Fru talman! Visst är det viktigt med ledarskap och med tydlighet - jag håller med Widar Andersson om detta. Men återigen: Väj inte för svårigheterna! Demokrati och demokratiskt beslutsfattande innebär ändå att övertyga människor, att kompromissa, att få många med sig där det i utgångsläget ofta finns olika uppfattningar. Det är en oerhört stor, svår och viktig uppgift att hantera. Det må leda till att det ibland tar litet tid innan man kommer till skott. Men har man gått igenom den processen tror jag att man står mycket starkare. Man vet att man har ett stöd och en förståelse för de nödvändiga åtgärderna, och då får man vara beredd på att ibland ta litet längre tid på sig än vad den otålige skulle ha önskat.

Fru talman! Sten Andersson har frågat jordbruksministern om hon avser att vidta åtgärder för att motverka att svenska travhästar diskrimineras inom Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen, eftersom Finansdepartementet handlägger AB Trav och Galopps tillstånd att bedriva vadhållning i samband med hästtävlingar. Jordbruksverket har under våren deltagit i en rådsarbetsgrupp inom EU som behandlat ändringar i direktiv 90/428 om handel med hästdjur för tävlingar samt villkoren för deltagande i dessa tävlingar. Enligt de nu gällande direktiven skall normalt 80 % av varje lands totala prissumma anslås till lopp öppna för EU-hästar. Det är trots detta bara några av de små travländerna som i dag visar denna öppenhet. Sverige ligger runt Bl.a. Frankrike och Italien ligger långt ifrån det stipulerade procenttalet, och man stöder sig på ett undantag som stadgar att diskrimineringsförbudet inte gäller hästar av särskild ras. I de förhandlingar som pågått i rådsarbetsgruppen under våren har man kommit överens om att föreslå ändringar i delar av direktiv 90/428 så att undantaget för särskild ras tas bort och att i stället 16 % av varje lands totala prissumma till en början anslås till lopp öppna för EU-hästar. På grund av att man i rådsarbetsgruppen inte ännu kommit överens om ändringar i andra delar av direktiv 90/428 har beslutet ännu inte kunnat fattas. Inom Union Europénne du Trot, U.E.T., som är en sammanslutning av de olika europeiska travförbunden och där Svenska Travsportens Centralförbund, STC, sedan bildandet ingår, har också förhandlingar pågått i syfte att komma överens om en enhetlig linje för hur stor del av travloppen som bör vara öppna för alla EU-hästar. Även inom U.E.T. har man enats om att minst 16 % av varje lands totala prissumma skall anslås till lopp öppna för EU-hästar. Mot denna bakgrund har regeringen inte för avsikt att vidta ytterligare åtgärder i frågan.
Fru talman! För två år sedan agerade jag för att Sverige skulle säga ja till ett EU-medlemskap. Jag är ingen fanatiker. Jag ansåg därför att EU främst är ett fredsprojekt. Vid ett nej skulle våra möjligheter att få en ekonomisk och social stabilitet försämras betydligt. Jag förstår nu att många är missnöjda. Tyvärr verkar antalet öka. Den svenska flatheten vid förhandlingar och EU:s "idiotregler"- jag ber om ursäkt, fru talman - har t.ex. fått som konsekvens att man i Stockholm mätte avståndet mellan gungorna på olika lekplatser. En ridklubb nere i Ystad brukade varje år få låna marken gratis av en markägare. Han hade i och för sig marken i träda, men han begärde inte en krona i ersättning. Han fick inte lov att låta ridklubben gratis använda marken. Jag förstår att sådant inte skapar någon förståelse för EU-tanken. Interpellationssvaret i dag vittnar inte om någon kompetens hos departementet än mindre hos de förhandlare som har deltagit i de olika förhandlingarna. EU:s direktiv säger att 80 % av prissummorna skall anslås till lopp öppna för EU-medlemmarnas hästar. I Sverige har vi 70 %, eftersom vi alltid skall gå före alla andra. Nu föreslår EU 16 %, och Tyskland, motorn i EU, vill försämra ytterligare. Fru talman! Allt detta beror på de framgångar som svenska uppfödare, seriöst satsande hästägare och skickliga travtränare har uppnått på kontinenten. Dessa försämringar menar jag strider helt mot den EU tanke som jag tror både jag och statsrådet kämpade för för två år sedan, nämligen en konkurrens på lika villkor, fri rörlighet för tjänster, kapital och arbetskraft. Det mest häpnadsväckande är att man baserar dessa undantag på att det är olika ras. Någon sämre ursäkt har knappast någon gång presenterats. Den har, baserat på svaret, tydligen "köpts" av svenska förhandlare och departementet. Rasen beror i det här fallet på vem som äger travhästen, dvs. var någonstans han är kyrkoskriven eller mantalsskriven. Italien har inte någon egen ras. Deras travhästar har exakt samma stamtavla som den vi har i Sverige. Detsamma gäller för Tyskland och till stora delar även för Man bromsar inför att regeln om 80 % skall uppfyllas därför att man anser svenska travhästar är för duktiga. De tar hem för mycket pengar i de stora kontinentala travloppen. Tyskarna köper många svenska travhästar. De skulle förvåna mycket om tyskarna skulle köpa in hästar av en annan ras. Jag hoppas att statsrådet inser att detta inte är helt logiskt. Fru talman! Jag skulle till sist vilja fråga: Inser statsrådet det stora intresse som i dag finns i Sverige för travsporten, och inser han också konsekvenserna om vi fortsätter att acceptera sådana inkonsekventa regler att svenska folkets förståelse för EU-tanken alltmer minskar?
Fru talman! Jag blir litet förvånad över vissa inslag i det senaste inlägget. Om Sten Andersson tycker att det brister i kompetensen hos de svenska förhandlare som har förhandlat fram villkoren för Sveriges medlemskap i EU är det en kritik som framför allt faller tillbaka på den tidigare borgerliga regeringen. Det var under den perioden som förhandlingarna huvudsakligen fördes. Jag kommer in i ett väsentligt senare skede. Jag får en interpellation och undersöker då hur förhållandena är. Som framgår av det svar som jag redan har lämnat pågår det både i en rådsarbetsgrupp och i en sammanslutning av europeiska travförbund diskussioner som ledde fram till enhetliga regler utan undantag för den ena eller andra särskilda hästrasen. Det är naturligtvis min förhoppning att enighet kan uppnås på dessa punkter och att vi får en enhetlig regeluppsättning som alla EU-länder måste följa. Jag anser givetvis inte att det är en bra ordning om vi i Sverige är mer generösa och mer öppna än vad man är i andra länder. Jag ser det som mycket angeläget att vi får till stånd en ändring på detta område. Det är inte i första hand för att öka svenska folkets grad av positivism gentemot EU som jag säger detta, utan jag gör det för att jag tycker att det är rimligt för svensk travsport att ha lika regler i Sverige och i andra länder i Europa.
Fru talman! Nu råkar det vara så, att även om det inte märks i min plånbok uppfattar jag mig som hyggligt kompetent vad gäller travsporten, dock icke spelet. Det jag här vill ta fram är att jag kan den här biten rätt så bra. Har man inom andra områden skött förhandlingarna lika dåligt som jag menar att man har gjort i det här fallet, och får lika dåliga resultat, har jag den största förståelse för svenska folkets inställning. Tyvärr ökar antalet EU-negativa. Sedan vill jag bara påpeka att det var den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson som initierade Fru talman! Den kommande helgen kommer det att vara ungefär 30 000 gånger två på Solvalla lördag och söndag, eftersom det är Solvallas elitloppshelg. Runt om i hela Sverige sysslar ungefär 200 000 människor i ridklubbar och på travanläggningar med hästsport. Varje lördag spelar 600 000-700 000 människor på V75 efter eget fritt val. Detta måste man kunna sammanfatta som att det finns ett stort intresse för hästsporten i Sverige. Det är fritt att välja vilken spelform man vill i den stora flora som tack och lov finns i Sverige. Baserat på eget kunnande och egen kompetens får man själv lov att bestämma om man vill spela eller ej och i vilken form. Men tillbaka till frågorna om ras, och att man skulle köpa att vi skall sänka oss ned till en nivå där bara 16 % av prissumman skall vara öppen för samtliga EU-medlemmars hästar. Jag påstår fortfarande att det strider mot EU-tanken. Finns det något annat område där man har accepterat en sådan här form av diskriminering? Vad gäller frågan om ras är det hästar med exakt samma stamtavla som tävlar i Tyskland, Italien, Frankrike och Sverige. Frankrike kan utgöra ett litet undantag. Vi skall alltså acceptera detta, och behålla våra 70 %. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att medverka till, och ställa sig bakom, att Sverige reducerar sina 70 % till 16 %.
Fru talman! Detta är en förhandling som pågår mellan ett antal länder i EU, däribland Sverige. Det är naturligtvis inte så enkelt att Sverige ensamt kan diktera villkoren, utan det handlar om en förhandling där man får ge och ta, och förhoppningsvis uppnå en del av det man önskar. Självfallet vore det från svensk utgångspunkt önskvärt att få en högre andel än 16 %, men vi kan inte göra mer än att kämpa så långt som möjligt för att tillgodose Sveriges intressen. Jag hoppas att vi skall komma en bit på vägen. Jag kan inte låta bli att på nytt reflektera över den märkliga kritik som riktas mot de uppenbarligen, enligt Sten Andersson, usla svenska förhandlarna. Det var faktiskt under en borgerlig regerings tid som dessa förhandlingar bedrevs. Ansökan om medlemskap lämnades in av den tidigare socialdemokratiska regeringen, men förhandlingarna bedrevs under den borgerliga regeringens tid. Jag föreslår därför att Sten Andersson på nästa moderata stämma tar upp den hårda kritik som här framförs till fel adressat. Rikta den kritiken till de dåvarande moderata statsråden som uppenbarligen, enligt Sten Andersson, gjorde en så usel förhandlingsinsats. Däremot kan jag inte annat än instämma i vad Sten Andersson sade om den svenska travsportens betydelse. Även om jag inte har Sten Anderssons goda kunskaper i ämnet vet jag ändå tillräckligt mycket, efter att bl.a. ha suttit i ATG:s styrelse. Jag vet att detta är en mycket stor folkrörelse och att en stor grupp svenskar är engagerade i detta. De satsar tid, engagemang och pengar och gör en mycket värdefull insats. Jag kan försäkra att jag på alla sätt kommer att medverka till en fortsatt positiv utveckling för svensk travsport och dess utövare.
Fru talman! Givetvis bugar och tackar jag för det sista. Efter EU-inträdet har vi svenskar lärt oss att EU direktiv är någonting stort och någonting som skall gälla. Sedan visar det sig att det EU-direktiv som säger att på sikt - jag medger att man inte kan uppnå det på en dag eller på en vecka - skall 80 % av prissummorna vara öppna för samtliga EU medlemmars hästar. Nu är man nere på 16 %, baserat på argument som har att göra med rasen. På ren svenska är detta en lögn - en förbannad lögn till och med. Det är nämligen exakt samma stamtavlas hästar som tävlar i Tyskland, Italien och Sverige, och till stora delar även i Frankrike. Detta är alltså baserat på ren avundsjuka på de svenska framgångarna. Som jag sade tidigare tycker jag att detta strider mot det som jag, och vad jag tror även statsrådet, slogs för i EU-valrörelsen - en fri rörlighet för tjänster och kapital och allt det andra som EU skulle innebära. Jag kan i och för sig erkänna att det finns en del brister i de förhandlingsresultat som den borgerliga regeringen åstadkom. Men jag noterade aldrig någon kritik ifrån det dåvarande oppositionspartiets sida. Om man har kritik skulle man kanske ha kommit med den då, och inte i dag under en debatt i riksdagen.
Fru talman! För egen del befann jag mig på helt andra håll än i politiken när dessa frågor avgjordes. Jag kan inte annat än konstatera att den - i varje fall i tidigare inlägg - svidande kritiken som mildrades något i det senaste inlägget, borde riktas mot den rätta adressaten, nämligen den dåvarande borgerliga regeringen. Den var ansvarig för Sveriges medlemskapsförhandlingar gentemot EU. Tag upp detta på nästa moderata partistämma, och låt deltagarna där få höra några ord i rättan tid. Sverige verkar i den här frågan, liksom i många andra frågor, för en större öppenhet och ett större utbyte och om man så vill, ökad frihandel. Sverige är ett frihandelsvänligt land, och det gäller kanske även när man talar om travsporten. Andra länder har en mer protektionistisk uppfattning. Vi kan inte göra annat än att driva vår linje så långt som möjligt för att försöka vrida utvecklingen åt rätt håll, och det skall vi göra också inom travsporten.

Fru talman! Ulf Kristersson har frågat om regeringen avser att lägga fram förslag om att göra det möjligt att bedriva studier på universitet och högskola med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. april 1996 framhöll regeringen att utbildningspolitiken är av central betydelse för ansträngningarna att stärka tillväxten, öka sysselsättningen, minska klyftorna och trygga välfärden. Kommunerna skall ges en viktig roll när det gäller utbildningssatsningen för arbetslösa med en lägre utbildningsnivå än 3-årigt gymnasium. 30 000 nya platser tillkommer i högskolan. Denna utbyggnad av ordinarie vuxenutbildning och högskola avlöser de tillfälliga utbildningsplatser som har finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel. Utbildningsprogrammet finansieras genom en höjning av energiskatterna samt effektiviseringar och ändringar i arbetsmarknadspolitiken. Som regeringen framhöll i propositionen bör den grundläggande utbildningen i första hand erbjudas inom det reguljära utbildningsväsendet. Gränsdragningen mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning ses därför över. Inriktningen bör vara att arbetsmarknadsutbildningen skall renodlas mot främst omställningsutbildning. Regeringen förklarade också att den skulle återkomma under våren med en proposition om en fortsatt förnyelse av sysselsättningspolitiken. Med anledning av att arbetsmarknadens parter inom ramen för arbetet i 1995 års Arbetsrättskommission inte kunnat enas om en modernisering av arbetsrätten kommer propositionen att bli fördröjd. Innehållet kan jag naturligtvis inte i dag avslöja. Jag kan emellertid nämna att det redan i dag är möjligt för arbetsförmedlingen att bevilja utbildningsbidrag för vissa studier vid högskola. Det innebär att en person får ett belopp motsvarande det han skulle ha fått i arbetslöshetsersättning.
Fru talman! Att vi tycker olika om politiken är en sak. Det kan vi återkomma till. Men det som jag tycker är tveksamt, och som även Widar Andersson var inne på i en tidigare interpellationsdebatt med finansministern, är att en så omfattande debatt försiggår på helt andra ställen och så få svar kan ges här i kammaren. Den mediala debatten om a-kassa och studier har inte saknats. Både arbetsmarknadsministern och utbildningsministern har varit ute och haft åsikter, delvis i olika riktning, i frågan. Att då ge närmast ett icke-svar i en interpellationsdebatt tycker jag är litet tråkigt, för att vara alldeles uppriktig. Denna debatt hade vi gott kunnat föra här, minst lika bra som den förs i medierna. Det är en politisk process som jag tycker är litet tveksam. Men i stället för att diskutera de frågor jag inte har fått svar på, kan vi diskutera de intressanta svar jag har fått på frågor jag inte ställt. Det är gott så. Utbildning som begrepp har blivit ett slags mantra, inte bara i den socialdemokratiska politiken - det skall medges - men också där. Det har blivit något som löser alla problem, inte minst när det gäller att få ned den öppna arbetslösheten. Utbildning är ett begrepp som det är lätt för politker att svänga sig med. Det gör sig bra i retoriken, men innebär förbluffande ofta ganska litet. Jag sitter själv med i en utredning som har drabbats mycket av detta betraktelsesätt - att utbildning kan lösa i stort sett alla problem man kan tänka sig. Jag är tveksam till detta. Jag tror nämligen att utbildning, förkovran eller kompetensutveckling, som det heter i managementlitteraturen, är någonting svårare än så. Det måste visserligen ske mitt i livet och gälla även fullvuxna människor; det är ingenting nytt i Sverige. Det räcker med att se på de gamla klämkäcka Hermodsannonserna från förr i tiden för att inse att kompetensutveckling för fullvuxna inte är något nytt påfund. Men som popoulärbegrepp är det någonting nytt, och jag finner detta oroväckande. I takt med att statens och politikernas intresse för detta har ökat markant finns också en dragning mot att utbildning är något som alltmer sker på andras ansvar och villkor. Det handlar mindre om mitt eget personliga lärande, om min personliga investering i någonting som jag själv tror kommer att ge något, och mer om något som staten skall tillgodose. Detta tror jag är en felaktig politik. Jag tror att utbildning som sysselsättning är dåligt. Att fullvuxna människor skall plugga med 80-procentiga bidrag, vilket diskuteras i min utredning, tror jag är dåligt. Jag tror att de gamla NT-platserna som diskuteras också är dålig politik. Det vore dålig politik att låta vissa människor plugga på a-kassa, medan andra tvingas se det som en seriös investering i egen kunskap. Det finns ju seriösa alternativ. Om man vill att fullvuxna människor skall vara lediga från sina arbeten för att studera på heltid, måste det till ett långsiktigt sparande, ett kompetenskonto, som det också kallas. Då kan man få råd att vara borta från arbetet. I annat fall tror jag att utbildning måste ske parallellt med att vi arbetar och gör allt det vi måste göra för att försörja oss själva. I grunden är jag skeptisk till den politiska utbildnings och kompetensretoriken. Utbildning görs till ett politiskt projekt i stället för ett personligt livsprojekt. Det blir något som någon annan skall ge till mig i stället för något jag investerar i för att ge mig själv. Den hållningen genomsyrar det svar som arbetsmarknadsministern just har givit mig.
Fru talman! Det är klart man kan säga att det är ett politiskt projekt. Jag kan bejaka att det från vår sida är fråga om ett politiskt projekt. Det som regeringen - och som jag trodde även riksdagen - sysslar med är ju politik och hur vi vill utveckla samhället. I den bemärkelsen är en satsning av det här slaget ett politiskt projekt. Vi vet att två tredjedelar av de arbetslösa i dag saknar treårigt gymnasium. Självfallet är det ett politiskt projekt för oss att ge dem möjligheten att få det. Det betyder att det parallellt med det politiska projektet blir ett individuellt projekt för var och en av dem som antar den utmaning som det innebär att studera. Det är inget nytt, sade Ulf Kristersson, titta på gamla Hermods. Skillnaden mellan då och nu är ju att regering och riksdag, det vi kallar samhället, tar ett större ansvar för att erbjuda detta inom den reguljära utbildningens ram. Det tycker jag är rimligt och viktigt. Därvidlag skiljer vi oss från de flesta andra länder, där man som vuxen inte har möjlighet att komma igen om man har tappat som tonåring. Vi skiljer oss naturligtvis åt politiskt. Kompetenskonto, eller vad det kallas på moderatspråk, är ett annat sätt att lösa ett problem. Det är ett mer individuellt sätt att lösa ett problem finansieringsvägen. Jag delar inte uppfattningen, men jag respekterar att den finns. Jag är litet förvånad över att denna debatt har uppstått. Det är inte jag som har initierat den, utan det är andra, inte minst Moderata samlingspartiets talesman i arbetsmarknadsfrågor, Per Unckel. Jag har bara svarat på de frågor jag har fått. För mig är detta inte något konstigt, och det är heller inget nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Låt vara att det har hetat utbildningsbidrag, men nivån har legat i paritet med arbetslöshetsersättningen. Så egentligen tycker jag inte att det är en så stor fråga att diskutera.
Fru talman! Det må vara hänt att arbetsmarknadsministern bara har svarat på frågor. Det måste, med all respekt, ha skett på ett sätt som inte var helt till fyllest, eftersom det har tolkats på vitt olika sätt. Jag har sett åtminstone tre olika tidningsuttalanden som i varierande mån har gått i olika riktning. Det tror jag inte att arbetsmarknadsministern själv är riktigt nöjd med. Dessutom kände sig ju utbildningsministern föranledd att gå ut och påpeka att det inte var aktuellt. Nu kan vi kanske inte diskutera om detta är aktuellt eller inte, eftersom man inte tycks veta det ens i regeringskansliet. Vi får spekulera i om det vore rimligt om det var aktuellt. Jag sade tidigare att detta är för mycket av ett politiskt projekt och att jag ställer mig tveksam till det. I det ligger att jag tror att vi lätt ser på den här politiken på samma sätt som vi har sett på traditionell fördelningspolitik under många år i Sverige: att vi efter bästa förmåga och efter olika politisk uppfattning kan dela ut något som en del har skapat till alla. Vi kan träta om detta i ekonomiska termer. Men vi kan knappast träta om att det inte går att fördela kunskap i största allmänhet jämnt. Det går inte att låta människor få i princip lika mycket kunskap, oavsett de grundläggande krafter som gör att man skaffar sig kunskap. Jag tror att det är helt andra processer som leder till kunskap och insikter än de som leder till materiellt välstånd. De senare är mycket enklare. Dessutom tror jag, inom parentes sagt, att detta riskerar att leda till att man förringar värdet av annan kunskap som inte utbildas fram på skolbänken. Det är ett synsätt som samhället inte har råd att tillskansa sig. I politikens värld finns enkla metoder: Vi kan kan besluta om utbildningsplatser, finanseriering och sysselsättningsåtgärder. Det är inte samma sak som att människor skaffar sig ny kunskap, högre värde på arbetsmarknaden eller entusiasm för att göra något med sin nya kunskap. Det är alltför personliga saker för att man skall kunna besluta om dem ens i denna visa kammare. Låt oss återvända till a-kasseproblematiken. För den händelse att detta blir aktuellt, ser arbetsmarkndasministern inget problem i att somliga människor utbildar sig på egen bekostnad, genom egna investeringar och egna lån, medan andra människor gör det på statens bekostnad?
Fru talman! Ulf Kristersson frågade om det var aktuellt, och då kan jag svara ja. Det förekommer redan i dag och har gjort det sedan 70-talet. Jag har inte för avsikt att begränsa den möjligheten. Då är min avsikt snarare att vidga den. Men om detta handlar den proposition som skall komma så småningom. Jag kan berätta att det innevarande budgetår har fattats 1 151 nya beslut om högskolestudier med utbildningsbidrag. Det är i snitt 115 per månad. Det vi diskuterar nu är om det är rimligt att man låter i det här fallet mest handikappade och utomnordiska medborgare studera på högskolenivå med denna typ av bidrag. De tar alltså inte lån på samma sätt som andra. Jag tycker att det är rimligt. Rättvisa har diskuterats mycket i det här sammanhanget, och då måste man definiera rättvisa. Detta uttrycktes så fint en morgon i en predikan som studentprästen i Stockholm höll. Hon tog upp problemet eftersom hon hade hört studenterna beskriva detta och vara arga - för det är de ju runt om i landet; det är jag medveten om. Hon sade att det kanske finns en djupare orättvisa än den mellan dem som studerar med bidrag och dem med studielån. Den djupare orättvisan finns kanske mellan dem som haft möjligheten att studera över huvud taget och dem som är arbetslösa. Jag tycker att detta var mycket klokt uttryckt. Det leder in på det som Ulf Kristersson sade, nämligen att det är något annat än att vi bereder möjlighet på det här viset som driver dem som studerar. Det är klart. Vi vet ju att den sociala segregeringen är väldigt stor när det gäller universitets och högskolestudier. Då är frågan vad det är som gör att vissa påbörjar den typen av studier och inte andra. Är det möjligen så att de som inte gör det får en kick senare i livet, för att de då har fått den stimulans som de inte fick som barn och tonåringar? Skall de inte få den möjligheten då? Då må det gälla att vi utökar antalet platser med 30 000 eller att man i vissa fall kan få studera med den här typen av utbildningsbidrag. Jag tycker att det är väldigt rimligt.
Fru talman! Jag är den första att medge att olika människor kommer i gång med studierna vid olika tidpunkter i livet. Självklart är det så. Vårt allmänna problem i Sverige är i och för sig inte att vi har för få människor som i fullvuxen ålder försöker skaffa sig ganska grundläggande kunskaper. Det är normalt att vi har ganska många som är fullvuxna vid studiernas början. Jag tror att vi borde ha större andel unga akademiker än vi har i dag. Att man kommer i gång sent i livet med studier är en helt annan fråga än att man skall studera på andras bekostnad. Det är en fundamental orättvisa att somliga studerar på egen bekostnad och att andra till stor del gör det på statens bekostnad. Det handlar om en stor investering som de flesta unga människor gör, kanske den största i livet. Det är inte oväsentligt. Det är lätt att vara generös som prästen med andras pengar. Det är inte riktigt samma sak att vara för ett sådant system som att vara för att människor skall kunna plugga litet senare i livet. En av huvuduppgifterna för den utredning som nu skall se över studiemedelssystemen är att ta bort orättvisan i de olika studiefinansieringssystemen för just fullvuxna. Det handlar om svux, svuxa och utbildningsbidrag. Människor som får bidrag läser parallellt med människor som studerar på egen bekostnad, dvs. med egna studielån. Detta var en huvuduppgift som vi fick. Jag är intresserad av att få veta om man samtidigt skall införa ett helt nytt system, eller väsentligt utvidga ett system, som går i rakt motsatt riktning. Jag tror att både jag och utredningens ordförande tycker att det är en ganska intressant information att få innan vi lämnar ett slutbetänkande. Tack!
Fru talman! Först får jag konstatera att Ulf Kristersson inte har vare sig bejakat eller icke bejakat den möjlighet som redan i dag finns - för de grupper som jag har räknat upp - att studera på högskolenivå med utbildningsbidrag som motsvarar a-kassenivån. Nu blir det inga fler repliker, men det hade varit intressant att få höra om Ulf Kristersson tycker att vi skall avskaffa denna möjlighet som har funnits sedan 70-talet och som har fyllt en viss funktion för mycket speciella grupper. Det handlar nämligen inte om att rakt av låta arbetslösa studera på högskolenivå med akassa. Det har aldrig varit fråga om det. Det har varit fråga om mycket speciella grupper och villkor. Skall vi gå vidare på den vägen? Skall vi låta det vara som det är i dag, eller skall vi vidga möjligheten? Bl.a. arbetsmarknadens omstrukturering gör att högskolestudier kanske är enda chansen för vissa grupper av arbetslösa att få ett jobb på sikt. Det handlar inte om studier upp till någon examen men kanske om vissa poäng. Detta var inte så vanligt förr. Då kunde man kanske gå en svetsarkurs eller någon annan yrkesutbildning som inte kräver högskoleutbildning. I dag är det inte så. I dag ser arbetsmarknaden annorlunda ut. Man måste rätta sig litet grand efter den omstrukturering som sker. Ulf Kristersson säger att vissa betalar sin utbildning själva och att somliga studerar på andras bekostnad. Den uppfattningen delar jag inte. Det man betalar själv när man tar lån är sitt uppehälle och sina böcker, men man betalar inte utbildningen. Den betalar vi alla fortfarande gemensamt. Detta handlar om att människor, som har varit arbetslösa och arbetat länge och kommit upp i en viss ålder, skall få möjlighet att studera så att de kan få ett nytt jobb. Det är ett sätt att komma ur arbetslösheten. Detta är alltså inte något reguljärt system över tiden, utan det rör sig om en femårsperiod. Det är det vi talar om. Därmed borde det inte komma i konflikt med det arbete som görs i den utredning som Ulf Kristersson sitter i.

Fru talman! Elizabeth Nyström har frågat mig om regeringen avser skapa ett konto för kostnader i samband med skred inom våra inre vattenvägar. Skred i de inre vattenvägarna sker sällan. När det händer sker det oftast i Göta-älv-dalen. Orsaken till att skreden uppkommer är flera. Först och främst inverkar de naturgivna förutsättningarna; älven eroderar stränderna samtidigt som marken i dalgången har en mycket låg bärighet. I viss mån påverkar mänskliga aktiviteter som fartygstrafiken i älven, men också anläggningarna på land kan påverka var och när skreden uppkommer. Jag vill framhålla att ansvariga parter så långt möjligt arbetar för att minska risken för skred. Förutom att kommunerna, länsstyrelserna och trafikverken tar sådana hänsyn finns en särskild expertmyndighet, Statens geotekniska institut, som har till uppgift att bedriva forskning, utföra särskilda utredningar och kontrollera det aktuella läget vad gäller risken för skred. Vidare har Statens räddningsverk medel för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Under budgetåret 1994/95 utbetalade det 25 miljoner kronor till 18 kommuner. Av detta har 19 miljoner kronor gått till skredförebyggande åtgärder. När skred väl uppkommer kan det bli aktuellt med återställningsarbeten. Vissa återställningsarbeten måste göras för att olika aktiviteter skall kunna fortgå, exempelvis att älven skall kunna utnyttjas för fartygstrafik. Det är naturligt att de som är ansvariga för dessa verksamheter så långt möjligt också bär kostnaderna för sådana åtgärder. Andra återställningsarbeten måste göras för att sanera den skada som skett eller för att förhindra fortsatta skred på platsen. Det kan också vara fråga om mer akuta åtgärder. Eftersom dessa kostnader i högsta grad är oförutsedda finns det inte medel avsatta för att täcka dem. Regeringen har inte någon avsikt att skapa ett konto för återställningsarbeten efter skred i inre vattenvägar. Riksdagen beslutade våren 1995 om att införa ett tak för statens utgifter. Detta innebär att det fr.o.m. 1997 års budget inte finns möjlighet att skapa anslag för utgifter som inte kan preciseras i förväg. Kostnader som uppkommer genom katastrofer och liknande kan hanteras under ett pågående budgetår genom att en kredit skapas för sådana utgifter efter ett bemyndigande från riksdagen. Dessa kostnader får därefter fördelas på ordinarie anslag i budgeten för nästkommande år. Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen i denna fråga.

Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka kommunikationsminister Ines Uusmann för svaret. Det är inte det svar som jag hade hoppats på. I min interpellation har jag pekat på problem som uppstod vid jordskredet vid Agnesberg. Det kan inte vara rimligt att olika statliga verk, kommuner osv. i nästan tre år skall strida om vem som skall bestrida de uppkomna kostnaderna. Skred i de inre vattenvägarna sker sällan, som kommunikationsministern mycket riktigt pekar på i svaret, men det är inget skäl till att en fond inte skall finnas för ändamålet. Sjöfartsverket är ju ett självfinansierat verk, förutom de 60 miljoner man får i ersättning av staten sedan man övertog driften av Trollhätte kanal - en av våra viktigaste vattenvägar. Givetvis borde någon form av försäkringsskydd finnas när ras uppkommer. Det är därför jag tycker att det är angeläget att bygga upp en fond för ändamålet. Skreden eller rasen i Göta älv har under åren varierat mycket i omfattning. Om det uppstår ras av samma storlek som i Surte eller Göta skulle det innebära en kostnad på åtskilliga hundra miljoner för att återställa älven i farbart skick. Statens geotekniska institut har som kommunikationsministern mycket riktigt poängterar uppgiften att bedriva forskning, utföra särskilda utredningar och kontrollera det aktuella läget vad gäller skred. Enligt Jan Schälin från SGI var det senaste raset inte att räkna till de normala rasen. Man menar att det hade varit en nederbördsfattig period och att marken av den orsaken inte brukar vara instabil. Oavsett intensivt arbete från SGI:s och Räddningsverkets sida kommer ras även framgent att ske, och det är oskäligt att ett självfinaniserat verk skall stå för eventuella uppkomna kostnader. I svaret säger kommunikationsministern att man våren 1995 beslutat om att införa ett tak för statens utgifter, vilket innebär att det finns möjligheter att skapa anslag för utgifter som inte kan preciseras i förväg. Naturkatastrofer kan inte preciseras i förväg, och det var just därför som jag interpellerade i frågan. Naturligtvis borde det finnas klara regler för staten när det gäller att träda in och stå för uppkomna kostnader för att återställa våra vattenvägar som utsätts för skred. För att undvika tidsödande diskussioner om vem som skall bestrida kostnaderna och dessutom undvika extrakostnader för utredare osv. vore en omprioritering inom det givna budgetramarna till gagn för alla parter. Avslutningsvis, fru talman, hoppas jag att kommunikationsministern i alla fall kan hålla med mig om en sak, nämligen att klara spelregler är bättre än oklara.
Fru talman! Detta handlar egentligen mer om budgetteknik. Det viktigaste när det händer naturkatastrofer - det gäller inte bara skred, för vi har också haft problem med broar som har rasat - är att man åtgärdar problemen omedelbart, dvs. får farleden att fungera eller får bron i gång så fort som möjligt. Där är det inga som helst problem. Man kan inte alltid fastställa de olika parternas ansvar, och därför är det väldigt svårt att i förväg säga vem som skall betala de olika kostnaderna. Man får föra ett nyttoresonemang. Det var det som hände i samband med Agnesbergsskredet. Budgettekniken har varit sådan tidigare, att vi har haft tusenkronorsanslagen. Dem har man kunnat använda till denna typ av oförutsedda utgifter. Nu finns de inte mer. Hur det exakt skall se ut kommer vi att redovisa i budgetpropositionen. En fond, som föreslagits i Sjöfartsverkets äskanden, är knappast trolig. Jag vill återigen poängtera att det är en budgetteknisk fråga. Det viktiga är - där tror jag att Elizabeth Nyström och jag är alldeles överens - att det inte skall behöva dröja vare sig dagar eller ens timmar innan man sätter i gång att åtgärda. Sedan får man klara ut vilka konton som skall belastas i efterhand.
Fru talman! Det låter väldigt positivt. Jag vill tilllägga att det naturligtvis är fråga om olika parter, och här strider man om påvens skägg. Man skall ju anlägga dubbelspårig järnväg. Man kommer att bygga en motorväg eller motortrafikled utefter 45:an. Det kommer naturligtvis att få till följd att det blir en extra press och ett extra tryck ut mot älven. Det finns en fond för bärgning av fartyg och för oljekatastrofer. Det är en bra form av försäkring för dem som skall utföra arbetet. Man gör en snabb insats, och man har visshet om att man får betalt för den utförda prestationen. Detsamma borde naturligtvis gälla vid naturkatastrofer såsom skred. Kommunikationsministern säger avslutningsvis i svaret att kostnader som uppkommer genom katastrofer och liknande kan hanteras under pågående budgetår genom att kredit skapas för sådana utgifter. Det är just det man kommer att undvika om man bygger upp en fond. Vi har väl alla vid det här laget lärt oss att man skall undvika krediter så långt möjligt. Avslutningsvis, fru talman, är det min förhoppning att regeringen inser vilka ekonomiska följder som kan uppstå vid naturkatastrofer. Därför bör man i tid bygga upp ett skydd i form av en fond som finns att ta till när skred eller liknade, t.ex. i fråga om broar, inträffar.
Fru talman! Om jag ville skämta, skulle jag kunna säga att jag inte trodde att Elizabeth Nyström hör till dem som gillar fonder i olika sammanhang. Vi har det gemensamt att vi vet att man inte skall leva för mycket på kredit om det inte finns speciella omständigheter. Man måste väl ändå säga att den här typen av naturkatastrofer är mycket speciella omständigheter. Den här bärgningsfonden försvinner ju också. Det hänger ihop med tusenkronorsanslaget. Det är fråga om hur man bygger upp en annan teknik. Självfallet kommer vi gemensamt inom det allmänna att se till att man vid olyckor, naturkatastrofer och vad det vara månde måste återställa omedelbart. Sedan får man som sagt göra upp om konteringen i efterhand.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Marita Stockholms stad begärde i december 1994, till följd av ett beslut i fullmäktige, förhandlingar med staten om avveckling av Bromma flygplats så snart som möjligt för bostadsbebyggelse på marken. Bakgrunden är att markupplåtelseavtalet av Bromma från den 1 juni 1994 löper till den 31 december 2011 om inte parterna överenskommer annat. Staden har således ingen ensidig uppsägelserätt av avtalet. Marita Bengtsson tillsattes av regeringen för att gemensamt med staden analysera möjligheten till tidigareläggning av avvecklingen av Bromma jämfört med markupplåtelseavtalet.

Marita Bengtsson förordar för sin del en avveckling av Bromma år 2001, kopplad till öppningstidpunkten för trebanesystemet vid Arlanda flygplats. Att avvakta en ny ersättningsflygplats anser hon politiskt svårt och inte i sig nödvändigt så länge Arlandas navfunktion inte störs, vilket hon hävdar inte blir fallet vid en nedläggning år 2001. Birgitta Wistrand påstår att Marita Bengtsson inte tagit ställning till konsekvenserna av en nedläggning av Bromma vid denna tidpunkt. Detta är inte riktigt. Tvärtom är utredarens slutsats grundad på just en sådan sammanvägning av konsekvenserna för olika typer av flygtrafik och för dess trafikanter. Alternativet 1998, som förordas av staten, kan enligt henne inte accepteras eftersom det inte finns plats för Brommas nuvarande reguljärtrafik och för s.k. beslutsfattarflyg i nuvarande tvåbanesystem på Arlanda under högtrafiktid. En avveckling innan trebanesystemet öppnas leder därför till starkt försämrad konkurrenssituation för reguljärtrafiken och till att beslutsfattarflyget i princip utestängs från högtrafikperioden. En utflyttning år 2001 är således möjlig enligt Marita Bengtsson, men innebär samtidigt ett behov av att starta en seriös diskussion om ytterligare flygplatskapacitet i regionen på ca 10-15 års sikt därefter - antingen i form av en fjärde bana på Arlanda eller i form av en flygplats i den södra regiondelen. Regionen bör ta ledningen i processen mot bakgrund av behovet av regional och kommunal förankring. Stockholms stad har i ett brev till regeringen den 15 april i år redogjort för att man för sin del tagit ställning till utredningens alternativ, att man står fast vid att föreslå en nedläggning år 1998 och att man återigen uppmanar staten att inleda förhandlingar om detta. Betänkandet från Marita Bengtsson bereds nu vidare inom regeringskansliet. Efter ett remiss eller hearingförfarande kommer regeringen att besluta om staten skall inleda förhandlingar med staden om avveckling av Bromma före avtalstidens utgång och i så fall med inriktning på vilket år. En koppling finns här till pågående miljöprövning av Arlandas trebanesystem. Kapaciteten påverkas av vilka villkor som fastställs, och detta får givetvis inverkan på möjligheten till överföring av trafik från Bromma. Koncessionsnämndens beslut kan förväntas till sommaren. Om förhandlingar inleds med staden kommer dessa att omfatta på vilka villkor staten kan acceptera en nedläggning av Bromma och frågor om nedläggningskostnader etc. Om en förhandling genomförs avser regeringen att återkomma till riksdagen med en redovisning av resultatet inför ett beslut.
Fru talman! Det verkar nästan som om Ines Uusmann och jag har läst olika rapporter. Det är väl den här vi talar om? Jag tycker att jag saknar flera av de svar som Ines Uusmann tycker sig ha fått. Men först skall jag säga att jag tycker att det är bra att Ines Uusmann genom sitt svar nu visar att frågan om Bromma flygplats inte är någon Stockholmsfråga. Det är faktiskt stockholmsk bipolitik när Mats Hulth säger att Stockholm inte behöver någon ytterligare flygplats. Sveriges huvudstad, Stockholm, är faktiskt navet i våra kontakter både med övriga landet och med vår omvärld. Bromma flygplats är alltså av riksintresse, det tycker jag är väldigt viktigt. Det här är en fråga som angår hela landet. Vad jag däremot saknar i Ines Uusmanns svar, är en analys av hur det kan komma sig att Bromma flygplats plötsligt har blivit så trafikerad. Ökningen förra året var faktiskt 36 %. Det finns ingen flygplats i hela landet som har en sådan ökning - de flesta har ju faktiskt minskat! Ökningen i år är ännu större. Man ligger nu på fjärde plats, och i år kanske man kommer på tredje plats. Förra året fanns 820 000 passagerare på flygplatsen. Detta måste väl bero på att flygplatsen behövs, och på att folk tycker att den fungerar. Vi skall också tänka på att flygplatsen ju är stängd mellan kl. 22.00 kl. 06.00. Det är alltså fråga om ett väldigt begränsat antal flygrörelser, och ändå fungerar flygplatsen så bra. Då tycker jag att Marita Bengtsson i sin rapport har gått vidare med detta om att flytta flyget väldigt lättvindigt. Jag tycker inte att hon har analyserat hur flygsystemet skall se ut i framtiden. Det beslutsfattarflyg det talas om i svaret, alltså affärsflyget, kan ju inte bara flyttas till Arlanda. Nu säger regeringen att man skall halvera arbetslösheten. Hur skall företagen kunna fatta långsiktiga beslut när de inte kan lita på att det finns ordentliga kommunikationer? Alla vet ju att den här flygtrafiken inte kan använda Arlandas tredje bana. Och vad händer med all annan flygtrafik om Bromma flygplats skall avvecklas år 2001? Det finns en annan fråga som inte heller tas upp i svaret: Vad händer med konkurrensen om all flygtrafik skall ligga på Arlanda? Tack vare att vi nu har två flygplatser i Stockholm har en rad företag kunnat växa upp här och konkurrera. Jag vet att priset inte har sänkts så mycket - det har inte heller höjts - men vi har fått ett oerhört stort antal avgångar. När man hör Ines Uusmann tror man kanske att det bara handlar om ett antal flygrörelser som skall flyttas från ett ställe till ett annat. Jag vill se verkligheten som mycket mer komplicerad än så. Tack, fru talman! Jag återkommer.
Fru talman! Jag tror inte att vi har läst olika rapporter. Jag tror att vi båda inser att detta är komplicerat. Jag kan hålla med Birgitta Wistrand om att Bromma flygplats också har nationella aspekter. Det är inte bara beslutsfattare utan också s.k. vanligt folk från t.ex. Malmö, Trollhättan och Visby som flyger. Självfallet är det på det viset. Utredaren menar att det åren 2001-2011 finns utrymme för både reguljärtrafiken och s.k. beslutsfattarflyg på Arlanda. Det är poängen med analysen. Hon är oerhört tydlig vad gäller att man i samband med att beslut fattas om att avveckla 2001 - som hon föreslår - också måste sätta i gång diskussionen om hur flygkapaciteten skall klaras av efter 2011. Det är kanske den mest intressanta aspekten av det hela. Vi vet ju sedan tidigare flygplatsplaneringar att det tar mellan tio och tjugo år innan det går att flyga där man har bestämt att en flygplats skall ligga. Marita Bengtssons poäng är att det från det datum då man öppnar den tredje banan och ca tio år framåt finns kapacitet på Arlanda även om man ökar flygrörelserna ganska rejält. Men jag måste i behandlingen av det här ärendet fundera ännu längre framåt. Vad händer när också Arlandas tredje bana är full? Jag ser inte någon möjlighet till förlängning för evärdlig tid på Bromma flygplats. År 2011 måste vi ha ett nytt alternativ.
Fru talman! Jag tar den kastade handsken från kommunikationsministern och säger: ja, låt oss ha kvar Bromma flygplats till år 2011 och tänka på vad som kommer att hända då! Det tycker jag skulle vara väldigt intressant. Den analysen gör inte riktigt Marita Bengtsson. Vad skulle hända om Bromma flygplats blev kvar? I det svar som jag har fått står det att det skall göras en analys och att regeringen skall komma tillbaka till riksdagen. Jag tycker att det är viktigt att ministern gör det. Jag efterlyser en riktig konsekvensanalys. Vad kommer det egentligen att kosta att lägga ned Bromma år 2001 eller år 2011? Vem har räknat på det? De beräkningar som jag har sett - och som inte alls är fullständiga - visar att det är fråga om oerhörda kapitalförstöringar. Det är inte bara Luftfartsverket och vi skattebetalare som kommer att drabbas av den kapitalförstöringen utan också företagen och Stockholms stad. Därför undrar jag vad detta kommer att kosta. Den räkningen måste man också se innan man kan göra en analys av om en nedläggning skall ske år Jag vill också tala litet kring analysen av hur flygtrafiken kommer att utvecklas. Vi kan se att inlandstrafiken minskade med 1-2 % förra året. Däremot har utlandstrafiken ökat. Det är den som i första hand skall gå på Arlanda. Luftfartsverket säger att den tredje banan kommer att vara full redan år 2002 eller 2003 när det gäller bra s.k. slottider, dvs. tidigt på morgonen och sent på kvällen. Jag vet inte om ministern delar Luftfartsverkets bedömningar om den trafikbelastningen. Men om detta stämmer tycker jag att det är oroande att vi inte har någon lösning tidigare. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga som jag egentligen inte får ställa. Men den ligger mig, som stockholmare, varmt om hjärtat. Vi talar om år 2011, men vi skulle kunna tala om ett annat årtal: 2004. År 2004 vill vi ha en olympiad i Stockholm. Skulle man inte kunna tänka sig att ha kvar Bromma flygplats till år 2004? Det talas ju om att det behövs 22 nya flygplatser i Atlanta. Då är det väl inte för mycket begärt att vi i Stockholm kan få behålla en flygplats över år 2004? Eller är det en ohemul fråga? Den frågan skulle jag gärna också vilja ha ett svar på. Tack!
Fru talman! Det finns en analys som visar att man klarar av trafiken under perioden 2001-2012. Det är inte så många som säger att Bromma flygplats skall vara kvar efter det att det nuvarande markupplåtelseavtalet har löpt ut. Jag menar att det på sikt, in på 2010-talet, inte är rimligt att ha kvar Bromma flygplats. Nu handlar det om att man skall nå fram till en uppgörelse som gäller förtida avveckling. All avveckling som sker före år 2011 är förtida avveckling. Den senaste frågan som Birgitta Wistrand ställde om år 2004 är både spännande och intressant. Men den skall inte ställas till mig. Den skall ställas till staden, och den diskussionen måste föras i Stockholm. Jag tycker också att det skulle vara roligt att lyssna på den diskussionen.
Fru talman! Självfallet skall jag ta upp den frågan, särskilt när jag har hört kommunikationsministerns svar. Spännande frågor är alltid roliga att diskutera. Jag skulle vilja ställa en sista fråga. Jag har hört - men det står inte någonstans - att en ny utredning kommer att tillsättas som skall se över vad som kommer att ske med en andra flygplats i Stockholmsområdet. Är det med sanningen överensstämmande? Eller skall regionen, som det står i svaret, ta ett större ansvar? Hur skall man tolka det? Skall regionen eller kommunikationsministern ta ett initiativ till en sådan utredning? När kan det i så fall ske? Tack!
Fru talman! Som avslutning vill jag säga att jag tycker att detta har varit en bra diskussion. Vi har kommit in på de väsentliga frågorna om den långsiktiga flygkapaciteten. Oavsett vem som tillsätter utredare eller tar initiativ - och får ett elände respektive krediteras för det - måste en ny flygplats accepteras av de berörda kommunerna i den berörda regionen. Detta gör att det faktiskt handlar om ganska besvärliga frågor. Vi har båda varit med i diskussionen kring Tullinge en gång i tiden och vet att det här inte är någonting som man fattar beslut om över de berördas huvuden. Därför måste den här frågans för och nackdelar diskuteras sansat och lugnt. Vi vet att det kommer att ta tid och att det uppstår många känslor i en sådan här diskussion. Inte desto mindre behövs det någon gång efter år 2010 mer kapacitet. Om det rör sig om ett, två eller tre år är svårt att säga. En fjärde bana på Arlanda är inte det bästa alternativet. Det tror jag faktiskt inte.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig vilken roll staten kan ta på sig när det gäller finansieringen av kulturhuvudstadsåret. År 1998 kommer att bli ett särskilt kulturens år i Sverige. Dels kommer Stockholm då att vara Europas kulturhuvudstad, dels kommer olika aktiviteter att anordnas runt om i landet med anledning av att regeringen har deklarerat att 1998 skall vara kulturens år i hela Sverige. Här kommer att finnas en unik möjlighet att låta de olika projekten ge varandra drivkraft. Staten kommer att bidra till fullföljandet av både kulturhuvudstadsåret och projekten kring kultur i hela landet. Hur stora bidragen kommer att bli går inte att säga förrän det nu pågående budgetarbetet är avslutat.
Fru talman! Jag tycker kanske att svaret är rätt innehållslöst. Vad jag hade önskat mig att få höra av kulturministern var självfallet vad kulturministern ser som det viktigaste det här året. Vad är det som staten definitivt kommer att satsa på? Vilka projekt är viktiga både för Stockholm och för landet, och vilken roll vill staten spela när det gäller finansieringen? Den var den ena frågan som jag tänkt få besked om. Den andra frågan som jag också vill ha besked om är hur staten ser på sin roll som finansiär. Tittar man på hur de olika kulturhuvudstadsåren har finansierats finns det väldigt många olika modeller. Ibland har staten satsat mycket, och ibland har staten inte satsat alls. När det t.ex. gäller Köpenhamn har staten satsat lika mycket som kommunen och omgivningen tillsammans. Om vi tänker oss att staden satsar 200 miljoner och landstinget 100 miljoner skulle alltså staten satsa 300 miljoner. Sådana diskussioner måste vara klara redan nu inför budgetarbetet. År 1998 närmar sig. Det är ganska viktigt att staten ger någon slags uppfattning om vilken roll den tänker spela när det gäller finansieringen. Tänker man sig en fördubbling, eller vad är det man har i tankarna? Vad finns det för siffror i budgetarbetet?
Fru talman! Budgetarbetet är som allra intensivast just nu. Några färdiga siffror finns helt enkelt inte att redovisa. Detta är något som kommer att redovisas i kulturpropositionen. Det är alltså något som riksdagen kommer att få veta först, och då i gängse form. Det sker i form av kulturpropositionen som enligt planerna skall presenteras den 20 september. När det gäller finansieringen av dessa kulturhuvudstadsår är det precis som Birgitta Wistrand säger. Det har fungerat väldigt olika i de olika huvudstäderna. På vissa håll har staten satsat i stort sett inget alls, och satsningarna har över huvud taget varit blygsamma. Det har inte varit några arrangemang som har varit av en sådan bredd att de har fått något allmänt genomslag. På andra håll har man satsat mycket intensivt antingen med hjälp av många sponsorer eller med statligt stöd. Den modell som kulturhuvudstadsåret i Stockholm kommer att finansieras med är relativt klar. Alla måste vara med och bidra. Det handlar om kommunala medel, att landstingen skall gå in, att staten skall ge ett visst stöd och att näringslivet självfallet också skall finnas med. Hos många av de kulturinstitutioner vi har i landet och i Stockholm pågår redan nu ett intensivt arbete och en intensiv planering för att delta i kulturhuvudstadsårets arrangemang. Jag tror inte att man skall stirra sig blind på enkla budgetsiffror i detta sammanhang utan se till helheten. Det finns en särskild tidtabell för alla kulturinstitutioner för att "toppa" sina insatser under kulturhuvudstadsåret år 1998. Jag är mycket optimistisk om att det kommer att bli ett bra arrangemang. Men jag tycker inte att vi skall tävla i kultur så att vi nödvändigtvis måste bräcka exempelvis Köpenhamn. Jag tror att vi kommer att göra ett bra kulturhuvudstadsår som dessutom präglas av att detta är något som gäller hela landet och icke bara huvudstaden.
Fru talman! Jag ställer mina frågor just därför att jag vill höra vilken inställning som kulturministern har i dessa frågor. Vilken roll vill staten spela när det gäller Stockholm och när det gäller övriga landet? Jag begärde inte några konkreta budgetsiffror. Jag begärde bara någon slags uppfattning om hur stor statens del skall vara och hur man tänker förhålla sig till det som skall hända i Stockholm. Jag ville inte ha några siffror. Jag behöver inte veta om det är 4 %, 88 % eller 32 %. Det hade varit viktigt att höra hur man resonerar redan nu innan man får de konkreta siffrorna. Det handlar om att få människor att börja satsa och tänka på dessa frågor. Jag hade tidigare frågat om vilka program som var intressanta. Det är väldigt många program som jag själv tycker ser mycket spännande ut. Jag har en annan fråga som också rör kulturhuvudstadsåret. Det gäller det sista programmet. Jag menar att det finns behov av att få besked om hur kulturministern ser på det. Vi är många som har varit inblandade i Exposition 97, som ju tyvärr inte blev av. Nu har delar av det projektet kommit vidare. Det finns nu långtgångna diskussioner och ritningar om ett Science Center. Den frågan har också varit uppe till behandling. Tänker kulturministern vänta med besked om ett Science Center till september, eller kommer vi att få ett besked före sommaren? Jag tror inte att man kan vänta så länge. Det är en byggnation, och ett hus skall stå klart. Det är inte som Moderna Museet. Men det måste ändå vara klart till år 1998. De involverade måste också få ett besked. Har kulturministern något svar att ge mig?
Fru talman! Vad gäller kulturhuvudstadsåret är regeringens och min uppfattning att vi från statens sida självfallet skall bidra med vissa budgetmedel. Samtidigt vet vi att situationen i dag är sådan att vi inte har så våldsamt många extrakassor att ösa ur. Men självfallet skall också staten vara med att bidra. Det finns framför allt stora befintliga resurser inom de statliga kulturinstitutionerna i Stockholm och över hela landet. De är nu såvitt jag vet väldigt långt fram i sin planering för hur de skall satsa för att bidra till att göra kulturhuvudstadsåret till en framgång och till något som kan lyfta kulturen i hela landet. De skall visa att den har ett eget värde, är öppen och tillgänglig för alla människor och att den kan ge alla något. Från Kulturdepartementets sida har vi en särskild ämnessakkunnig som vi tagit in i departementetet som arbetar med just kultur i hela landet under 1998. Han kommer att ha ett slags samordnande funktion. Han redan inlett ett samarbete med en projektorganisation som arbetar med kulturhuvudstadsåret för att man skall kunna arbeta tillsammans parallellt och i dialog med varandra. När det gäller ett Science Center är det en fråga som enligt min mening icke hänger samman med frågan om kulturhuvudstadsåret. Birgitta Wistrand kan gärna återkomma om det i en senare interpellation.
Fru talman! Jag vill bara läsa innantill i ett av de ankarteman för 98 som har fastslagits. Det heter I Leonardos fotspår, och där står Science Center för den stora delen om den skapande människan. Jag hoppas att kulturministern läser det här ankartemat, för där står att man hoppas att centret skall stå klart och visa på den skapande människans innovationer och tekniska lösningar och skildra samspelet mellan vetenskap och konst. I det ankartemat finns alltså detta med, och därför tyckte jag att det var viktigt att få fråga om det.
Fru talman! Det finns ett stort antal ankarteman i kulturhuvudstadsårets planering. Det är en mycket sympatisk uppläggning, och jag tror att många av dem kommer att ge genklang långt ute i landet och långt utanför landet. Samtidigt fattas naturligtvis beslut av det slag som Science Center handlar om av regeringen självständigt och inte frampressat av en projektorganisation för ett kulturhuvudstadsår.

Fru talman! Eva Goës har frågat mig om regeringen avser att agera internationellt för en omedelbar nedläggning av kärnkraftsreaktorerna i Tjernobyl och för att EU:s TACIS-pengar används till att främja och sprida icke-nukleära energiteknologier. Vidare har Eva Goës frågat om regeringen avser att verka för att kärnkraftsindustrin får fullständigt ansvar vid framtida kärnkraftsolyckor. Sverige verkar i kraft av medlemskapet i EU för att få Tjernobylreaktorerna stängda så snart som möjligt och senast år 2000. Sverige står också bakom EBRD) insatser i Ukraina som syftar till att skapa förutsättningar för en stängning av Tjernobyl enligt ett länderna och Ukraina. Sverige har bidragit med 9 Det särskilda programmet för kärnsäkerhet inom ramen för EU:s TACIS-program omfattar för Ukrainas del 100 miljoner ecu de tre åren 1994 t.o.m. 1996. Under år 1996 fördelas totalt 37,5 miljoner ecu, varav huvudparten avser nedläggning av Tjernobyl och 6 De icke-nukleära projekten skall enligt programmet innehålla tekniskt assistans för energieffektiviseringar och stöd för etablering av en rullande fond för investeringar i energieffektiv teknik. I TACIS nationella program för Ukraina förutses ytterligare insatser under de närmaste åren för att möjliggöra övergång till en mer diversifierad energiförsörjning. En icke oväsentlig del av medlen inom detta program används således även till icke-nukleära projekt. Det är angeläget att denna andel långsiktigt ökar. Så skall jag ta upp Eva Goës tredje fråga om kärnkraftsindustrins ansvar vid kärnkraftsolyckor. Den svenska atomansvarighetslagen bygger på Pariskonventionen och på den s.k. tilläggskonventionen. Anläggningsinnehavarens ersättningsansvar skall vara täckt av en obligatorisk försäkring eller av annan betryggande säkerhet. Ersättningsansvaret höjdes den första juli 1995 till 175 miljoner särskilda dragningsrätter , ca 1,9 miljarder kronor, genom en ändring i atomansvarighetslagen. Av lagen följer bl.a. att ytterligare ersättning kan utgå av statsmedel. En revision av Wienkonventionen har nyligen inletts inom det internationella atomenergiorganet . Arbetet är komplicerat. Bl.a. har diskuterats att kärnkraftsindustrin skall åläggas ett större ekonomiskt ansvar vid kärnkraftsolyckor. Det är dock osäkert om och när detta arbete kan leda till något konkret resultat. Riksdagen lagutskott har upprepade gånger betonat utgångspunkten att det ekonomiska ansvaret vid kärnkraftsolyckor i första hand bör bäras av kärnkraftsindustrin. Samtidigt har det konstaterats att det inte torde vara förenligt med Pariskonventeionen att ålägga anläggningsinnehavarna ett obegränsat ansvar. Utskottet har även framhållit det angelägna i att regeringen verkar på det internationella planet i denna fråga. Energikommissionen har föreslagit att frågan om ett utökat ansvar för kärnkraftsföretagen skall ses över i ett internationellt perspektiv. En sådan översyn bör omfatta möjligheterna och konsekvenserna för svensk del av att införa ett ökat ansvar för kraftföretagen. Vid en översyn bör man även undersöka de framtida möjligheterna för enskilda länder att införa ett obegränsat ansvar för kärnkraftsindustrin i det nya konventionssystem som kan bli följden av pågående internationella förhandlingar. Energikommissionen framhöll bl.a. att anläggningsinnehavaren enligt tysk lagstiftning har ett obegränsat ansvar gentemot tyska medborgare. Remissbehandlingen av Energikommissionens betänkande har nyligen avslutats. Remissvaren sammanställs för närvarande i regeringskansliet. Partiöverläggningar om energipolitiken kommer att inledas denna vecka, och det finns anledning att återkomma till Eva Goës fråga i samband med dessa överläggningar. Jag är dock inte beredd att nu föregripa regeringens - och de övriga partiernas - prövning av frågan.
Fru talman! Tack för svaret. Det var på många områden ganska detaljerat och intressant. Jag skall börja med att tala om Tjernobyl. Jag håller en bok i min hand som heter A Fingerbook Expansion in the Eastern Europe. Den gavs ut på tioårsdagen av Tjernobyl och är mycket intressant. Jag deltog i två konferenser i Kiev i samband med tioårsdagen av Tjernobyl. Där fanns ungefär 250 analytiker och energiexperter från hela världen. Vi deltog i Heinrich Bölls Stiftungs energisymposium som hette 10 lessons of Chernobyl och Green East West Dialouge. Där framkom att hjälpen från väst snarare hade försvårat avvecklingen av Tjernobyl än hjälpt till. EBRD-banken hade med stöd från G 7-länderna och Euroatom stöttat färdigbyggandet av två sovjetiskt designade reaktorer, och vi vet ju vad vi tycker om sådana reaktorer. Alla som var närvarande på dessa konferenser betackade sig för den västerländska hjälpen och uttryckte sig på följande sätt: Västerländska kärnkraftslobbyn tar sig österut! I Västeuropa, utom i Frankrike och Nordamerika, har nya kärnkraftskonstruktioner upphört sedan före Tjernobylolyckan och ett dussintals reaktorer som höll på att byggas har stoppats. Eftersom den västerländska känskraftsindustrin svälter på grund av orderbrist kastar den och de regeringar som stöder den blickarna mot Östeuropa, som en av de sista platserna där man kan göra pengar. De tänkte här på Siemens, ABB Atom m.fl. Kärnkraften är ett internationellt problem. Ändå har den västeuropeiska kärnkraftsindustrin skamlöst utnyttjat Tjernobylkatastrofen, precis som man nu utnyttjar de globala klimatförändringarna för att försöka få tillbaka folks stöd för kärnkraften. Argumentet är att bara östreaktorer är farliga och att vår västteknologi kan lappa ihop den. Sedan starten 1991 har EU:s TACIS-program använts i denna missions tjänst. Pengar har visserligen öronmärkts för att förbättra säkerheten i Tjernobyl, men EU:s energikommissionär Christos Papoutsis lät i februari 1996 meddela att pengarna än så länge så gott som uteslutande använts till studier, och syftet att förebygga en ny katastrof överskuggas av behovet att accelerera Ukrainas förvandling till en marknadsekonomi. Pengarna har gått till utanpåverk i Tjernobyl. Inuti ligger den glödande massan och hotar hela världen. Den har ingen tekniker försökt att göra någonting åt. Just nu har jag besök av en av deltagarna i Kiev, som är strålskyddsingenjör från Ungern. Han åkte ut till Pripyat, den övergivna staden, och kom så nära som 60 m från sarkofagen. Där uppmätte han 200 gånger högre strålning än normalt. Med andra ord: Sarkofagen läcker, och folk i hela världen påverkas mer eller mindre av det. På samma avstånd från sarkofagen, alltså 50-60 m, finns människor som jobbar. Vi i Miljöpartiet kräver en omedelbar nedläggning av Tjernobyls kvarvarande reaktorer och ingen fortsatt livsuppehållande långvård. Vi kräver också att TACIS pengar används till att främja och sprida andra, icke-nukleära energiteknologier. Vi kräver fullständigt ansvar för kärnindustrin för alla framtida kärnkraftsolyckor. Vi vill ha internationella fonder för att bidra till att göra sarkofagen säkrare. Vi vill erbjuda hjälp till alla offer för kärnkraftsindustrins läckor och olyckor i Vitryssland och på andra ställen, t.ex. genom att upprätta en internationell hjälpfond och en internationell miljödomstol inom ramen för FN. Vi kräver en hållbar icke-nukleär energipolitik i
Fru talman! Jag vill göra några kommentarer. Den första gäller det stöd som EU ger till Östeuropa för kärnsäkerheten. Det är riktigt att uttrycka det så att man just nu mest arbetar med att undvika katastrofer. Det är i regel så ett arbete måste börja, oavsett var eländet finns och oavsett vilket elände man håller på med. Jag kan alltså inte se något fel i att man börjar med att undvika katastrofer, om man nu inte vill tjäna några andra syften, och det kan jag inte tänka mig att Eva Goës vill. Det är rätt klokt att göra så här. Den andra kommentaren gäller de krav som reses mot dessa fattiga nationer. Jag vill påminna om att Sverige, som under åren 1979-1980 var ett av världens rikaste länder, då stod inför en sådan här omställning. Det svenska folket beslutade sig för en ganska lång period av omställning när man skulle gå ifrån kärnkraften. Man kan naturligtvis ställa helt andra krav på en befolkning som finns nära oss, och som är långt fattigare än den svenska befolkningen, men det blir faktiskt litet grand von oben. Jag tycker att det är viktigt att vi försöker hjälpa till på ett sådant sätt så att vi förbättrar för de människor som har en levnadsstandard som motsvarar en tiondel av den svenska. I övrigt har jag inte så mycket att reagera på. Jag tycker att vi så snabbt som möjligt skall komma fram till en nedläggning av de farliga kärnkraftverk som finns i vårt närområde. Vi skall försöka undvika katastrofer, och via EU:s pengar i de fonder som finns främja en omställning av energin. Vi skall också bygga upp internationella fonder som skall hjälpa till med detta. Det var mina kommentarer till de frågor som kom upp. Att jag, som svar på den sista frågan i interpellationen, hänvisar till partiledaröverläggningarna innebär inte att jag för den skull inte tycker att dagens situation, med kärnkraftföretagens ansvar för en eventuell olycka, är orimlig. Det är inte rimligt att man har ett större åtagande för skada på ett kärnkraftverk än för skador på de människor som finns runt ett kärnkraftverk. Detta gör att det finns all anledning att se över regelverket.
Fru talman! Nej, jag är inte så cynisk att jag tycker att dessa människor skall sköta sig själva om det händer en olycka. Jag vill med några rader ur en skrift återge vad som hade hänt om man redan 1992 hade gått in med energibesparing i stället för att lägga pengarna på utanpåverk, så att säga. Energiexperter har uppskattat att om man hade lagt bara en tredjedel av 1992 års TACIS-kärnsäkerhetsprogram på att finansiera tillverkningsanläggningar av kompakta flourescerande glödlampor i det forna Sovjetunionen, skulle energibesparingarna rättfärdiga en nedläggning av 5-10 Det är detta som är intressant - hur man använder pengarna mest effektivt. Jag är kritisk mot detta. Varför inte stänga momentant? Vad menas med att man skall se detta på lång sikt, och långsiktigt öka summan pengar till energieffektivisering och förnybar energi? I dag går bara en bråkdel av pengarna till förnybar energi, närmare bestämt 6 miljoner ecu av 37,5 miljoner. Det är intressant att notera hur de svenska kärnkraftsdirektörerna dömer ut Tjernobylreaktorerna, och vill stänga dem omgående precis som jag vill. Det är bra att de vill det, men samtidigt kan vi konstatera att Jag skall läsa ett citat ur IAEA:s bulletin, volym "Konstruktionen med mer än 1 000 individuella primärcykler ökar säkerheten i reaktorsystemet - en allvarlig olycka på grund av utebliven kylning är praktiskt taget omöjlig." Det är ganska intressant att höra att man förut trodde på grafitreaktorerna, och att man i dag inte tror på dem. Jag menar att man måste försöka fasa ut alla reaktorer i hela världen. Det är naturligtvis också de grönas åsikt. Alla reaktorer är farliga, och det finns alltid en mänsklig faktor bakom. Frågan om hur man skall få det fullständiga kostnadsansvaret är intressant. Det tyska exemplet var mycket intressant, och jag skulle önska att näringsministern utvecklade detta. Där är det tydligen frågan om fullt kostnadsansvar.
Fru talman! Återigen vill jag säga att jag delar Eva Goës uppfattning om att det finns kärnkraftverk i detta område som vi inte tycker skall vara i gång. Samtidigt måste jag ändå vara så pass hederlig att jag konstaterar att Sverige har stått, och står, inför en sådan här omställning. Vi hade en folkomröstning 1979-1980, och det gällde då mycket bättre kärnteknik än vad som finns i det aktuella området. Sverige är också ett mycket rikare land. Därför krävs insatser av oss i den rikare världen om denna omställning skall vara möjlig - det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Jag har ingen siffra på hur mycket av TACIS Jag vet att 9 miljoner av de 37,5 miljoner ecu som finns har använts för att färdigställa två tryckvattenreaktorer. Detta har man gjort därför att man - precis som Eva Goës säger - befinner sig i något slags situation där man måste undvika en katastrof. Att vända sig mot Ryssland och kräva att man där skall spara sig ur kärnkraftsberoendet blir inte speciellt trovärdigt när vi inte har klarat av det själva. På något sätt tycker jag att det blir litet von oben. Tyskland har fattat ett beslut som innebär att reaktorägarna har fått ta ett ansvar för de tyska medborgarna. Det har inte prövats internationellt om detta håller, men det är ändå intressant, och det är en fråga som kommer att komma upp i partiledaröverläggningarna.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt intressant att frågan om ansvar har kommit upp just i dag. I dag har vi nämligen besök ifrån Danmark i form av en dansk delegation. Vi vet mycket väl att man i Danmark vill att vi skall stoppa Barsebäck. Danskarna anser att vi skall stå för ansvaret i fall det skulle hända en olycka i Barsebäck. Den skulle drabba enormt många miljoner människor, och få enorma konsekvenser. Det har sagts även från svensk kärnkraftsindustri att en olycka i Sverige skulle få ännu större och allvarligare konsekvenser än en olycka i Tjernobyl. I dag tror man att Tjernobylolyckan har kostat 1 000 Jag står inte här och är von oben. Om det är någon som har varit nere på jorden, innanför de förbjudna zonerna i Kiev och sett hur människorna har det där, så är det jag. Människorna bor kvar på grund av att de inte har råd att bo någon annanstans. Att man kan vara så cynisk som t.ex. president Lukashenko i Vitryssland, som är beredd att betala människor för att flytta tillbaka till kontaminerade områden! Man tar ifrån Tjernobylfonden, till vilken man betalar 12-18 %, och ger till enbart de människor som flyttar tillbaka till kontaminerade områden. Dessa människor inkluderar 400 000 barn. Jag har träffat några av de barn som är sköldkörtelcanceropererade. Jag bjöd in dem hit till riksdagen, och jag kommer att bjuda in fler. Det kommer barn till Sverige i ungefär tio omgångar per år med 40 barn i varje. Det är dem som jag känner till, och det finns flera. Jag har varit på ett institut och sett när barnen opereras. Jag ser alltså inte detta från oben, utan jag menar att pengarna skall användas på ett energieffektivt sätt. De skall användas till att förhindra och förbättra. Det är förnybar teknik och energieffektivisering som skall gälla. Det är otroligt hur mycket det slösas på andra sidan gränsen. Jag skall inte klappa mig för bröstet och säga att vi är så vansinnigt energieffektiva i Sverige heller, vi kan också förbättra oss. Men där borta är det bedrövligt.
Fru talman! Först och främst tycker jag att det är bra att vi för ett resonemang utifrån de människor som lever i detta område, och utifrån det elände de lever i. EU har i första hand självfallet inriktat sig på att undvika katastroferna. I andra hand gäller energiomställningen. Jag tycker att det är en ganska riktig prioritering. Det kan tyckas att man i andra länder borde ha en annan fördelningspolitik, mer lik den svenska, och satsa mer på dem som har det sämst ställt. Men det är svårt för oss i Sverige att påverka det särskilt mycket. Det vi kan göra är att se till att de program som vi går in med bilateralt eller via EU har en inriktning på att öka säkerheten och främja en omställning. Den inriktningen finns på våra program. Vi har ju satsat en hel del pengar själva bilateralt, utanför EU:s program, på omställning. Jag tycker att det är viktigt att vi gör det. Det är oerhört angeläget. Man ser ju hur människorna i de här områdena lider. Därför vill jag understryka detta.
Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om omfattningen av de samlade internationella biståndsinsatserna till Irak och hur de fördelar sig mellan de kurdiskt respektive irakiskt kontrollerade områdena, omfattningen av de svenska biståndsinsatserna i motsvarande områden, NGO-insatserna och om regeringen är beredd att utöka biståndsinsatserna till de områden som kontrolleras av den irakiska regimen. Slutligen har han frågat om jag är beredd att agera för att asylsökande under nu rådande förhållanden inte avvisas till Irak. FN:s humanitära bistånd, som samordnas av Department of Humanitarian Affairs , täcker hela Irak. DHA presenterar biståndsprojekten i årliga appeller vilka finansieras av givarländer och organ som 1995-31 mars 1996 är kostnaderna för hjälpprogrammet i Irak beräknade till över 163 miljoner dollar. Det är en minskning till nära hälften av tidigare appeller. Nedskärningen har tvingats fram av den mycket svaga finansieringen. FN har vid olika tillfällen vädjat till omvärlden att bistå Iraks folk. Det går inte att exakt ange hur det internationella biståndet fördelar sig i Irak. För FN:s program är bilden den att de flesta givarna öronmärker bidragen till de kurdiska områdena. Under det senaste året har flera givare, däribland Sverige, i ökad utsträckning finansierat projekt i hela landet. ECHO, dvs. den europeiska unionens byrå för humanitärt bistånd, lämnar t.ex. i dag ett mycket stort finansiellt stöd både till FN:s projekt och Röda korsets program i de regeringskontrollerade områdena. Tidigare har FN:s hjälpprogram i mellersta och södra Irak erhållit en tredjedel av finansieringen med medel från FN:s depositionskonto. Detta konto etablerades ursprungligen för att kanalisera intäkterna från Iraks oljeexport till FN:s olika program i landet samt till skadeståndet till Kuwait. I väntan på att Irak skulle återuppta oljeexporten beslöt säkerhetsrådet i oktober 1992 att även frysta irakiska tillgångar skulle kanaliseras via kontot. Projekt som finansierats via depositionskontot har matchats mot Iraks frysta tillgångar och Irak självt har därmed kommit att bli den enskilt största givaren till FN:s program. Sverige, som stött FN:s hjälpprogram i Irak alltsedan det startades år 1991, är ett av de största givarländerna. Under innevarande budgetår har vårt humanitära bistånd genom FN och NGO:er uppgått till drygt 56 Vår humanitära hjälp går även till regeringskontrollerade områden. Vårt stöd till Världslivsmedelsfonden och Unicef, FN:s barnfond, på sammanlagt 30 miljoner kronor är avsett för hela Irak. Röda korset, 11 miljoner kronor av vilket merparten går till de regeringskontrollerade områdena. Caritas, som får 3 miljoner kronor i SIDA-stöd, köper in och delar ut livsmedel i hela landet. I norra Irak kanaliseras det svenska katastrofbiståndet via enskilda organisationer. Diakonia, Caritas och Church of Eden får närmare 1 miljon kronor tillsammans. Till FN:s vaktstyrka, som till största delen är verksam i norra Irak, har Sverige bidragit med 10 miljoner kronor. Styrkan har bl.a. till uppgift att säkerställa konvojerna för FN:s hjälpprogram och att främja säkerhetsläget för de enskilda organisationerna. Vad gäller perioden april 1996-mars 1997 avvaktar vi en ny appell från DHA. Den kan förväntas ge en överskådlig och aktuell bild av den humanitära situationen inklusive strategier för hur biståndet skall genomföras, listor över projekt, beskrivning av målgrupper osv. Först sedan regeringen granskat denna kan frågan om eventuellt ökat bistånd till de av den irakiska regeringen kontrollerade områdena besvaras. I går fick vi också veta att FN och Irak har träffat en överenskommelse som möjliggör export till ett värde av 1 miljard dollar per kvartal för inköp av livsmedel och medicin. Slutligen till Berndt Ekholms fråga om regeringen under nuvarande förhållanden kommer att avvisa asylsökanden. På grund av förhållandena i Irak har svenska myndigheter under ett antal år beviljat irakiska medborgare uppehållstillstånd i enlighet med av regeringen beslutad praxis. Sedan något år tillbaka har dock Statens invandrarverk fattat ett antal beslut om avvisning av irakiska medborgare till Irak. Besluten har överklagats till Utlänningsnämnden som har överlämnat några av dessa till regeringens prövning. Frågan har således uppkommit om det finns anledning att lika automatiskt som tidigare bevilja uppehållstillstånd till asylsökande irakiska medborgare. De avvisningsbeslut som har fattats av Invandrarverket gäller i huvudsak personer som visserligen ansökt om asyl men som inte åberopat asylskäl eller som bedömts inte vara trovärdiga. Hittillsvarande praxis har inneburit att även dessa kategorier, vid sidan av asylberättigade, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på humanitär grund. Då regeringen ännu inte behandlat dessa ärenden kan jag inte föregripa regeringens beslut. Men vi följer situationen noga i Irak och de avvisningsärenden som är aktuella. Vi kommer att fatta beslut så fort vi kan.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för ett fylligt svar. Av svaret kan jag konstatera att Sverige har bidragit väl genom FN och NGO:er. Samtidigt noterar jag också att andra länder inte har gjort det i den utsträckning som FN väntat sig. Jag har en uppgift om att FN har vädjat för 350 miljoner dollar, och fått hälften. De senaste vädjandena har enligt interpellationssvaret gett 163 miljoner dollar. Vi kan jämföra det med att Irak före Gulfkriget importerade bara mediciner för 500 miljoner dollar. Det här svaga gensvaret från världssamfundet är att beklaga, menar jag, på grund av att den humanitära situationen är så svår. Att situationen verkligen är svår kunde jag själv konstatera när jag deltog i en studieresa tillsammans med Kristna Fredsrörelsen i olika delar av Irak som regimen i Bagdad kontrollerar. Det vi såg sammanfattades av den ställföreträdande finske FN-chefen för humanitära insatser med ungefärligen orden att hälsovården håller på att kollapsa. Genom besök i olika delar av landet, i Bagdad, i Mosul och Basra, kunde vi konstatera att avloppsreningsverken är ur funktion. Orenat vatten rinner ut i floderna. Och det är just i floderna som man i sin tur hämtar dricksvattnet, eftersom man knappast kan använda grundvattnet på grund av att det är så salt i marken. Flodvattnet renas bristfälligt eftersom det är brist på reningskemikalier. En del av dessa kemikalier, t.ex. klor, har en militär klassning och får inte importeras. Dessutom är det för litet vatten på grund av att pumparna är trasiga. Sanktionerna förhindrar import av reservdelar. Därutöver är miljön förorenad genom trasiga avloppspumpar. Avloppet rinner ut på gatorna. Sophanteringen fungerar inte. Det råder svåra förhållanden när det gäller mat, och kvaliteten på den mat som finns är bristfällig. Därutöver har vi en allmänt socialt nedgången miljö. Människor blir naturligtvis sjuka. När de sedan kommer till sjukhus råder det brist på läkemedel. Det råder brist på reservdelar vilket gör att de medicinska apparaterna inte fungerar. Barn dör i infektioner och i leukemi som kan botas i Sverige. Enbart till följd av sanktionerna dör 6 000 barn under 5 år per månad enligt FN:s egna uppgifter. Det är 10 gånger fler än före kriget. Det är naturligtvis ingenting annat än en humanitär tragedi efter 6 år av FN-sanktioner. Den slutsats som vi drog var att embargot behöver förändras så att det inte slår mot det irakiska folket utan träffar regimen. FN har agerat mycket stringent och hårt, inte minst på grund av USA:s påtryckningar. Den irakiska regimen har inte heller varit särskilt förhandlingsvillig, och det har varit svårt att få in humanitärt material. De politiska villkor som FN har ställt samtidigt som man har velat hjälpa till med humanitärt material är tveksamma i sin koppling. Jag tycker att det i den här situationen är angeläget att ställa upp för ett generöst bistånd på grund av att sanktionerna har varit så effektiva. Därför vill jag fråga utrikesministern: Om nu Sverige har skött sig ganska bra, är det då inte angeläget för Sverige att påverka andra givarländer att också ställa upp, som Sverige har gjort, på grund av den katastrofalt svåra humanitära situationen i Irak?
Fru talman! Det som vi upplever i Irak och som har bevittnats av Berndt Ekholm och hans resföljeslagare är en humanitär tragedi som egentligen är onödig. Regimen håller sitt folk som gisslan. Genom regimens vägran att efterfölja FN:s sanktionspolitik och resolutioner utsätter man sitt folk för onödigt lidande, med många dödsoffer, inte minst bland barn. Så sent som i går hörde vi att Irak äntligen har gått med på en uppgörelse med FN, vilket betyder att man fr.o.m. i dag kan sälja sin olja på världsmarknaden till ett värde av 1 miljard dollar varje kvartal. Pengarna skall gå till livsmedel och mediciner. Det kommer förhoppningsvis att underlätta situationen betydligt. I övrigt kvarstår sanktionerna eftersom Saddam Husseins regim inte efterföljer FN-resolutionen om att förstöra de vapensystem som världssamfundet efter invasionen av Kuwait kräver skall förstöras. När det gäller Sveriges insatser är vi beredda att fortsätta det humanitära stödet för att lindra nöden. Jag vill än en gång säga att vi tillhör de största biståndsgivarna. Vi har sedan 1991/92 bistått Iraks befolkning med över 200 miljoner kronor. Biståndet har riktats till framför allt norra Irak, där ca 5 000 Hälften av dessa byar har nu kunnat byggas upp, framför allt när det gäller vatten och sanitet, vilket
Fru talman! Naturligtvis har den irakiska regimen ett mycket stort ansvar. Samtidigt måste man konstatera att FN-sanktionerna i det här fallet har varit utomordentligt restriktiva. Vad man än tycker om regimen i Bagdad är konsekvensen efter 6 år att det dör 6 000 barn varje månad, på grund av ingenting annat än just sanktionerna. Man kunde i första hand tänka sig att FN försöker att förändra sanktionerna så att de inte slår så hårt mot det irakiska folket, utan träffar regimen. Jag efterlyser fortfarande en annan uppläggning och ett stöd från den svenska regeringen för en förändring av sanktionernas utformning. Samtidigt är det naturligtvis positivt att uppgörelsen nåddes i går. Det kan man bara hälsa med glädje, för det irakiska folkets skull. Min förhoppning är att det inte stannar vid uppgörelsen, som ju bara omfattar 6 månader, utan att den kommer att förnyas så att man kan föra in livsmedel och mediciner. Det är naturligtvis mycket angeläget, och det är också det bästa sättet. Trots det är situationen så utomordentligt allvarlig att bistånd är nödvändigt. Biståndet spelar alltså en mycket betydelsefull roll. Det är riktigt som biträdande utrikesministern säger att det svenska biståndet i huvudsak är koncentrerat till Kurdistan. För övrigt är allt bistånd i huvudsak koncentrerat till Kurdistan. Jag tycker att man kan reflektera över det. Situationen är nämligen mycket värre i södra och mellersta Irak - den del som kontrolleras av den irakiska regimen. Därför är det mycket angeläget att såväl Sverige som FN gör allt som är möjligt att göra för att också bistå de människor som bor i exempelvis Basraområdet vid Gulfen och som vi besökte. Där är situationen mycket allvarlig. Jag menar att det är angeläget att regeringen utövar påtryckningar för att vi skall få in bistånd i området. Det är också väldigt viktigt att det blir enklare för biståndsorganisationerna att få biståndet till Irak. FN:s sanktionskommitté kontrollerar nämligen också FN:s egna organ när det gäller att sända bistånd, liksom Röda korset. Jag har fått veta att det för ett svenskt företag som skulle sälja produkter till Unicef inte räckte med att Unicef har tillstånd av sanktionskommittén. Den svenska regeringen krävde dessutom att detta företag också skulle ha tillstånd. Det bevisar bara hur oerhört rigorösa bestämmelserna är. Det gör naturligtvis att det är väldigt svårt att snabbt nå fram med insatser. Jag tycker att det är angeläget att den svenska regeringen också på olika sätt underlättar för förmedling av bistånd. När det gäller den sista frågan har jag fått en skrivelse om ett fall, där en irakisk kvinna har fått ett avvisningsbeslut från Invandrarverket. Som vanligt, höll jag på att säga, hänvisar Invandrarverket till trovärdighetsskäl. Det är ganska vanligt att människor som kommer från sådana här länder inte berättar sanningen första gången. De vågar inte göra det. När de sedan ändrar sin berättelse bedömer Invandrarverket att den inte är trovärdig. Jag tycker att det är mycket angeläget att vi tar situationen på allvar när det gäller de asylsökande från Irak.
Fru talman! När det gäller biståndet till Irak kommer vi noga att följa det som Berndt Ekholm har sagt. Det ligger mycket i detta. Det har varit svårt att veta om hjälp skulle komma fram till de regimkontrollerade områdena. Det har också varit fråga om säkerhet och sådant. Men det är helt klart att behoven finns. Det är också klart att behoven i norra Irak, dit den internationella hjälpen tidigare har varit starkt koncentrerad, nu är mindre. Det var alltså ett bra påpekande som ligger i linje med vår politik framöver. När det gäller frågan om asyl för irakier överlämnades de aktuella fallen från Utlänningsnämnden till regeringen i mars månad. Jag räknar med att de nu skall behandlas skyndsamt. Vi måste komma till beslut inom kort, allra senast före sommaren, så att dessa människor inte svävar i okunnighet om sitt öde. Jag kan också notera att mig veterligen har inget land hittills, oavsett vilka bedömningar man gör av trovärdigheten, sänt tillbaka någon till Irak.
Fru talman! Det gläder mig att statsrådet visar förståelse för behovet av insatser i de regimkontrollerade delarna av Irak. Situationen är ju mycket allvarligare där än i Kurdistan just på grund av att världssamfundet har koncentrerat sina insatser i norr. Det är därför bra att Irak ges möjlighet att sälja olja och att köpa mat och mediciner. Men det är också mycket angeläget att biståndet till dessa delar av Irak fullföljs. Så åter till frågan om de asylsökande. Jag har hört att Invandrarverket gjorde en resa till Irak. De reste på den sexfiliga motorvägen från den jordanska gränsen till Bagdad. De vistades i Bagdad, som är en världsstad som många andra världsstäder. Men enligt uppgift var de inte utanför Bagdad. Det är enligt min mening ett stort svaghetstecken om man skall bedöma situationen. Vi reste runt i alla fall i delar av landet. De kontakter vi fick talade entydigt för att man skall vara försiktig med avvisningar till Irak. Om någon har sökt asyl i ett land är enligt en uppgift jag fick denna asylansökan i sig ett skäl för den irakiska regimen att ta hand om en återvändande person på ett inhumant sätt. Jag tycker att det kan vara en chanstagning att sända hem asylsökande till Irak. Enligt min bedömning är det olämpligt att ändra vår tidigare praxis som säger att om man kommer från Irak får man stanna. Regimen är så impulsiv att det inte går att lita på den. Jag skulle vilja avsluta med att fråga statsrådet om det inte är fel att ta risker i samband med avvisningar och asylansökningar, dvs. att vi bör vara på den säkra sidan när vi avvisar människor, så att vi verkligen, enkelt uttryckt, har rent samvete.
Fru talman! Detta gäller människoöden, och det gäller också en regim som vi vet vad den står för. Jag kan därför lova Berndt Ekholm att vi skall iaktta all den försiktighet, all den varsamhet, all den noggrannhet och allt det omdöme som han efterlyser.

Fru talman! Elver Jonsson har ställt följande frågor till kommunikationsministern. 2. Är regeringen beredd att föreslå höjda skrotningspremier i avsikt att påskynda utskrotningen av omoderna och miljöovänliga bilar och därmed bidra till att bilparken i dess helhet blir miljövänligare? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Regeringen har den 25 april 1996 beslutat att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av vägtrafikens samlade beskattning avseende både tunga och lätta fordon. Översynen skall koncentreras till vad som är den lämpligaste avvägningen mellan försäljningsskatt, fordonsskatt, energi och koldioxidskatt i syfte att förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och miljö. Utredningen skall också analysera möjligheten att differentiera skatten på fordon med hänsyn till bränsleförbrukningen varvid även bilarnas transportkapacitet skall beaktas. Vidare skall utredningen överväga möjligheten att med ekonomiska styrmedel öka utskrotningen av gamla bilar. Utredningens förslag skall ta sin utgångspunkt i de principöverväganden som Kommunikationskommittén lämnar i sitt delbetänkande den 15 oktober 1996. Förslagen bör utformas på så sätt att den samlade styreffekten ur trafiksäkerhets och miljösynpunkt ökar. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 februari 1997. Med hänsyn till att både bilars bränsleförbrukning och utskrotning av gamla bilar skall behandlas av utredningen är jag nu inte beredd att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas.
Fru talman! Jag tackar skatteministern för svaret. Det är kort, och det är diskret. Möjligen skulle man kunna säga att det för ett nytt statsråd är klädsamt men föga upplysande. De besked som ges i svaret är att det skall ske analyser och överväganden. Men i sak är det mycket hemlighetsfullt. Jag känner också på mig att skatteministern drar mer åt det skattetekniska hållet och hur styrinstrumentet skall se ut än att ange var regeringen befinner sig i sin tankeverksamhet, dvs. regeringens färdriktning i frågan. Då menar jag både på kort och på lång sikt. Det är inget tvivel om att det är en stor utmaning att minska utsläppen av t.ex. koldioxid. Det sker ju en försämring av klimatet som är alarmerande och som måste hanteras och begränsas. Därför krävs det kraftfulla insatser, och det krävs mycket snart. Då behövs inte bara enstaka åtgärder. Och vi kan absolut inte klara oss med utredningar som i detta fall ligger trekvarts år fram i tiden, utan vi behöver något på kort sikt. En princip som skulle vara riktig och som det skulle vara intressant att få statsrådets syn, och rent av support, på är att skattesystemet får en sådan utformning att det gynnar bilar som påverkar växthusgaserna betydligt mindre. I dag är det närmast tvärtom, nämligen att det i fråga om avgasutsläpp är de riktigt bra dieselbilarna som har den tunga beskattningen och att det är de sämre dieselbilarna som gynnas. En annan sak som inte är oviktig är att den moderna dieselmotortekniken medför en kraftig begränsning av bränsleåtgången som sådan. Det är ju också positivt ur miljösynpunkt. Jag tror att människor som jobbar med dessa frågor och utveckling av bättre dieselmotorer känner dagens straffbeskattning som ett hinder att ytterligare förbättra tekniken. Det borde vara det omvända. Statsrådet säger inte något om hur regeringen ställer sig till en stimulans genom skrotningsavgifterna. Jag tror att man genom att räkna upp skrotningsavgiften, för att få bort den äldre och från avgassynpunkt riktigt dåliga bilparken, skulle kunna förnya bilparken mycket snabbare. Det skulle innebära många fördelar, inte bara en miljövinst. Det skulle innebära även en insats för svensk bilindustri, som kommer att få det kämpigt. Vi skall naturligtvis inte använda skattetekniken för att gynna en särskild industri. Men det är naturligtvis allvarligt om det också får negativa bieffekter. Jag skulle därför med intresse höra en deklaration från statsrådets sida om regeringen inte skulle kunna tänka sig ett kort perspektiv där insatser sker även om inte de framtida utredningarna är helt klara.
Fru talman! Jag delar Elver Jonssons uppfattning när det gäller bilindustrin, att det är oerhört viktigt att vi bedriver en politik som är bra även för bilindustrin. Det är en central del av svensk industri. Totalt sett är det väldigt många människor som är anställda inom den, direkt i industrin och i industrier som är kopplade till bilindustrin. Det viktigaste är ju att det förs en politik som gör att räntan går ned, att tillväxten kommer i gång och att människor återigen sätter tilltro till framtiden och får råd att köpa sig en ny bil. Den utredning som jag talade om kommer att se över om det är möjligt att med ekonomiska styrmedel stimulera skrotningarna av gamla bilar. Innan den kommer med sitt resultat är jag inte beredd att uttala mig om hur detta på bästa sätt skulle kunna ske. När det gäller dieseln står vi inför en genuin målkonflikt. Den handlar bl.a. om koldioxidfrågan, där interpellanten har rätt i fråga om dieselbilarna. Men det finns också en konflikt när det gäller andra typer av utsläpp. Dieselbilarna är mer energieffektiva än bensinmotorer. Men de släpper ut tre gånger så mycket kväveoxider som en bensinmotor, och de släpper ut mer partiklar. De cancerframkallande partiklarna i storstäderna kommer till dominerande del från dieselfordon. Frågan är alltså inte så enkel att man kan konstatera att dieselmotorerna är energieffektiva, utan deras utsläpp gör att detta inte är en lätt fråga miljöpolitiskt. Därför är jag inte beredd att utan vidare säga att vi skall stimulera användningen av diesel. När det gäller frågan om straffbeskattning är beskattningen i dag av lätta dieselbilar sådan att den jämställs med beskattningen av bensindrivna personbilar om man ser till det totala skatteuttaget. Eftersom beskattningen av bränslet är väsentligt lägre än för bensindrivna bilar tar man ut en högre fordonsskatt just för att få en neutralitet i beskattningen av dessa bilar. Det tycker jag är rimligt. Jag vet också att det sker en teknisk utveckling. Men den har ännu inte kommit så långt att vi kan bortse från de utsläpp som dieselbilarna står för om vi tittar vid sidan av koldioxidutsläppen.
Fru talman! Jag tror att det finns litet nyanser mellan mig och statsrådet när det gäller hur lortiga dieselbilarna är. Historiskt är påståendet helt korrekt, men jag vill påstå att det är en snabb förändring på väg, och en hel del har redan skett. Jag tror därför att vi skall vara något försiktiga innan vi belastar just de moderna dieselbilarna med för stor skuld också när det gäller partiklar. Statsrådet säger att om det är möjligt att stimulera fram en förnyelse skall vi naturligtvis göra det. Jag skulle vilja påstå att det rent av skulle gå att säga i kammaren här och nu, eftersom det är klart att man med ekonomiska stimulanser påskyndar skeenden. Det kanske man inte ens behöver utreda. Det handlar mer om tekniken. Långsiktigt kan man naturligtvis tänka sig en del pigga uppslag i en sådan här interpellationsdebatt. Det är klart att om man tog bort accisen på nya bilar är det en stor poäng. Det handlar om ca 10 000 kr per fordon, vilket skulle innebära 300-400 kr på den befintliga bilparken. Men visst går det att fundera på ett sådant inslag också. Jag tror att det är viktigt att här ge signalen att statsmaktens inställning är att förbättrade bilmotorer som har lägre bränsleförbrukning och är mindre miljöskadliga skall ha statsmaktens support. Det vore viktigt att framhålla, och då kanske vi inte behöver invänta en utredning som förmodligen ligger något år bortåt i tiden. Det som statsrådet säger om hur räntebilden blir och vilken roll det kan spela är också viktigt. Jag tror dock att det vore farligt att villkora denna miljöfråga till svensk ränteutveckling. Vi är väl bägge av den uppfattningen att denna bör justeras nedåt och bli mer gynnsam, men jag tror inte att vi kan koppla samman det här så starkt som jag tolkar det att statsrådet gör. Jag skulle alltså, fru talman, vilja att statsrådet gjorde ett försök till deklaration som var ett stycke tydligare än det han hittills har sagt. Jag tror att det skulle vara gynnsamt både för att bilindustrin skall kunna göra miljövänliga bilar och för att vi på sikt skall kunna få en förnyad bilpark med betydligt mindre miljövådor.
Fru talman! Jag är övertygad om att en bra miljöpolitik kan vara tillväxtbefrämjande för ett land. Vi behöver inte alls villkora miljöpolitik mot budgetsanering på det sättet. Men det är klart att ökade utgifter och sänkta skatter i ett känsligt läge i budgetsaneringen medför tveksamhet och kan ge en ränteeffekt som gör att en stimulans å ena sidan äts upp av en högre ränta å andra sidan. Jag delar Elver Jonssons uppfattning om att det är viktigt med en ökad nybilsförsäljning. Det är också så att huvudorsaken till den låga bilförsäljningen naturligtvis är den depression som svensk ekonomi har gått igenom. Vi står inför ett läge där vi är på väg att klara hem en budgetsanering. Vi har fått ned räntorna, och människor får en ökad tilltro till framtiden. Det är den grundläggande drivkraften för nybilsförsäljning, inte eventuella skatteförändringar. När det gäller dieselmotorer vill jag också tillägga att de inte bara släpper ut mer av kväveoxider och de typer av partiklar som jag talade om; de är dessutom svårare att rena än bensinmotorer. När det gäller bensinmotorer ser vi en snabb utveckling som det också är viktigt att följa. Det kan vara så att skillnaden mellan dieselmotorer och bensinmotorer när det gäller koldioxiden kommer att minska framöver. Det jag säger är att det inte i dag är aktuellt att ändra beskattningen av dieselmotorer, just på grund av de andra utsläpp än koldioxidutsläppen som faktiskt också är ett allvarligt problem, inte minst i storstäderna.
Fru talman! Det faktum att det är svårt med denna förbättring får inte hindra att upplägget är sådant att förbättringar upplevs ha statsmaktens stimulans och support. Jag vill tolka det här som att statsrådet med sina förtydliganden ändå inte har polemiserat mot en sådan tankegång. Jag tycker rent av att frågan väcks om vi kanske behöver en ny interpellationsdebatt efter sommaren. Vem vet - när Thomas Östros har funderat på det här kanske en del av de mer kortsiktiga förslag som jag tror är viktiga, t.ex. att höja skrotningspremierna, skulle kunna dyka upp i budgetpropositionen i september. Det är ju ändå några veckor dit. Jag hyser fortfarande förhoppningar, och i så fall har den här interpellationsdebatten inte varit förgäves.

Fru talman! Demokrati och öppenhet hänger samman. Förtroendet för de förtroendevalda kommer av gott handlag och god vandel. Tyvärr har vi sett många exempel på brister, där medierna har brutit upp den dolda ytan och visat på flagranta missgrepp samt svikna förtroenden. Misstag kommer alltid att göras. Men om det politiska hantverket sker öppet och offentligt, skapar det inte bara förutsättningar för ett stabilt förtroende utan medverkar också till kunskap och kännedom om den politiska processen. I detta ljus vill jag se det eniga betänkandet från konstitutionsutskottet. Även om de allra flesta uppgifterna i det register som nu föreslås redan är kända och i olika grad offentliga, är det av stor vikt att vi nu, liksom några andra länders parlament tidigare gjort, gör en öppen, samlad och offentlig redovisning av våra ekonomiska förhållanden. Det kommer dels att visa på ett omfattande engagemang, dels om det finns eller inte finns sådana bindningar som ger skäl att ifrågasätta vårt obundna mandat. Syftet med registret är att visa att det finns en bredd och mångfald i denna kammare som gör att kritiken mot oss att vi är partsinsatta intressepolitiker inte blir relevant. Jag ser registret som ett steg i en process för en tydlig och gärna kanske höjd etisk kvalitet. Som gemensamt uppdrag, långt över alla partigränser, har vi att stå upp för, försvara och medverka till att utveckla demokratin. Ett bidrag till den missionen kan detta register ge. Det kommer att mötas av kritik från oss själva och från andra. Man kommer att sakna uppgifter och vi kan komma att ifrågasätta om det ena eller det andra privata förhållandet behöver redovisas. Men symbolvärdet av att vi, förhoppningsvis alla, öppet redovisar våra ekonomiska bindningar kan bidra till ett fördjupat förtroende för oss som förtroendevalda. Under processen fram till enighet i KU har en del saker förändrats. Vi insåg ganska snart att gåvor t.ex. inte behöver redovisas. T.ex. prisgränser, som gör att gåvor blir mutor, är genom annan lagstiftning redan tydliga. Vi inför registret redan från nästa riksmöte. Vi tycker inte att det finns så starka skäl däremot, så att vi skulle behöva vänta. Vi tror inte att det finns sådana förhållanden som inte tål dagens ljus. Därför är det KU:s förhoppning att registret kommer att omfatta ledamöter och att det, som symbol och med substans, bidrar till att öka öppenheten. Vi är valda att representera svenska folket, vi har fått ett förtroende. Vi fyller detta förtroende med hårt arbete i riksdagen, genom partiarbete, genom att möta våra väljare och på annat sätt.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

Fru talman! Jag såg häromdagen en skämtteckning, föreställande en viss statsminister som hade fått något i halsen. Ursäkta, jag har fått en floskel i halsen, stod det under teckningen. Jag känner mig litet grand på samma sätt nu. Detta betänkande är ett försök från Sveriges riksdag att skapa en ökad öppenhet och att förebygga misshälligheter i första hand. Men jag tror inte att man skall ha några förhoppningar om att registret kommer att avslöja mygel, korruption, mutor eller annat. Det vore att ha för stora förhoppningar. Det är i huvudsak bara redan kända uppgifter som kommer att finnas med i registret, men det är ändå ett försök till ökad öppenhet. Det är bra att vi har nått en enhällighet, så att alla partier i riksdagen står bakom betänkandet. Vi får väl se om det i framtiden krävs förändringar och tillägg till registret för att det skall fungera bättre. Men detta är ändå ett bra steg, eftersom vi har lyckats uppnå enhällighet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till det yttre är KU13 ett enigt utskottsbetänkande. Inte ens Moderata samlingspartiet, som ändå har väckt en partimotion med yrkande om avslag på förslaget, har reserverat sig. Anledningen till detta är att det förslag som nu föreligger - efter förtjänstfulla insatser från den moderate ledamoten i arbetsgruppen - inte har blivit fullt så integritetskränkande som det fanns anledning att befara. Jag respekterar att vi som parti, i den situation som riksdagen nu har lyckats manövrera sig in i, inte kan ställa oss utanför den tilltänkta registreringen utan att våra politiska motståndare därmed skulle få tillfälle att plocka lättköpta poäng. Men bakom den formella enigheten i KU finns en annan verklighet. Jag vet att det både i mitt parti och i andra partier finns ledamöter som anser att det förslag som vi nu är på väg att anta är både olustigt, olyckligt och rent av förnedrande. Och dessutom innebär det, som Peter Eriksson också var inne på, ingenting mer än ett kraftfullt slag i luften. Det är ingenting annat än en populistisk eftergift åt en högljudd opinion. Om riksdagens ledamöter börjar svikta och ge efter åt sådana opinioner - var skall det sluta, var skall vi dra gränsen? I motion 1995/96:K10 har jag tillsammans med tre medmotionärer redogjort för vår syn på denna fråga. Enligt vår uppfattning är den föreslagna registreringen en allvarlig kränkning av den enskilde riksdagsledamotens personliga integritet. Utskottet har inte presenterat några bärande skäl för en registrering som medför att denna integritetskränkning ändå måste tolereras. Över huvud taget är förslagen dåligt underbyggda, och konsekvensanalyser saknas. Vi anser därför inte att förslaget bör genomföras. Ett system för registrering av ledamöternas ekonomiska intressen är en långtgående inskränkning i det skydd för den personliga integriteten som en riksdagsledamot bör kunna hävda, lika väl som andra förtroendevalda, innehavare av offentliga ämbeten eller företrädare för den tredje statsmakten. Och vad värre är - kränkningen drabbar inte bara ledamoten själv utan också hans familjemedlemmar, kompanjoner, uppdragsgivare och klienter. En av mina medmotionärer är advokaten Stig Rindborg. Han är en energisk man och bedriver vid sidan av sitt riksdagsuppdrag advokatverksamhet vid sin byrå. Jag kan svårligen tänka mig att någon av hans väljare skulle anse att detta vore ägnat att rubba tilltron till hans oväld som riksdagsledamot. Däremot är det uppenbart att hans klienter, eller presumtiva sådana, skulle anse att det allvarligt rubbar förtroendet för honom som advokat om de måste figurera i riksdagens offentliga register om de anlitar honom. I Sverige är det redan nu ett problem att det finns så få företrädare för det privata näringslivet i parlamentet. Skall man behöva lämna ut så inträngande upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som nu föreslås, kommer rekryteringen från denna sektor att ytterligare försvåras. För oss moderater är det tvärtom viktigt att Sveriges riksdag skall kunna ha en bred sammansättning. Det behöver skapas bättre förutsättningar för ledamöterna att ha kontakt med yrkesliv, organisationer av olika slag och annan verksamhet utanför riksdagen. Vår förstahandsinvändning är alltså av principiell natur och hänför sig till skyddet för den personliga integriteten. Utskottet framhåller att all slags personregistrering aktualiserar starka och legitima krav på att omsorgen om den personliga integriteten skall väga tungt och att de integritetsaspekter som ligger bakom våra invändningar därför måste tas på allvar. Ändå viftar utskottet bort dem ganska lättsinnigt. Vi anser dessutom att en registrering av aktuellt slag är både onödig och meningslös. Registret över ledamöternas ekonomiska intressen är onödigt därför att många av de uppgifter som skall registreras redan är offentliga och finns tillgängliga i olika slag av befintliga register. Inget annat land har drivit offentlighetsprincipen så långt som Sverige. Alla internationella jämförelser är därför helt irrelevanta. Utländska forskare brukar framhålla Sverige som typexemplet på ett modernt kontrollsamhälle. Registreringen blir också meningslös därför att den blir ofullständig. De uppgifter som skall lämnas synes vara tillyxade utan närmare analys. Statsministern brukar stå i denna talarstol och säga att den som är satt i skuld är icke fri. Om det finns något han brukar säga som jag kan instämma i så är det detta. Det senaste halvåret har den allmänna debatten framför allt kretsat kring frågan hur skulder eller en allmänt tilltrasslad eller misskött privatekonomi är ägnad att påverka förtroendet för en politiker. Några sådana uppgifter föreslås emellertid inte bli registreringspliktiga. Risken är att ett system med registrering av vissa ekonomiska intressen blir inte bara meningslöst utan t.o.m. kontraproduktivt. Det kan nämligen komma att uppfattas som att alla ekonomiska förehavanden eller bindningar som inte behöver registreras är tillåtna. Detta har utskottet insett när det gäller registrering av gåvor. Frågan är emellertid, eller borde vara, vidare än så. En riksdagsledamots uppdrag grundas på det förtroende som han har fått av sina väljare. Det är självfallet av största vikt att detta förtroende förvaltas väl. Höga etiska krav måste ställas på en riksdagsledamot. Till syvende och sist är det, som utskottet också anför på s. 6 i betänkandet, ledamoten själv som efter eget omdöme har att bedöma lämpligheten av en bisyssla eller bindning av något slag. Ledamoten själv måste på eget ansvar avgöra om det föreligger en jävssituation eller någon typ av intressekonflikt som kan vara förtroenderubbande. Kan väljarna inte lita på sin riksdagsledamots omdöme i sådana frågor kan man undra hur de i övrigt skall kunna hysa något förtroende för honom. Jag tror inte att ett bristande omdöme kan avhjälpas med några registreringar i världen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till motion K10.

Fru talman! Christel Anderberg började med att tala om att det förslag som nu föreligger är bättre än det som kom från arbetsgruppen. Det var väl i KU som den här förädlingsprocessen hade fortgått och inte i arbetsgruppen. Men det var tydligen inte ett så förtjänstfullt arbete av Moderaterna, utan det kunde sågas på det sätt som Christel Anderberg gjorde. Att tala om att det helt saknar analys är naturligtvis ett uttryck för att man har läst förslaget illa. Det hörs också på Christel Anderbergs sätt att kritisera innehållet. Att nu försöka gå till torgs med frågan om att en advokat inte kan driva sin verksamhet därför att det i ett offentligt register i riksdagen kommer att föras upp en lista över advokatens klienter är alldeles oförskämt när det gäller det här förslaget. Det här registret har inte på något sätt som syfte att hindra människor från att, om det finns tid och chans att fortfarande göra ett bra riksdagsarbete, ha kvar sina kontakter i näringsliv, föreningsliv eller vad det nu kan handla om. Det är bara en fråga om att detta kan ses som en legitim komplettering av riksdagsarbetet. Det bör därför, Christel Anderberg, kunna redovisas. Poängen med detta är ju att det som vi sysslar med och de bindningar och intressen som vi har är av sådan art att vi tycker att det tillför riksdagsarbetet något, och därmed blir registret en del av en offentlig upplysning. Vi avser också att ha en bred sammansättning i riksdagen i fortsättningen. Christel Anderberg har heller inte redovisat några skäl för att registret skulle vara integritetskränkande eller att det skulle begränsa sammansättningen i riksdagen.
Fru talman! Jag sade inte att det har blivit ett bättre förslag, jag sade möjligen att det har blivit ett mindre dåligt förslag än vad det var från början. Pär-Axel Sahlberg säger att förslaget inte har till syfte att försvåra för människor att bedriva näringsverksamhet. Men faktum är ju att förslaget kommer att få den effekten. Som åklagare är jag i och för sig ganska van vid att ägna mycket tid åt att försvara advokater. Stig Rindborg, som sitter här i kammaren, skulle kunna förklara det här för Pär-Axel Sahlberg mycket bättre än vad jag kan göra. Men jag kan försäkra att det här inte är något som vi har hittat på - det är realiteter. Pär-Axel Sahlberg säger att jag inte har förelagt några skäl som visar att registret är integritetskränkande. Men jag anser att utskottet, som lägger fram det här illa genomtänkta förslaget, har bevisbördan för att det inte får de integritetskränkande effekter som man i utskottet själv har varit inne på, som flera remissinstanser har varit inne på och som ett stort antal ledamöter anser att det får.
Fru talman! Jag framhärdar i att det ändå åligger Christel Anderberg, som gör sig till tolk för en sådan kritik, att redovisa på vilket sätt det här registret är integritetshämmande. Om drar man fram sådana här exempel och säger att en advokat inte kan bedriva sin verksamhet - då förstår jag mycket väl att man uppfattar registret som begränsande. Men det är alldeles fel. Sysslar vi med verksamhet vid sidan av riksdagsarbetet skall det kunna redovisas. Kan det inte redovisas är det ett problem. Men i förslaget finns det inte något som skulle behöva avslöja eller avkläda en riksdagsledamot hans eller hennes särskilda relationer och uppgifter. Christel Anderberg säger själv att uppgifterna som man föreslår skall redovisas i det här registret redan finns tillgängliga. Men det är ju ett huvudargument mot den kritik som man kan ha mot registret. Det här är bara ett sätt att samla uppgifter och tydliggöra: Så här ser det ut, en sådan här bredd har riksdagen, så här många intressekopplingar finns det, så här mycket verksamhet bedrivs och vi redovisar det öppet och offentligt. Förslaget är genomtänkt. Det som remissbehandlades var möjligen något mer generellt. Det här förslaget har varit hos Lagrådet och vänt, och vi har fått ett gott stöd för den reviderade version som nu föreligger. Vi kommer att ge en chans för berörda vid de tredjepartsregisteringar som det kan bli fråga om att uttrycka sin syn på om uppgiften är riktig och på hur den skall redovisas. Vi har tänkt igenom de här frågorna noga och vi är eniga i utskottet. Det finns fyra moderater här i kammaren som är av annan åsikt, och det är bara att beklaga, Christel Anderberg.
Fru talman! Jag är ledsen att behöva göra Pär Axel Sahlberg besviken, men det kommer nog inte att bli någon hundraprocentig uppslutning kring den här registreringen, även om förslaget formellt bygger på frivillighet. Vi som är här i kammaren i dag och redovisar en annan uppfattning tycker att det är betydligt hederligare att göra det redan nu i stället för att vänta ett halvår och låta grävande journalister komma underfund med att vi saknas i registret. Det är inte alls så att den som underlåter att registrera sig därmed ger vid handen att han har något fuffens för sig som skulle innebära problem, tvärtom. Vi som vågar stå upp och redovisa en annan uppfattning är säkra på att registreringen inte skulle vara känslig för oss på något sätt. Vi är självfallet medvetna om att den som underlåter att registrera sig kommer att bli utsatt för en extra noggrann granskning. Den är jag övertygad om att jag tål. Jag har faktiskt två gånger lyckats bli vald till riksdagen trots att jag i tio års tid hemma i min egen valkrets har gjort mig känd som folk och bostadsräkningarnas fiende nummer ett. Under de tio åren har jag fått säkert 1 000 brev och telefonsamtal från människor som är djupt oroade över detta utbredda rotande i människors privatliv. Jag är därför övertygad om att mina egna väljare hade förväntat sig den här reaktionen från mig och att de även respekterar den.
Fru talman! Jag hyser stor respekt för en önskan, både hos riksdagsledamöter och andra, kanske framför allt hos andra, om att integriteten skall respekteras. Nu fick vi klart för oss orsaken till Christel Anderbergs debattinlägg - hon tänker inte ställa upp och registrera sig i registret. Jag tycker ändå att ett sådant påstående som Christel Anderberg kom med i talarstolen - att en företagares kunder kommer att registreras måste underbyggas på något vis. Ett sådant påstående tycker jag inte att Christel Anderberg bara kan vräka ur sig - samtidigt som hon talar om hederlighet och sådana saker - utan att underbygga det på något vis. Gör det,
Fru talman! Eftersom vi har väckt de här farhågorna redan i vår motion tycker vi kanske att det är utskottsmajoritetens sak att bemöta de påståendena. Det har inte skett. Det har bara sopats under mattan. Man talar om att ekonomiska intressen skall registreras i den omfattning som är motiverad av ett befogat allmänt intresse. Vad är ett befogat allmänt intresse, Peter Eriksson? Hur skall vi tolka detta? Hur skall gränsdragningen ske? Lagrådet hade vissa invändningar mot den formuleringen som lämnar mycket i övrigt att önska när det gäller klarhet och tydlighet i normeringen.
Fru talman! Vi har definierat det här i KU. Det handlar om aktier i aktiebolag, andelar i andelsbolag eller kommanditbolag osv. Vi har också ändrat förslaget. Vi har t.ex. tagit bort detta med resor - att man får resor av t.ex. en kund för att åka till en annan ort för att göra något. Gåvor har vi också tagit bort ur det här registret. Det gör att det inte längre kan finnas någon farhåga om att en företagares klient eller kund kan komma in i registret. Därför är det ett osant påstående som Christel Anderberg gör. Jag tycker att det är dålig stil att inte sätta sig in i det här och läsa igenom texten, så att man kommer fram till att påståendet faktiskt inte längre stämmer.
Fru talman! Ja, Peter Eriksson, ni har i utskottet tagit bort resor och gåvor. Det var ju bra. Men den stora principfrågan återstår ändock. Detta är en integritetskränkning oavsett hur man "micklar" fram och tillbaka med detaljerna i förslaget. Det framgår ju också av utskottets egen skrivning att ni inser att det förhåller sig på det sättet. Samtidigt kan ni inte motivera det stora allmänna legitima intresse som skulle medföra att ledamöterna ändå måste tåla den här integritetskränkningen. Därför faller hela förslaget platt till marken. Det är som jag sade blott och bart ett uttryck för ren och skär populism.

Fru talman! Våren 1994 biföll riksdagen en motion om registrering av riksdagsledamöters sidouppdrag. Eva Zetterberg tog initiativ till den, och Inger Lundberg och jag var medmotionärer. I dag, två år senare, står riksdagen i begrepp att besluta hur det här förslaget skall kunna konkretiseras. Det är glädjande att vi äntligen kommer i mål med den här frågan. Nu sällar sig Sverige till en rad andra länder som har infört system i syfte att stärka förtroendet för oss politiker och möjliggöra insyn i vilka olika uppgifter vi är engagerade i och också i var jävssituationer kan föreligga. Det här är bra, men det är bara ett led i den process som måste till för att stärka allmänhetens förtroende för oss politiker. Det sjunkande förtroendet, som statsvetarna i Göteborg påvisar allt sedan 60-talet, är oroande. Och det har inte blivit bättre under det senaste året med kontokortsaffärer, representationshistorier och annat som har kommit i dagen. Professor Anna Christensen från Lund tog upp dessa frågor så sent som i morse. Det här är ett hot mot vår demokrati. Om förtroendet för politiker sjunker bäddar det för ett ointresse för politiken hos allmänheten. Det bäddar också för en framväxt av alternativa partier som kanske inte har samma inställning till demokratiska värden som dagens partier har. Händelserna på 30-talet förskräcker. Jag hade hoppats att riksdagen skulle stödja min motion om att den parlamentariska arbetsgruppen, som talmannen tillsatte, som skulle lämna förslag om utformningen av den här registreringen skulle få i uppdrag att gå vidare med förtroende och etikfrågorna i ett vidare perspektiv. Arbetsgruppen förde ju diskussioner om de svårigheter av skilda slag som möter den enskilde ledamoten när det gäller att ta ställning till olika etiska frågor. Arbetsgruppen övervägde också möjligheten att för riksdagens del införa ett särskilt etiskt råd, men man tyckte att omfattningen och inriktningen borde övervägas ytterligare. Därför lade man inte fram något förslag innan gruppen upplöstes. KU konstaterar att det är viktigt att de etikfrågor som aktualiseras i anslutning till det politiska uppdraget blir tillräckligt uppmärksammade och att de blir föremål för en seriös och konstruktiv debatt, men utskottet anger inte hur det här skall ske. Vem skall initiera - medierna, allmänheten, vi själva? Tänker utskottet fortsätta att diskutera den här frågan, eller skall man släppa den? Det är närmast Pär-Axel Sahlberg som har svar på den frågan. Visst är det bra att Socialdemokraterna, under Arne Kjörnsbergs ledning, har tillsatt en grupp som skall arbeta med frågan om etik i politiken. Vi i Folkpartiet liberalerna har sedan i vintras en motsvarande grupp som arbetar med den här problematiken. Men vi behöver också en parti och blocköverskridande diskussion om hur vi kan förebygga övertramp och stärka förtroendet bland allmänheten för oss politiker. Övertramp drabbar oss alla lika, oavsett vilket parti vi tillhör. Det görs ingen åtskillnad. I det här sammanhanget vill jag erinra om det arbete med förtroende och etikfrågorna som vi har lagt ner här i riksdagen. Hugo Hegeland, Lennart Daléus och många andra har motionerat. Hösten 1991 bildades en etikgrupp här i riksdagen med ledamöter från samtliga partier. Vi ordnade debatter och seminarier och tog initiativ till en tidning som heter Etik i politiken. Den har utkommit årligen, ibland litet tätare än så. Eftersom vi inte har haft några pengar för detta arbete har vi sökt resurser på annat håll. På journalistutbildningen vid Kommunikationsvetenskapligt centrum i Sundsvall har man ställt upp på att göra den här tidningen. Det har blivit ett led i utbildningen av de unga journalisterna. Det har varit av ett stort pedagogiskt värde att de har fått ta sig an dessa etikfrågor. Om inte KU har planer på att vidareföra den här frågan tror jag att det är dags att på ideell basis ta upp diskussionen kring dessa frågor igen. Jag är själv beredd att delta i det arbetet. Det behövs ett forum här och ute i landsting och kommuner där den här diskussionen förs. Det behövs inte minst med tanke på att man i en rad andra länder har skapat enheter som har ansvar för att hålla etikdebatten levande. I USA finns ett kansli knutet till Justitiedepartementet. I Kanada finns en sådan motsvarighet. I England finns en särskild institution när det gäller ethics in government. Sådana finns i Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Lettland. I de nya demokratierna växer det upp forum för den här debatten. Det vore synd om inte vi skulle kunna delta i det internationella samarbete om förtroendeskapande åtgärder som nu håller på att växa fram. Jag ser framför mig ett nätverk mellan politiker i riksdagen, kommuner och landsting samt forskare vid institutioner som intresserar sig för dessa frågor. Jag vet att sådana finns i Uppsala, Stockholm och inte minst vid det nybildade demokratiinstitutet i Sundsvall. Helst hade jag alltså sett att talmannen hade fått i uppdrag att återskapa den parlamentariska gruppen, eftersom frågan är för viktig för att läggas i malpåse. Min fråga går nu till företrädaren för KU: Tänker man arbeta vidare med dessa frågor?
Fru talman! Jag skall inte hävda att jag talar för KU i det här läget. Ordföranden var också anmäld till debatten. Det är möjligt att hon hade gjort det bättre. Jag tycker att det register som nu införs och som vi alla i stort sett är överens om - utom några - är ett väldigt bra steg när det gäller redovisningen av kopplingar, som jag talade om tidigare. Det handlar om öppenhet och demokrati. Barbro Westerholm! Jag är inte säker på att lösningen på de etiska problemen är en mer formellt tillsatt arbetsgrupp. Jag ser inte detta som ett problem som bara några skall lösa åt oss. Det är en debatt som vi alla ständigt är iblandade i. Jag tror t.ex. att Barbro Westerholm och jag kommer att få en sådan här etisk debatt i morgon när socialutskottets betänkande skall redovisas. Den här processen fortgår hela tiden. Därför tycker jag mycket bättre om tanken på ett nätverk med politiker, forskare och kanske också journalister. Journalister har ju också litet svårt att kravla sig upp högt på förtroendeskalan. Det är på det sättet den här diskussionen bör fortgå. Det är en bättre lösning än att låsa in problemet i ett tydligt fack där bara några hanterar det. I vad mån KU kommer att ta upp dessa frågor igen är en öppen fråga. Vi ser det här registret som ett bra och tydligt steg. Vi för inte nu någon diskussion om hur vi formellt skall fortsätta arbetet, men jag tror att många med mig välkomnar ett fungerande nätverk.
Fru talman! Jag vet att Pär-Axel Sahlberg inte kan tala för hela utskottet, men jag tycker att svaret var klargörande. Också jag är attraherad av nätverkstanken. Den ger en god flexibilitet. Det är viktigt att vi går vidare med detta arbete. Vi måste förebygga att dugliga politiker slås ut på grund av obetänksamhet, eller fartblindhet, och att de inte har överbryggat klyftan mellan vad vanliga människor anser är rätt och riktigt och vad de själva tillåter sig. Den politiska debatten måste koncentreras till sakfrågor och inte till politikers beteenden. Med tanke på rekryteringen av unga politiker är det också viktigt att detta arbete upplevs som ett förtroendefullt och viktigt uppdrag. Om vi inte skapar en sådan situation löper vi risk att duktiga unga människor ägnar sin tid åt annat och att vi mister förmågor i det politiska arbetet. Tack!

Fru talman! Hade den här debatten ägt rum för ett år sedan hade vi kunnat fira 100-årsjubileum. För 101 år sedan upptäckte Wilhelm Röntgen det man då kallade för X-strålar och som vi numera kallar för röntgenstrålar. De har använts framgångsrikt inom medicinen till lycka och gagn för många människor. Nu kommer i princip samma strålar, åtminstone teoretiskt sett, att användas på oss riksdagsledamöter. Jag önskar att man skulle kunna röntga även skälen till det här betänkandet. Då menar jag inte själen, med bokstäverna sj, utan skälen, med bokstäverna sk. Jag anser att det här betänkandet osar avundsjuka och den absolut sämsta sorten av populism. Vill man verkligen inte att människor som, baserat på god utbildning och annat, har nått framgång i livet skall få lov att sitta i Sveriges riksdag? Skall det på något vis deklassera någon till en lägre division om personen i fråga har lyckats uppnå dessa saker? Vi har också sett, fru talman, hur tidningarna och vissa journalister innan varje val - det blir nu en gång vart fjärde år - ungefär 14 dagar innan valdagen sätter i gång kampanjer mot vissa människor. De är väl medvetna om att det de beskyller folk för i pressen aldrig håller inför en domstol, men de fortsätter ändå fram till och med valdagen. Efter den är det helt tyst. Sedan tas dessa saker upp igen inför kommande valdag. Fru talman, om någon hade kunnat omsätta den svenska avundsjukan eller jantelagen till elektrisk kraft skulle vi garanterat kunna avskaffa, och det i morgon bitti, samtliga tolv svenska kärnkraftverk. Tyvärr har ingen ännu, och det kan man beklaga, nåtts av den klokheten. Det är också så, vilket har sagts här i kammaren i dag, att alla dessa uppgifter redan finns att tillgå. Den som vill kan få reda på allt det som tas upp i betänkandet. Ett ord som jag anar dyker upp i den här debatten och även i betänkandet är ordet jäv. Men, fru talman, borde det inte då vara korrekt att först städa framför vår egen dörr? Titta på den här kammaren och titta på våra utskotts sammansättning. Hur många bönder sitter t.ex. i riksdagens jordbruksutskott? Hur många personer med skolanknytning sitter i riksdagens utbildningsutskott? Jag har aldrig påstått, och vill inte påstå, att utskottsledamöterna har agerat utifrån egna intressen, men jag tror att det finns ett antal personer utanför den här kammaren som ibland, av och till, kan tro att så faktiskt är fallet. Hur många av riksdagens ledamöter är inte offentligt anställda? Hur många är inte engagerade eller har en bakgrund i fackliga organisationer eller arbetsgivarorganisationer? Hur många är inte engagerade på sin hemort i egenskap av ledamot i en bostadsrättsförening? Man kan misstänka att de i varje enskilt fall skulle kunna tänkas agera utifrån det egna behovet. Jag tror inte att det är så. Jag tror att den som kommer in här, hon eller han - jag använder den beteckningen, hon eller han, för man vågar inte göra något annat 1996 - agerar utifrån en nationell ståndpunkt och tar ställning i sakfrågorna med utgångspunkt i vad som är hela nationens bästa. Det talas här om frivillighet. Frivillighet kan tolkas på många olika sätt. Vad är frivilligt i det här betänkandet egentligen? I betänkandet står det att man bör registrera sig om man äger aktier till ett värde av 2 basbelopp. Men den som äger 200 aktieposter som knappt når upp till det dubbla basbeloppet behöver inte registrera sig. Den som har aktier till ett värde som understiger 2 basbelopp skall väl också kunna registrera sig, eller får man inte lov att ta med det i registret? Platsar man då inte i den här illustra församlingen? Frågan är inte helt obefogad. Jag kan tala om en sak: För egen del kommer jag aldrig att registrera mig och sätta mitt namn i detta register. Det gör jag inte, därför att jag faktiskt inte äger något materiellt. Jag har en Ford Taunus, som tyvärr är belagd med körförbud därför att den inte är besiktigad. Det får jag fixa nästa vecka. Jag har en gul undulat, Ceasar, 2 år gammal, som jag har fått därför att han flög in i min lägenhet, och jag har en hund, lhasa apson Sussie. De är värda mycket mer än alla pengar i världen. Men, fru talman, även om ett antal hästar springer in på Solvalla i av mig korrekt tippad ordning på lördag, och jag blir miljonär, kommer jag aldrig att ställa upp och registrera mig i det här registret. En sak som man glömmer i betänkandet är förmögenhet. Den som har varit klok, eller oklok, nog att låta sina pengar stå inne på banken i stället för att köpa aktier rekommenderas enligt betänkandet inte att registrera sig. Det kan finnas vissa bindningar till att en sådan person tycker att banken skall bedriva en viss vettig bankpolitik, men det står alltså inte i betänkandet att en sådan person bör registrera sig. Till sist, fru talman, förstår jag att initiativtagarna till det här betänkandet måste vara människor som har brist på sysselsättning. Jag vet att en av dem i alla fall förra veckan medverkade på en kongress där man höll på att avskaffa kapitalismen. Nu lyckades man dess bättre inte. Jag vet att föregående talare här, Barbro Westerholm, har varit djupt engagerad i den här frågan. Jag skulle vilja fråga henne: Varför skall man, Barbro Westerholm, registrera i presens? Varför inte i imperfekt? Borde det inte vara så att man skulle tala om att man har varit GD för en viss institution eller myndighet? Det står faktiskt inte i betänkandet. Jag tycker att det borde vara en självklarhet, därför att där kan ju faktiskt bindningar förekomma. Fru talman, jag anser att det här betänkandet bör förpassas dit det hör hemma, nämligen till papperskorgen, och jag yrkar bifall till motion 1995/96:K10

Fru talman! Det är en intressant vinkling av och lösning på energiproblemet som Sten Andersson framför, och jag hoppas att Energikommissionen och partiledaröverläggningen kan ta detta i beaktande. Det skulle lösa hela kärnkraftsproblematiken. Intressantare ändå är dock att såväl Sten Andersson som tidigare Christel Anderberg vill peka på att fler uppgifter borde redovisas. I ett register som man inte vill ha, som är kränkande, som saboterar bisysselsättning och allt vad det är tycker man att fler uppgifter borde finnas med. Jag har svårt att riktigt följa logiken i detta. Jag har också väldigt svårt att följa logiken i att Sten Andersson liksom tidigare Christel Anderberg redovisar att de uppgifter som vi nu vill tillföra ett riksdagsledamotsregister redan är kända. Ändå medverkar de till att i ett riksdagsregister begränsa riksdagens sammansättning. Man har inte tänkt igenom den här frågan och har inte någon riktig åsikt. Jag är därför rädd att Sten Anderssons inledning om att röntga skälen för det här registret handlar mer om själen. Vi kommer inte ifrån att det faktiskt finns en rädsla för att det förekommer ett gråzonsarbete, som skulle försvåras av ett sådant register. KU:s uppfattning är den motsatta: Här finns inget att dölja, alltså redovisar vi det. Det är själva grundidén. Jag beklagar att några få avviker på den här punkten, eftersom jag tror att vi har en annan människosyn och en annan uppfattning om oss som kolleger och riksdagsledamöter. Jag menar att vi kan registrera det som redan är känt. Och det vi registrerar kan vara offentligt.
Fru talman! Jag skall ta upp det sistnämnda först. Varför skall man registrera det som redan är känt? Det är absolut totalt onödigt. Jag anser att detta är diskriminerande. Det handlar, som jag sade i mitt tidigare inlägg, om ren och skär populism när man rider på en misstroendevåg mot politiker. Visst har en del politiker i alltför många partier tyvärr missuppfattat sin roll. Men man behöver inte ändra förutsättningarna för politikerrollen på grund av det. Det är bra att jag och herr Sahlberg åtminstone är överens om att man borde kunna omvandla avundsjukan till elektrisk energi. Då hade vi kunnat spara en del kärnkraft, en del debatt och en del hårda ord här i kammaren. Jag anser fortfarande att förslaget i betänkandet är diskriminerande för de människor som sitter i Sveriges riksdag och för dem som eventuellt tänker kandidera till riksdagen framöver.
Fru talman! Jag skulle så gärna vilja få ett svar på frågan hur kända uppgifter, samlade till ett riksdagslätt register, plötsligt kan bli diskriminerande. Detta är inte något som vi bara hittar på här i Sverige eller något slags populism, vad nu det skulle vara för populism. Detta är ett sätt att tydliggöra öppenheten och offentligheten. Vi har inget att dölja, i varje fall inte de flesta av oss. På samma sätt har finnarna fattat beslut för sin riksdag, liksom man gjort i Danmark och flera andra länder. Det saknas logik i kritiken mot förslaget. Det kommer att bli tydligt när en stor majoritet är registrerad och några få står där med skammen - av principiella skäl eller för att det finns något man inte finner det önskvärt att registrera. Det sistnämnda är precis vad registret är till för, nämligen att visa att det inte finns något att dölja. Det är förtroendeskapande.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Sahlberg. Hur skall den vanliga enskilda väljaren ta ställning till en valsedel eller information där man ser att en människa äger mycket aktier, har en betydande civil post och kanske en god utbildning? Menar Sahlberg att detta skall vara positivt eller negativt för den eventuella riksdagskandidaten? Jag fattar inte poängen med att man skall hängas ut på detta vis. Även om det har skett en del misstag på senare tid, tror jag att partierna själva kan sålla fram och föra fram de kandidater man tycker är bäst lämpade att aktualisera de politiska ståndpunkter partiet har.
Fru talman! Jag skall inte upprepa vad Pär-Axel Sahlberg sade alldeles nyss; jag instämmer i det han sade. Beträffande de historiska uppgifterna om vad man har gjort tidigare i livet, vill jag erinra Sten Andersson om att riksdagen just nu håller på att göra en bok där alla dessa uppgifter finns med. De kommer även att finnas på Internet, om jag inte minns fel. Vad jag och andra ledamöter i kammaren har gjort tidigare i livet och haft för olika jobb kommer alltså att finnas samlat.
Fru talman! Det är bra att Barbro Westerholm klargör detta. Hon kunde ha talat om för sin representant i utskottet att man även skulle återge imperfekta aktiviteter. Så står det inte i dag. Men om det skulle bli så, vore det en Gudi behaglig gärning. Om jag under en stor del av mitt liv sysslat med en viss verksamhet kan det nämligen i varje fall misstänkas att jag på något sätt smittats av densamma eller att jag vill delge andra de erfarenheter jag fått av den aktiviteten, t.ex. i mitt kommande politiska liv. Det är bra att Barbro Westerholm vaknar till nu.
Fru talman! Jag vaknar inte. Däremot fick jag häromdagen korrektur på ett slags vem-är-det-uppgifter, som skulle in i bok och Internetsammanhang. Det är möjligt att detta kom efter det att konstitutionsutskottet hade justerat sitt betänkande och att det handlar om två av varandra helt oberoende processer.
Fru talman! Barbro Westerholm har väl ändå varit en av initiativtagerskorna till betänkandet? Jag tycker att det är förvånansvärt att hon lyckats glömma - och det mycket omsorgsfullt - vilken betydelse det man sysslat med tidigare kan ha. Om detta är signifikativt för hela betänkandet, vilket jag tror att det är, vill jag upprepa vad jag sade i mitt första inlägg: Detta betänkande bör förpassas dit det hör hemma, nämligen i papperskorgen. Partierna kan själva sålla i kandidatskaran och komma fram till vem som skall företräda dem i Sveriges riksdag.

Fru talman! Jag har varit med i den arbetsgrupp som har förberett betänkandet och också handläggningen i konstitutionsutskottet. Jag skulle vilja foga några reflektioner till de problem som vi behandlar i dag. För det första anser jag att förslaget i sin nuvarande utformning är såpass väl avvägt att det bör kunna antas och prövas. De ledamöter som inte vill vara med har ju rätten att avstå. Det är oerhört viktigt att slå fast att den som inte vill inte behöver vara med. Jag är fullt medveten om att den personen naturligtvis i extra hög grad kommer att tilldra sig mediernas intresse. Det är en del av den politiska verkligheten, men det gäller i och för sig inte bara i den här frågan. Den som avviker, har egna uppfattningar och driver en egen linje får alltid räkna med att det blir ett extra intresse. Det får man som politiker leva med. För det andra är det viktigt att ta det litet lugnt i dessa frågor. Arbetet startade genom att en riksdagsledamot blev anklagad för mutbrott. Det var i stor utsträckning den utlösande faktorn. Det gällde en rakryggad person, som tog så illa vid sig att han avsade sig sin plats några dagar före valet. Sedan blev han till slut frikänd med en oerhört stark motivering från Hovrätten. Man sade att han inte bara var oskyldig; han hade dessutom gjort rätt som höll kontakt med arbetslivet. Domen har sedan länge vunnit laga kraft. Han offrade en politisk karriär just genom att han var rakryggad och kanske agerade litet väl snabbt. Men trycket var hårt, och det var många moraltanter av båda könen som skrek och tjoade om detta. Många ledarskribenter vässade pennorna eller satte fart på ordbehandlarna och hade inte nog av fördömanden, snusförnuft och moralkakor. Och sedan visade sig att han hade handlat helt korrekt och mer därtill. Man skall vara försiktig så att det inte uppstår miljödomar i sådana här sammanhang och så att det inte går så snabbt att man inte håller huvudet någorlunda kallt. Jag tycker att det är viktigt att man tar upp t.ex. jävsproblematiken, som Sten Andersson har pekat på. Det är ingen hemlighet att vissa utskott i denna riksdag, och det gäller inte bara på utbildningssidan och jordbrukssidan, är rejält tryfferade med människor som i hög grad är kopplade - ibland är det en livslång koppling - till just den verksamhet detta utskott behandlar. Det ser jag som ett långt större problem än hur man registrerar några aktier hit eller dit. Det ser jag som ett allvarligt moraliskt problem, och det tycker jag att man skall titta på. Problemet med denna kammare, fru talman, är inte att den blir mer och mer diversifierad på något sätt. De siffror som vi har fått fram, och vi har ju faktiskt tittat på detta och det har gjorts en hel del undersökningar, tyder på precis det motsatta. Utvecklingen går mot att människor från näringslivet, både på företagsledarsidan och när det gäller kollektivanställda, blir färre och färre. Den privata sektorn, både på LO:s och TCO:s och på SAF:s sida, blir sämre och sämre representerad i Sveriges riksdag. Det är en dramatisk utveckling i fel riktning sedan enkammarriksdagen infördes. Jag tycker att vi på olika sätt skall underlätta så att de ledamöter som vill och efterfrågar det kan hålla kontakt med livet utanför Riksdagshuset. Jag ser dock inte det här registret som något hinder mot detta i den utformning det nu har fått. Det fanns i början vissa inslag som kunde ha fått de effekterna. Dem tycker jag personligen att vi har fått bort, och därmed kvarstår inte det problemet. Däremot finns det mycket att göra, fru talman, när det gäller kammarens arbetsplanering, plenitider och en rad andra saker, för att medge att riksdagsledamöterna har möjligheter att jobba utanför riksdagen. En del talar föraktfullt om extraknäck. Må de göra det. Jag tycker att det är nyttigt om någon håller kontakt med sitt gamla yrke, t.ex. deltar i ledningen av företag och fackliga organisationer, eller vad det nu kan vara, att de som har en akademisk anknytning fortfarande undervisar och håller kontakt med forskning, studenter och annat. Jag tycker att detta är alldeles utmärkt. Det skall vi underlätta. Men det är en något annan problematik. Till sist, fru talman, frågan om etiska råd eller inte. Låt oss fortsätta den diskussionen. Jag tror inte att man med hjälp av institutionella reformer, register och annat, kan lagstifta fram någon bättre moral. Det är ungefär lika begåvat som att lagstifta om att alla människor skall vara glada och att vädret alltid skall vara vackert. Men naturligtvis kan man bidra till att komma en liten bit på väg. Men jag tycker att det delvis är en helt annan sak än ett register av det här slaget. Det är väl bra om partierna verkligen tar sig an de här frågorna och att varje parti för sig försöker att göra insatser.

Fru talman! Den proposition om kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m. som vi nu skall behandla strider mot själva grundidén med den kommunala verksamheten. Den ursprungliga tanken bakom den lokala självstyrelsen, att de boende inom ett visst geografiskt område själva skall ha rätt att förvalta vissa gemensamma angelägenheter av intresse för alla boende i området, måste alltjämt anses vara det som ger kommunerna anledning att över huvud taget finnas. Om kommunerna börjar ägna sig åt något annat än det som faller inom ramen för denna självstyrelse förlorar de, enligt min mening, sitt existensberättigande. Att bedriva s.k. uppdragsverksamhet är någonting helt annat än att handha gemensamma angelägenheter. Där handlar det om att under marknadens styrning bedriva affärsverksamhet, i det aktuella fallet alltså på kollektivtrafikområdet. Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen tillåts kommuner och landsting att driva näringsverksamhet endast i mycket begränsad utsträckning och då utan vinstsyfte. Skillnaderna i förutsättningarna mellan å ena sidan privata företag och å andra sidan kommuner och landsting som agerar på konkurrensmarknader är betydande. Kommunal verksamhet har ett flertal särdrag som gör att kommuner och landsting aldrig kan fungera på lika villkor med privata affärsföretag. Ett särdrag är att kommunerna och landstingen inte är primärt organiserade för att bedriva näringsverksamhet på de villkor som gäller på fungerande konkurrensmarknader. De är inte etablerade utifrån marknadsekonomiska bedömningar. Det kan därför mycket lätt inträffa att de agerar på ett sätt som inte står i överensstämmelse med de spelregler som gäller för marknaden. Ett annat särdrag är att kommunernas och landstingens inkomster till största delen utgörs av skattemedel och statsbidrag, vilket innebär att man har ett lågt eller i många fall inget finansiellt och affärsmässigt risktagande i jämförelse med privata företag. Detta medför för övrigt i sin tur att kommunerna och landstingen knappast heller har några starkare incitament för effektivisering och marknadsanpassning. Ett tredje särdrag är att kommuners och landstings agerande i konkurrenssammanhang har syften som i praktiken är motstridiga. Det finns redan nu åtskilliga exempel på att kommuner och landsting, t.ex. av sysselsättningsskäl, agerat på ett helt annat sätt än vad som varit företagsekonomiskt optimalt. Sådant agerande kan självfallet skapa stora problem från konkurrenssynpunkt. Jag tänker då närmast på den underprissättning det lätt kan bli fråga om. Att en kommuns eller ett landstings prissättning av en viss vara eller tjänst dessutom i realiteten baseras på en skattesubvention får till följd att priset på den konkurrensutsatta marknaden ofta inte återspeglar kostnaderna för det faktiska resursutnyttjandet. Jag menar naturligtvis inte att man kan införa någon regel om att priset på en vara eller en tjänst alltid skall täcka samtliga kostnader. Det är tvärtom en vanlig företeelse i en marknadsekonomi att så inte är fallet. Att lägga sig lågt i prishänseende kan ofta vara ett sätt att komma in på marknaden. Men det man kan befara för den händelse kommunala trafikbolag ges rätt att konkurrera på kollektivtrafikmarknaden är att underpris snarare blir regel än undantag från det kommunala företagets sida just på grund av de motstridiga syften som finns med den kommunala verksamheten, samtidigt som det så att säga ligger en skattesubvention i botten. Privat näringsverksamhet finansieras genom privata kapitaltillskott och av eventuella överskott i verksamheten. Den karakteriseras i första hand av enskilt ekonomiskt risktagande, vilket betyder att en långsiktigt dålig lönsamhet mer eller mindre automatiskt leder till att verksamheten avvecklas och att det investerade kapitalet helt eller delvis förloras. Privata företag måste därför normalt anpassa omfattning och inriktning på verksamheten efter omständigheter och omvärld och hela tiden försöka göra en bedömning av huruvida det investerade kapitalet ger en rimlig förräntning eller inte. Genom att all kommunal verksamhet ytterst garanteras av skattemedel är det kapital som finns i det kommunala företaget inte lika flyktbenäget vid t.ex. dålig lönsamhet. Kommunerna ställer ofta mycket få ekonomiska krav på verksamheten i kommunägda aktiebolag. Man har sällan några större anspråk på avkastning på insatt eget kapital. Det är inte ovanligt att man helt avsäger sig aktieutdelning. Man ger ofta kapitaltillskott och garanterar förlusttäckning redan i bolagsordningen. En kommunal näringsverksamhet innebär därför, som jag tidigare sagt, fru talman, ett lågt eller i många fall inget ekonomiskt risktagande jämfört med privata företag, vilket snedvrider konkurrensen till de privata företagens nackdel. Vid exempelvis en anbudstävlan kan ju kommuner och landsting beräkna anbudspriser med lägre riskmarginaler än konkurrerande privata företag. Det är inte ovanligt att kommunala företag tillåts att fortsätta sin verksamhet åtskilliga år även om de går med förlust. Deras verksamhet kan ju i all evighet finansieras med skattemedel. Det är många skattekronor som kastas in i mörka hål i de kommunala företagens balansräkningar i stället för att utnyttjas på ett bättre sätt för kommuninvånarna, t.ex. till en utbyggnad av äldrevården. Varför inte helt enkelt låta kommuninvånarna behålla sina pengar redan från början om de pengarna ändå skall hamna i olönsamma kommunala företag där de gör mer skada än nytta? Jag menar att det i så fall vore bättre att sänka kommunalskatten. Näringsverksamhet är inte någon naturlig kommunal uppgift utan i princip oförenlig med kommunal verksamhet. Ett ökat kommunalt engagemang på kollektivtrafikområdet kan dessutom dra till sig resurser som borde användas för den kommunala kärnverksamheten. Privata företag får inga gratispengar någonstans ifrån. Man kan inte ens säga att dessa företag indirekt finansieras med skattemedel. Det privata företaget är hänvisat till kapitalmarknaden där det får försöka attrahera riskvilligt kapital. Företagets affärsverksamhet är alltså i sig ett risktagande. Privatföretaget strävar efter största möjliga avkastning på insatt kapital. Företaget måste gå med vinst för att överleva och måste därför anpassa sig efter kundernas önskemål. Det privata företagets resurser fördelas därför i motsats till vad som gäller beträffande en kommun dit där de förväntas ge störst avkastning. I den föreliggande propositionen har man knappast alls berört den grundläggande skillnaden mellan privat och kommunalt företagande. Därigenom har man inte heller tagit hänsyn till den risk för snedvridning av konkurrensen som med nödvändighet uppstår om privata och kommunala företag agerar på samma marknad. Man har visserligen uppställt ett antal villkor för att ett kommunalt aktiebolag skall få delta i den föreslagna försöksverksamheten på kollektivtrafikområdet. Det krävs att verksamheten skall bedrivas av ett kommunalt aktiebolag, att den skall särredovisas i den kommunala redovisningen, att den skall kalkyleras och bedrivas affärsmässigt - kravet på affärsmässighet utgör för övrigt ett avsteg från den nuvarande självkostnadsprincipen - samt att den inte får stödjas på ett sätt som hämmar konkurrensen. Dessutom krävs att det av bolagets årsredovisning skall framgå vilka borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som kommunen eller landstinget ingått för bolaget. Med detta skulle allting var frid och fröjd. Vad man då inte tagit i beaktande är att det kommer att bli mycket svårt att avgöra huruvida en subventionering från kommunens sida av ett kommunalt trafikbolags verksamhet faktiskt äger rum. För det första är de kommunala redovisningssystemen inte utformade på ett sådant sätt att en kontroll av eventuella subventioner över huvud taget kan bedrivas på ett effektivt sätt. För det andra finns det redan från början en subventionering inbyggd i det kommunala systemet genom att kommunen startat och byggt upp det kommunala företaget med avgifts och skattepengar. Det kommunala bolaget står i jämförelse med det privata företaget redan i utgångsläget på en subventionerad grund som man i så fall på något sätt skulle vara tvungen att ta hänsyn till. Varje krona i det privata företaget är däremot alltid en riskerad krona som satsats med krav på förräntning. För det tredje finns det inga garantier för att den kommunala ägaren ställer tillräckliga marknadsmässiga avkastningskrav på det kommunala företaget. Från dagens verklighet vet vi att det mestadels förhåller sig precis tvärtom. För det fjärde är det inte lämpligt att slopa självkostnadsprincipen för kommunala verksamheter som bedriver uppdragsverksamhet medan principen bibehålls för övrig kommunal verksamhet. Då skulle exempelvis en kommunal egenregienhet som både bedriver verksamhet i hemkommunen och uppdragsverksamhet i en annan kommun komma att tillämpa självkostnadsprincipen för verksamhet i den egna kommunen men inte tillämpa denna princip i uppdragsverksamheten. Detta skapar stora problem eftersom det finns en hel del kostnader som är gemensamma för den skattefinansierade verksamheten och för den konkurrensutsatta verksamheten. De båda verksamheterna torde i de flesta fall i någon form bedrivas integrerat i kommunen, t.ex. inom samma förvaltning. Hur skall man på ett rättvisande sätt kunna fördela kostnaderna så att den skattefinansierade verksamheten inte får bära allt för stor andel av de gemensamma kostnaderna? Hur skall man fördela kostnader för gemensamma övergripande funktioner, för en sådan detalj som gemensamma lokaler i form av t.ex. garage eller rent av för gemensam arbetskraft som det på ett eller annat sätt kan bli fråga om? Det föreligger tveklöst en avsevärd risk för att en alltför stor del av kostnaderna betraktas som fasta för den traditionella skattefinansierade kommunala verksamheten och att andelen rörliga kostnader som skall täckas av den konkurrensutsatta verksamheten blir alltför liten. Genom de gränsdragningsproblem som finns ges ett stort utrymme för godtyckliga bedömningar. För det femte utgör enbart systemet med kommunal borgen en enorm fördel för de kommunala bolagen. Även om det som sägs i propositionen vore rimligt att kommunen eller landstinget tog ut en borgensavgift av det kommunala bolaget kan inte denna avgift på långa vägar motsvara den förmån det faktiskt är att ha en kommun som borgensman när man skall skaffa kapital för verksamhet på den öppna marknaden. Genom att finansieringen av den kommunala verksamheten garanteras med kommunal borgen kan ett kommunalt bolag lättare få en låg kapitalkostnad i jämförelse med privata konkurrenter. Kommunala företag får i allmänhet också låna pengar av kommunala kreditinstitut till lägre ränta än vad enskilda företag får hos affärsbankerna. Det finns i propositionen en övertro på möjligheterna att åstadkomma lika villkor för det kommunala företaget och det privata företaget när dessa konkurrerar på den öppna marknaden. Denna övertro bäddar nu för ett system som allvarligt kan skada den fria marknaden. Om propositionen bifalls riskerar vi att få en utslagning av privata företag och ett ännu större slöseri med skattemedel än för närvarande på ett sätt som i längden resulterar i samhällsekonomiska effektivitetsförluster med bl.a. färre arbetstillfällen som följd. På s. 26 och 27 i propositionen talas om behovet av ökad konkurrens på kollektivtrafikområdet. Men det är ett egendomligt resonemang man för. Det förslag man lägger fram innebär t.ex. att de 27 kommunala företag som redan har 39 % av marknaden skall få friare tyglar. Men hur de drygt 300 små lokala företag som har 16 % av marknaden skall kunna utvecklas bryr man sig inte om att diskutera. Fru talman! De speciella förutsättningar som gäller för alla former av kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag beträffande verksamhetens finansiering och affärsmässiga risktagande jämfört med privata företag snedvrider konkurrensen till de privata företagens nackdel. Eftersom affärsverksamhet i grunden är främmande för kommunerna finns det dessutom anledning att befara att andra hänsyn än de affärsmässiga kommer att styra de kommunala bolagens sätt att bedriva verksamheten på kollektivtrafikområdet. Det är för övrigt synnerligen märkligt att man vill genomföra en försöksverksamhet i alla Sveriges kommuner samtidigt. Hade man menat allvar med att verksamheten enbart skall vara ett försök och inte en permanent företeelse skulle man ha startat i endast några få kommuner så att det funnits en rejäl möjlighet att avbryta försöket om detta inte skulle falla ut till allmänt gillande. Försök med kommunal uppdragsverksamhet är över huvud taget inte nödvändigt. Den som vill ha erfarenheter av dylik verksamhet kan i stället studera den omfattande uppdragsverksamhet som redan bedrivs ute i kommunerna trots att kommunallagen i princip förbjuder sådan. Jag yrkar avslag på propositionen i berörd del och bifall till den reservation som finns i ärendet från

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till De fyra motionerna från allmänna motionstiden får anses tillgodosedda av de förslag som propositionen innebär, medan de tre som föranletts av propositionen avstyrks. Propositionens förslag om att en kommun skall kunna överlåta på en annan kommun att ombesörja uppgifter inom ramarna för miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter är okontroversiella. Vad som orsakar debatt är förslaget att kommunala trafikaktiebolag skall få bedriva uppdragsverksamhet utanför den egna kommunen. Bakgrunden till förslaget finner man i den situation som råder i dag efter ändringen av yrkestrafiklagstiftningen 1985 och efter lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft 1994. Den situationen innebär att en överväldigande del av den kommunala kollektivtrafiken i dag upphandlas. Den innebär också att hälften av de kommunala bussföretagen försvunnit och att två stora bolag, det privata Linjebuss och det statliga Swebus, har ungefär 45 % av marknaden. Dessa båda företag har vunnit sina marknadsandelar från de kommunala bolagen. Detta har skett på relativt kort tid, sedan 1989, och den risk man ser är att antalet aktörer på marknaden och med dem förutsättningarna för en reell konkurrens minskar, om takten håller i sig. Den risken har påpekats bl.a. av Svenska Lokaltrafikföreningen och Förslaget till lag om försöksverksamhet innebär att man tillåter kommunala bolag att på bestämda villkor och under begränsad tid bedriva trafikverksamhet utanför den egna kommungränsen. Villkoren skall dels garantera att de kommunala bolagen inte får konkurrensfördelar, dels bestämma vilka bolag som får delta. Tidsbegränsningen följer av att det är en försöksverksamhet. Efter halva tiden skall en uppföljning göras. Försöksverksamheten skall ge erfarenhet av kommunal uppdragsverksamhet och ligga till grund för en bedömning om den nu föreslagna utvidgade kommunala kompetensen skall permanentas. Invändningarna mot förslaget är bl.a. att den kommunala kärnverksamheten hotas av ökad kommunal näringsverksamhet och att förslaget innebär avsteg från de principer som reglerar den kommunala verksamheten. Om detta kan man säga följande. Med "kommunal kärnverksamhet" avses utbildning och omsorg, dvs. sådant som enligt reservanterna är naturlig kommunal verksamhet, till skillnad från näringsverksamhet, som anses främmande för kommuner att syssla med. Kärnverksamheten är dock inte mera naturlig än att den i andra sammanhang anses lämplig både att privatisera och konkurrensutsätta, precis som vilken näringsverksamhet som helst. Med argumentet att kärnverksamheten hotas av kommunal näringsverksamhet vill man väl vidare säga att kommunerna inte kommer att följa de villkor som ställs upp och som bl.a. innebär att uppdragsverksamheten skall bedrivas affärsmässigt och inte får stödjas på ett sätt som hämmar konkurrensen. Innebär det argumentet att man tror att kommunala bolag skiljer sig från privata bolag när det gäller att följa regler eller att de beter sig lika? Förvisso innebär förslaget ett avsteg från den kommunala lokaliseringsprincipen eller, med propositionens ord, en utvidgning av den kommunala kompetensen. Motivet för avsteget kan man därför naturligtvis inte finna i kommunallagen. Motivet finner man i verkligheten, där dagens kommunallag hindrar kommunala trafikbolag från att ta till vara gjorda investeringar och använda sina resurser på ett ekonomiskt vettigt och inför skattebetalarna försvarbart sätt, och det är det som är poängen med försöksverksamheten. Fru talman! Det händer att vi i mitt parti blir beskyllda för att vara oförstående inför privata företagares villkor. Det kan väl hända att det ibland kan låta så. Den oförståelsen matchas emellertid väl av borgerliga företrädares syn på kommunal verksamhet som den framkommit inte bara i det här ärendet.
Fru talman! I propositionen föreskrivs en skyldighet att i den kommunala redovisningen särredovisa den verksamhet som bedrivs i ett kommunalt trafikaktiebolag. En sådan skyldighet är knappast meningsfull om det inte närmare preciseras hur indirekta kostnader skall redovisas. Jag undrar om Tone Tingsgård kan ge besked om hur man skall beräkna ingångskapital och ingångskostnader i nystartade kommunala trafikföretag - sådana kommer ju i framtiden att växa upp litet här och var, om propositionen går igenom - så att det ställs utom allt tvivel att någon skattesubventionering av det egna trafikföretaget inte äger rum från kommunens sida.

Fru talman! Jerry Martingers invändningar här påminner mig litet grand om den debatt som vi hade i anslutning till föregående betänkande. Bara därför att man inte i förväg har löst alla problem och inte kan ange exakta värden skulle man inte heller sätta i gång en försöksverksamhet. Försöksverksamheten är till för att man skall kunna följa upp just dessa problem. Det har från många av remissinstanserna påpekats att man inte har lyckats lösa allt. De villkor som har satts upp är också till för att ge garantier så långt det i förväg är möjligt. Det finns alltid risker med företagsamhet, vare sig den är kommunal eller privat.
Fru talman! Tone Tingsgård säger att man inte har löst alla detaljproblem. Låt mig då ställa en annan fråga, som inte gäller en detalj utan mera en grundläggande princip i hela detta ärende. Medlemskapet i en kommun är ju obligatoriskt och inte beroende av något frivilligt inträde eller utträde. Medlemskapet grundas inte ens på något beslut i det enskilda fallet utan inträder automatiskt när vissa i lagen angivna förhållanden föreligger. Tycker Tone Tingsgård verkligen att det är rimligt att enskilda individer genom sina skatter skall tvingas finansiera verksamheter som går utöver de gränser som gäller i dag, t.ex. tvingas satsa pengar på affärsrisker? Även om kommunerna och landstingen har ett lågt eller i många fall inget finansiellt eller affärsmässigt risktagande jämfört med privata företag, med hänsyn till att de kommunala inkomsterna till största delen utgörs av skattemedel och statsbidrag, innebär även ett kommunalt företagande naturligtvis en risk för att det insatta kapitalet skall förloras. Är det verkligen rimligt att kommuninvånarna tvingas satsa pengar på sådant? Skattebetalare saknar ju den självklara rättighet som tillkommer aktieägare i privata företag, nämligen att sälja sin andel i verksamheten.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att Jerry Martinger och jag har litet olika uppfattning om vad kommuner skall syssla med och vad kommunal affärsverksamhet är bra för.

Fru talman! Detta betänkande om genteknik har föranletts av ett par motioner. Den ena, folkpartimotionen Jo509, är ganska rimlig i sin framställan med tanke på den oklara ansvarsfördelningen mellan Gentekniknämnden och Statens medicinsk-etiska råd då det gäller genteknikfrågor. Den andra, Jo503, en miljöpartimotion, har jag däremot svårt att förstå. Den tycks ha som syfte att förhindra genteknisk forskning och dess implikationer på växtförädling och husdjursförädling. Utskottet har följaktligen i sin höga vishet i betänkande JoU11 också avstyrkt de flesta yrkandena, förutom det som på sätt och vis sammanföll med folkpartiyrkandet. Men det kvarstår ett yrkande, nr 8. Vi moderater tycker att utskottet går alltför långt i sin iver att tillmötesgå detta. Det gäller omfattningen av märkningen. Majoritetens skrivning kan vi inte tolka på annat sätt än att man vill ha en mycket långtgående märkning av en produkt som innehåller någon ingrediens som i något tidigare led förädlats med hjälp av genteknik. Låt mig först slå fast att vi ser gentekniken som ett värdefullt komplement till konventionell förädling och avel. Sådan bedrivs traditionellt genom att man väljer ut individer med egenskaper som man eftersträvar, vilka sedan genom korsning och ytterligare urval kan förstärkas - allt enligt gamle Mendels lagar. Dessa metoder har använts mer eller mindre medvetet alltsedan människan tog jord och djur i sin tjänst. Detta är också en form av genmodifiering, om än långsam och med ett litet mått av precision. Med det som vi menar med genteknik kan detta förädlingsarbete göras mycket snabbare, med mycket större precision och med mindre åtgång av försöksmaterial. Att det finns en rädsla för att avancerad genteknik kan användas på ett felaktigt sätt eller för ett dunkelt syfte måste vi självfallet ta på största allvar. Fel tilllämpad kan gentekniken leda till att oönskade effekter uppstår. Här har samhället givetvis en skyldighet att se till att så inte sker. Jag menar att vi i den lagstiftning som vi införde 1994/95 också har tagit detta ansvar genom den omfattande myndighetsgranskning och tillståndsapparat som vi i dag har. Låt vara att antalet myndigheter kanske har blivit litet väl stort och att ansvarsfördelningen dem emellan kanske är något oklar i en del fall. Sådant måste givetvis rättas till där det går. Men i grunden menar jag att vi har byggt upp ett system som borde inge den störste skeptiker full trygghet då det gäller tillämpningen av genteknik. Jag menar att det är oerhört viktigt att vi inte vältrar över ansvaret att bedöma eventuella risker med att förtära en viss produkt på konsumenten, som inte alltid har tillräcklig kunskap att bedöma på vilket sätt en produkts egenskaper har förändrats och följaktligen om det verkligen är förenat med en hälsorisk att förtära den. Jag ser faktiskt här en fara i en alltför långtgående märkning. Att det kan finnas ett intresse av att märka direkt förändrade produkter kan vi ha förståelse för. Detta motsätter vi oss inte heller, vilket framgår av vår reservation. Men då man genom genteknik endast förändrat produktens jordbruksmässiga eller andra produktionsmässiga egenskaper utan att själva produkten som sådan påverkats tycker vi inte att detta behöver framgå av någon märkning. Det kan lätt bli ganska förvirrande och ge ett intryck av att produkten som sådan kan vara hälsovådlig eller skadlig på något annat sätt. Låt mig ta ett exempel. För närvarande pågår, vilket tillstånd lämnats för, förädling av sockerbeta som syftar till att få fram resistens mot ett ogräsbekämpningsmedel som är mindre miljöbelastande än de som för närvarande används. Produkten kristalliniskt socker påverkas inte av resultatet av denna förädling. Ännu mindre påverkas den mjölk som producerats av den ko som ätit av den ensilerade blasten efter denna sockerbeta, eller den kaka som bakats med detta socker och med denna mjölk som ingredienser. Ändå tolkar jag utskottsmajoritetens skrivning som att det är just sådan märkning man efterlyser. Fru talman! Jag ser i förlängningen hur snart sagt varje produkt som säljs i en livsmedelsbutik bär märkningen "genmodifierad", även om det fortfarande kanske handlar om en relativt liten andel växter och djur och en ytterst liten andel av produkten som förädlats med sådan teknik. Det blir ganska snart en multiplikatoreffekt om kravet på märkning drivs alltför långt. Risken finns att det går inflation i märkningen och att den då blir helt meningslös och intetsägande. Dessutom blir det svårt att upprätthålla en konsekvens i märkningen av alla de produkter och halvfabrikat som når vårt land utifrån, från länder som inte har samma långtgående krav som vi själva. Vi måste ju här gå hand i hand med vår omvärld. Jag menar att det annars inte blir lätt för konsumenten att riktigt bedöma hur produkten verkligen påverkats och vad det kan ha för konsekvenser för henne eller honom. Då har märkningen fått helt fel effekt. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 4.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det här med genteknik är ganska svårt. Det har vi märkt också i utskottet när vi har behandlat de här frågorna utifrån det material som har kommit fram tidigare. Det finns olika typer av forskning, och på vissa områden är det väldigt svårt att se vad den här forskningen egentligen säger. Trots det tycker jag, till skillnad från Peter Weibull Bernström, att just det stycke som handlar om märkning och konsumenternas inflytande över märkningen av produkter är väldigt viktigt. Det kan finnas olika skäl till att som konsument inte vilja köpa eller äta en vara som har genmodifierats på något sätt. Det kan vara en religiös uppfattning, det kan vara att man inte vill äta kött och därmed inte heller vill äta potatis med kött eller fiskgener i, och det kan också finnas andra skäl som är ytterst personliga. Peter Weibull Bernström var inne på att produkter inte tar skada av det här och att vi inte kan veta hur slutprodukten påverkar oss. Det är möjligt att vi inte kan veta det i dag. Jag tror dock att det kommer att visa sig på en del områden att produkten kanske tar skada. Det är väl det största problemet med det här området: att det fortfarande är så mycket oklarheter i diskussionen kring det. Jag tycker också att det är upp till producenten att utveckla märkningen. Jag vill egentligen att det skall stå på alla varor om det ingår genmodifierade råvaror eller vad det nu kan vara. Däremot är det naturligtvis upp till varje producent att utveckla detta, att skriva på baksidan av paketet hur produktionen har gått till och liknande saker. Det är alldeles korrekt att man även kan göra så. Ett annat problem med varor är att vi numera är EU-medlemmar. Inom EU har man ju godkänt utsättning av genmodifierade produkter på ett helt annat sätt, och man har också fler varor ute i handeln som har påverkats på det här sättet. Som jag ser det kan vi inte stoppa den typen av varor i dag, vilket också gör att det är viktigt med en märkning även om Sverige har en annorlunda lagstiftning och inställning till de här problemen. Egentligen är det kanske inte själva konsumtionen av dessa varor som är det stora problemet, utan att vi bollar och leker litet med naturen. Peter Weibull Bernström sade att detta har vi alltid gjort. Vi har alltid korsat olika typer av växter för att få bättre produkter - potatis som tål kyla bättre eller vad det kan vara. Skillnaden är att vi nu går in och plockar i gener. Vi flyttar inte mellan olika potatissorter utan mellan flundra och potatis, vilket kan ge helt andra effekter. Vänsterpartiet har tillsammans med Miljöpartiet en reservation, nr 1, som grundar sig på Miljöpartiets motion om förbud mot frisläppande av genetiskt modifierade organismer. Vad det handlar om är att det är en enorm skillnad mellan att tillämpa den här typen av verksamhet i laboratorium och att så att säga släppa ut den i verkligheten och odla ute på fält. Jag kan se förödande konsekvenser för det här som vi inte kan förutse i dag. De kanske egentligen är teoretiska och har väldigt liten möjlighet att inträffa i verkligheten, men trots det tycker jag att det är viktigt att ta vara på kunskapen om de här riskerna. Det stora problemet är kanske inte att man flyttar över flundregener till potatis eller så. Jag ser de gener som man flyttar in för att få bekämpningsmedelsresistens som ett egentligen större problem. Anledningen till det är att det i vår värld finns små bakterier som lever på att flytta över gener från olika typer av växter till andra. Dessa bakterier flyttar i normala fall bara vissa typer av gener och gör inga misstag. Dyker det alltså upp en främmande gen som de inte är inställda på hoppar de över den. Problemet är att dessa bakterier kan bli stressade och pressade, och i en sådan situation gör de något helt annat. Det innebär teoretiskt att om man har en växt som av någon anledning är bekämpningsmedelsresistent - i Sverige har man t.ex. en sådan sockerbeta som man just har satt ut - och den här bakterien hjälper till att föra över den bekämpningsmedelsresistenta genen till något ogräs vid sidan om, så får man ett ganska stort problem. Det här problemet har vi sett när det gäller människor - människor har tagit för mycket penicillin och blivit resistenta, och naturen har förändrat sig, vilket inneburit att vi har fått mördarbakterier och liknande saker. Det kanske bara sker en gång på miljonen, men i vilket fall som helst ser jag en fara i det. Jag uppfattar det så att vi faktiskt behöver ha mycket mer fakta innan vi sätter ut något och börjar odla det fritt i naturen. Det kan också vara intressant att fundera kring något som hänger ihop litet med reservation nr 2, som jag också yrkar bifall till och som handlar om förbud mot genmodifiering av djur och växter. Anledningen till att vi stöder Miljöpartiets reservation är att vi inte tycker att man skall gå in i könscellerna och förändra gener på djur och människor. Det ser jag som oerhört viktigt. Vi stöder reservationen även när det gäller växter. Det finns ju enormt många olika typer av växter, och det är inte riktigt klarlagt hur man ser på de olika typerna av växter, vilket jag tycker är viktigt. I reservationen sägs ju också att vi i avvaktan på mer kunskap skall låta bli att göra det här. I reservationen finns också en mycket konstig mening där det står att dispens skall kunna ges i enskilda fall där etik och säkerhet kan upprätthållas - dock inte när det gäller genmanipulation med växter och djur. Det är en konstig skrivning. Jag vill markera till protokollet att den meningen borde ha utgått - nu är det ju för sent. Det jag vill poängtera är alltså att vi skall veta vad vi gör - och det gör vi inte i dag. Vi vet i dag inte riktigt vad vi gör - det är i alla fall min uppfattning.

Fru talman! Debatten om detta betänkande tycks utveckla sig till en debatt om genteknikens vara eller inte vara. Jag tycker att vi skall börja med att slå fast att hela evolutionen, som har lett fram till de arter och de organismer som vi har i dag, har skett genom spontana mutationer, genom förändringar i genuppsättningar som vi inte har kunnat styra. Vad vi har styrt med förädling och avel är egentligen bara en ytterst liten del. Detta kan vi inte påverka, och jag tror inte heller att vi skulle vilja påverka det. Hur gärna Hanna Zetterberg än hade velat lagstifta mot mutationer kan vi inte göra det. Hanna Zetterberg nämnde produkter som tar skada. Jag är inte rädd för att produkterna skall ta någon skada. Den producent, den gentekniker eller den förädlare som förädlar fram en produkt gör inte det för att den skall ta skada. Däremot kan produkten vara skadlig för någon som skall bruka den, förtära den. Det är i så fall det som vi skall skjuta in oss på, och det gör vi ju också. Det har vi gjort genom hela den genlagstiftning som vi har. Sedan uppehöll sig Hanna Zetterberg vid de försök som har gjorts bl.a. på Svalöv Weibull med att flytta gener mellan fisk och potatis. Jag kan meddela att dessa försök numera är nedlagda - man fann dem inte särskilt vettiga från etisk synpunkt och kanske inte heller från genteknisk synpunkt. Det visar väl också vilket ansvar som de som hanterar dessa frågor har att ta för att det inte skall gå snett.
Fru talman! Naturligtvis består vår verklighet av spontana mutationer, och det kan inte jag göra så mycket åt. Jag har naturligtvis inte velat lagstifta mot dem - det är ju helt omöjligt. Det var alltså en onödig kommentar, skulle jag vilja säga. Vi använder oss ibland av bakterier. Vi odlar dem i mängder och plockar ut de bakterier som själva har genomgått en mutation - vi lämnar de normala åt sidan för att kunna använda dem som har muterat till någon speciell uppgift. Vi producerade insulin ungefär på det sättet från början. Det tycker jag är en annan sak än att själv gå in och peta i gener. Det jag pratade om var inte att produkten tar skada - då får man väl själv avgöra om man vill äta den produkten. Det är därför konsumentinflytandet är så farligt. Jag tror inte att det finns så många producenter som vill föra ut en vara som är farlig för konsumenterna - det tror inte jag. Däremot kan det hända att man gör det om man har bristande information, bristande kunskap, och det anser jag att vi i många fall har i dag. Därför är det farligt. Jag är också medveten om att potatis och fiskprojektet är nedlagt. Det beror säkert på att man har bedömt att projektet inte fungerar. Det kan jag bara konstatera, och jag är väl inte så jätteledsen för det heller. Fungerar det inte så fungerar det inte, och då skall vi inte använda oss av det.
Fru talman! Jag tycker att vi skall ta vara på de värdefulla delarna av gentekniken. Jag tänker på just detta att man kan få preciserade och väl kartlagda förändringar genom att använda denna teknik. Någon har liknat genteknik vid att operera med en lansett, medan konventionell förädling och avel är som att skjuta med en hagelbössa. Pricksäkerheten är alltså så pass mycket mindre i den konventionella förädlingen. Uppvuxen i en växtförädlarfamilj vill jag kanske inte uttrycka mig så drastiskt. Jag vet vilket grannlaga och tålamodsprövande arbete det faktiskt handlar om. Det är också långsamt och dyrt. Kan man minska den tid det tar och öka träffsäkerheten måste detta vara gynnsamt. Vår förädling står i dag i världsklass och har gjort det mycket länge. Vi får inte riskera att den hamnar på efterkälken genom att vi här i Sverige inför restriktioner för att använda den teknik som finns och som jag menar bör kunna användas. Det kan dessutom innebära miljömässiga fördelar, då man snabbare kan bygga in sjukdomsresistens och därmed minska den miljöbelastning som sjukdomsoch parasitbekämpning med traditionella bekämpningsmedel innebär. Dessa delar av gentekniken är det värdefullt att ta till vara, och det bör vi göra.
Fru talman! De delar som jag ser som mycket värdefulla är de som gäller läkemedel, där jag tycker att man har kommit väldigt långt med hjälp av bl.a. kunskap om hur gener fungerar. Det kan jag tycka är bra. Skillnaden mellan det och att sätta ut genmodifierade sockerbetor i naturen är enorm. Det som man gör med läkemedel sker i ett laboratorium, och i ett laboratorium har man kontroll över det man gör. Jag återkommer till att det faktiskt finns bakterier i vår värld som lever på grund av att de flyttar över gener - det är deras uppgift här i världen. Jag kan inte svära på att de inte kommer att göra misstag. Vad händer om modifierade gener då förs vidare? Jag anser inte att vi har kontroll över det. Och detta är bara ett problem. Jag kan tänka mig att det finns flera - det här är inte mitt specialområde. Samtidigt finns det, precis som Peter Weibull Bernström säger, viktiga områden där man har gjort enorma framsteg som kan hjälpa oss. Till detta kommer då penicillinet och dess effekter. I dag ser vi att människan också har en tendens att gå till överdrift. På grund av för stor användning av penicillin har vi fått s.k. mördarbakterier, som människor blir enormt sjuka av, och dem kan vi då inte hjälpa. De här effekterna tycker jag att vi ser ganska tydligt, och därför tycker jag inte att de reservationer som jag och Vänsterpartiet i dag står bakom är speciellt konstiga. När det gäller det som behandlas i reservation 2 vill vi helt enkelt avvakta; vi vill ha mer kunskap. Jag vidhåller att det är så stora skillnader mellan olika växter att man faktiskt inte kan ha generella regler, som vi har i dag.

Fru talman! Ni som sitter på läktaren! Ni som sitter här nere! Ni som eventuellt tittar på Öppna Kanalen i TV! Detta är en av de största frågor man över huvud taget har att diskutera i samhället. Det handlar om genteknik. Jag menar att den frågan är mycket större än frågorna om arbetslöshet, kärnkraft, EU och statsskuld. Det beror helt enkelt på att genteknik är en teknik som människan har mycket svårt att styra. Den styr människor, och den styr samhällen. Den styr etiken, och den styr normerna - inte minst därför att man måste ha igen de insatser man gör - de ekonomiska satsningar man gör - väldigt snabbt. Förräntningskraven är väldigt stora. Därmed sker också väldigt mycket ogenomtänkt, hävdar jag. Vi rusar fram just nu, under ett kort historiskt ögonblick, utan att egentligen veta vad vi håller på med. Detta är ett allvarligt problem. Ibland tror jag att människan har fått hybris. De oändliga konsekvenser som kan bli följden av gentekniken som redskap har både sociala och ekologiska förtecken. Det är framför allt de ekologiska vi diskuterar nu, även om jag tycker att frågan inte kan snuttifieras. Det finns ett helhetsperspektiv. I grunden menar jag att privatmoral måste överföras till den politiska moralen. Kan man ta privatansvar för någonting skall man också kunna ta det politiska ansvaret. Jag tror inte att någon i denna kammare kan ta privatansvar för att t.ex. hantera utsättning av genmanipulerade växter. Jag tror inte att någon här kan ta det privatansvaret. Då skall man också vara mycket försiktig med att försöka ta det ansvaret som politiker. Det enda man kan göra när man blir politiker och det har fattats sådana här beslut är att avgå, men det hjälper liksom inte situationen. Jag tycker att det ekologiska perspektivet är viktigt. Jag tycker att vi som lever nu måste har en viss respekt och ödmjukhet för evolutionen. Man kan inte rusa fram på det sätt som vi nu gör. Det finns naturliga korsningsbarriärer som vi inte skall överskrida. Det allra viktigaste är emellertid att vi måste få en folklig debatt innan vi politiker över huvud taget accepterar sådana här saker. Det som händer nu inom genteknikens område går så oändligt fort. De många människorna har ingen aning om vad som händer. Sedan ställs de inför fullbordat faktum och frågar oss politiker varför de inte fick vara med. De har aldrig diskuterat frågan. Det är ett avgörande problem att riksdagen för en tid sedan avslog ett krav från Miljöpartiet på rejäla ekonomiska resurser för att dra i gång studiecirklar och för att ge skolor, universitet, företag och fackföreningar och alla möjliga organisationer möjlighet att dra i gång denna verksamhet. Det är information som behövs. Det är diskussion som behövs. Det är ingenting för oss politiker. Det är en fråga för hela svenska folket och alla människor. Det finns ingen teknik någonsin som har kunnat påverka både miljö och det sociala samhället på det sätt som gentekniken kan göra. Här sitter vi som politiker och försöker undanhålla folket dessa frågor. Jag tycker faktiskt att det är litet skamligt. Gentekniken är alltså väldigt styrande. Med den kunskap vi har i dag är vi inte mogna för att gå vidare. Vi måste ta det försiktigt. Jag skall först och främst kommentera det moderata inlägget. Moderaterna hade svårt att förstå vår motion. Det förstår jag. Vi har helt olika utgångspunkter. Jag respekterar er utgångspunkt om ni respekterar min. Det jag inte förstår riktigt är hur man som Moderaterna, som kanske mer än något annat parti är marknadsekonomiska företrädare, är så rädda för att människor som skall välja produkter skall få full information. Hur skall man kunna ha en marknadsekonomi om inte människor får full information och kan välja? Vad är det för marknadsekonomi? Det är en marknadsekonomi på företaget Weibulls och andras villkor. Så kan man inte ha det. Vi får inte vara rädda för att ställa hårda krav på märkning när det gäller alla produkter. Genmärkning är ett rimligt krav när det gäller allt, och det bör vara ett krav. Sedan kan man diskutera om det strider mot EU:s nuvarande eller kommande regler, men det är en annan sak. Jag tycker att det är ett grundläggande krav att vi skall kräva detta i Sverige. Det handlar om individens rätt, kära moderater, att välja. Jag förstår inte varför just moderaterna är så rädda för att låta individer välja. Det handlar inte bara om hälsa, som Moderaterna framställer det. Man kan lägga alla möjliga aspekter på det. Jag kan tänka mig att många människor som är religiösa - jag är det inte - kan lägga en religiös aspekt på det. De måste naturligtvis har full insyn. Det handlar helt enkelt om respekt för individerna. Jag yrkar bifall till reservation 1 om förbud mot frisläppande av genmanipulerade organismer. Det har diskuterats litet grand. Hanna Zetterberg har framfört bra synpunkter. Jag skall inte förlänga diskussionen så mycket, men jag vill ändå säga att jag tror att det finns mycket kortsiktiga vinstintressen och höga förräntningskrav som kan påverka utvecklingen på ett mycket negativt sätt. Man tar inte den nödvändiga hänsyn som man borde ta. Vi hörde tidigare att Weibull hade stoppat ett försök. Det är väl bra. Vi fick höra att det är ett bevis för att producenterna verkligen tar sitt stora ansvar. Det är intressant att Weibull tar det, och det är kanske också bra. Men frågan är om Peter Weibull Bernström kan ge garantier för att alla andra företag också gör det. Har man investerat väldigt mycket pengar i någonting är det naturligtvis väldigt kittlande att försöka få ut det på marknaden så fort som möjligt så att man får tillbaka pengarna. I vissa fall kan det handla om företagets undergång om man inte får ut produkten på marknaden. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag yrkar också bifall till reservation 3 om att försäljning av genmanipulerade produkter skall stoppas. Jag yrkar även bifall till reservation 5, som handlar om märkningen. Till syvende och sist vill jag säga att jag tror att denna fråga, oavsett om politiker vill det eller inte, måste föras ut till de många människorna. Denna teknik kan påverka hela samhället på ett sätt som jag tror att de flesta i dag inte känner till. Det är skamligt om nästa generation, som i dag är ung, kommer att peka på oss som sitter i riksdagen nu och säga: Varför sade ni ingenting? Varför försökte ni inte föra debatt?

Fru talman! Birger Schlaug säger att ingen i denna kammare kan ta ansvar för dessa frågor, utan att det måste överlåtas på individen. Jag menar att det är just det ansvaret som vi är satta och valda att ta. Detta behöver inte stå i motsats till att individen har full frihet att välja produkter - att välja det han sedan vill köpa. Jag har framhållit, vilket vi också gör i vår reservation, att också vi vill se denna märkning. Men vi tycker att den får ha viss rimlig begränsning. Snart sagt alla produkter kommer annars att märkas med tiden, eftersom det skall märkas i andra, tredje och fjärde led. Det gäller kon som har utfordrats med blast från sockerbetor som har tagits fram med genteknik, eller en viss egenskap som har tagits fram med genteknik. Det innebär alltför långtgående krav på märkning, som man som individ inte kan överblicka. Självklart skall människor få full information. Det är bra att denna debatt är i gång och att den också kan föras ut så att folk blir medvetna om det. Det är någonting som jag också tror delvis görs i Agenda 21. Det är en värdefull fråga att ta upp där.
Fru talman! Jag sade inte att vi politiker inte skulle fatta beslut, utan i stället låta överföra detta till individerna. Det var inte det jag sade. Däremot sade jag att vi politiker måste sätta upp spelregler för gentekniken som innebär att vi kan ta ansvar för de handlingar som sker enligt dessa spelregler. Jag menar att vi t.ex. genom att släppa ut genmanipulerade produkter eller växter i naturen tar steg som vi inte kan ta ansvar för. Vad gör Peter Weibull Bernström som moderat riksdagsman om det han nu säger visar sig gå åt helsike? Vad gör han då? Det handlar ju inte om något litet problem, som man kan åtgärda med enkla ekonomiska medel. Det kan handla om ett gigantiskt problem. Då står Peter Weibull Bernström där. Visst, han kanske inte blir omvald, men jag tycker att ansvarstagandet är för litet. Det andra argumentet tycker jag var väldigt konstigt. Det innebar att vi inte skall genmärka genmanipulerade produkter därför att alla produkter i så fall snart skulle bli märkta. Är Peter Weibull Bernström rädd för det? Är han rädd för att ge konsumenterna den informationen? Varför det? Det är bra att ha goda kunskaper, men man behöver i och för sig inte ha så goda kunskaper som individ och konsument. Åtminstone de första åren nöjer sig kanske konsumenterna med ordet "genmärkt", "genmanipulerat", eller vilket ord alternativt vilken symbol det nu skall vara. Men varför är Peter Weibull Bernström så rädd för den informationen? Tror han att folk skall slå bakut? Är det det som han är rädd för? Är han rädd för den del av marknaden som konsumenterna utgör?
Fru talman! Nej, jag är definitivt inte rädd för att ge denna information. Men jag menar att informationen blir väldigt svår för konsumenterna att överblicka. Det är svårt att sätta sig in i detta. Med de långtgående krav som utskottet har ställt på denna märkning kommer snart sagt varenda produkt att vara märkt. Då blir informationen ganska meningslös. Det blir ingen valsituation för konsumenten på det viset. En produkt som är direkt påverkad bör däremot märkas. Den skall konsumenten kunna välja bort, av religiösa eller andra skäl, som vi tidigare har diskuterat här. Det kan jag hålla med om. Jag tycker att Birger Schlaug rider på, och utnyttjar, en rädsla som jag själv inte känner för avelsarbete och förädling med hjälp av genteknik. Jag försökte tidigare peka på att fria mutationer är det som har lett evolutionen framåt. Det är någonting som vi inte kan påverka. Dessa spontana mutationer sker varje dag runt om i vår omgivning och i vår natur, och vi kan inte påverka dem. Gentekniken sker däremot under kontrollerade former, med myndigheter som ger tillstånd osv. Det är en ganska stor och tung apparat, vilket framgår av utskottets betänkande.
Fru talman! När det gäller utplantering måste man utgå från vilka säkerhetsnivåer och vilka garantier man har. De är synnerligen otydliga, och dessutom är kunskapen bristfällig. Jag menar alltså att det är och förblir orimligt med utplantering. Moderaterna anser att det blir svårt för konsumenterna att sätta sig in i informationen. Peter Weibull Bernström anklagar utskottet för att vilja ha en mycket strikt märkning - något som utskottet inte vill, utan det medger vissa undantag och öppningar. Miljöpartiet vill däremot ha detta hårda krav, att allt skall märkas. Jag menar att denna information är nödvändig. Om man skall ha en marknadsekonomi måste man faktiskt också ge konsumenterna ett inflytande. Man kan inte ge dem detta om man är rädd för att ge dem fullständig information. Jag menar att vi sitter på en tickande bomb när det gäller gentekniken. Vi vet inte vad vi håller på med. Vi som lever just nu, i detta korta historiska ögonblick, har fått för oss att vi sitter inne med sanningen på något sätt. Men det gör vi inte! Det enda vi kan lära oss av historien är att kunskap i ett visst historiskt ögonblick visar sig vara falsk kunskap i nästa. Det är därför jag värnar om ödmjukhet i denna fråga. Vi får inte klampa fram som elefanter i en porslinsfabrik. Men det är precis vad som nu sker i gentekniken, såväl på det sociala som på det ekologiska området. Moderaterna säger att jag utnyttjar folks rädsla. Ja, jag är litet rädd. Jag är rädd för den naiva syn på gentekniken som Peter Weibull Bernström och andra har.

Fru talman! Vi politiker tror ofta att vi kan styra samhällsutvecklingen genom att fatta kloka beslut, inte minst i denna kammare, i frågor som gäller pensionernas utformning, kommunikationssystemet och mycket annat. I många delar påverkar också de beslut som vi fattar samhällsutvecklingen. Tveklöst beror samhällsutvecklingen också, och kanske i högre grad, av andra faktorer. Det gäller ofta tekniskt-vetenskapliga språng, som har en tendens att förändra mänsklighetens utveckling. Ett sådant språng är naturligtvis kärnklyvningen, ett annat är datortekniken. Ett tredje språng, och sannolikt det största, är gentekniken, eller kanske rättare sagt: den moderna biotekniken. Den har förmågan att förändra förutsättningarna för livet på jorden, inte minst för människans liv. Detta sker genom att vi med hjälp av gentekniken kan få en insyn i arvsmassan, den mänskliga såväl som allt levandes arvsmassa. Vi får också förmågan att gå in och peta i denna arvsmassa - ibland med konsekvenser bara för den individ vi är inne och petar i, och ibland med konsekvenser för det som brukar kallas kommande generationer. Detta innebär naturligtvis ett väldigt stort ansvar. Vi måste hantera, diskutera och möjligen sätta ramar kring ett sådant här instrument. Jordbruksutskottet har gett sig in i detta i och med det betänkande vi diskuterar i dag. Det sker med en litet perifer vinkling, men som alltid i dessa frågor, kommer vi också in på själva kärnan i frågan om gentekniken. Vi beskriver delar av de konsekvenser som den moderna gentekniken kan få. Som tidigare har berörts finns här allting från djupa etiska konsekvenser, när man hanterar människor och djur, till miljömässiga funderingar kring frisläppande i naturen av organismer som har fått kvaliteter som går utöver de naturliga släktingarnas. Fru talman! Vi får heller inte glömma de konsekvenser detta har för tredje världens utveckling. Vi kan med hjälp av genteknik ta till oss en produktion som sker på naturlig grund på olika håll i världen, och flytta över den med hjälp av genteknik till produktion i laboratorie och industriell skala. Den yttersta konsekvensen kan man drömma mardrömmar om. Det gäller den militära utveckling som kan äga rum med hjälp av gentekniken. Vi kanske inte skall förlora oss i den debatten i dag, men det finns en del mörka moln vid horisonten som man helst skulle vara utan. Fru talman! Denna fråga har berörts i tidigare inlägg. Jag delar mycket av den grundläggande uppfattning som Hanna Zetterberg och Birger Schlaug har gett uttryck för, och deras engagemang i och omsorg om frågan. Jag delar också, ganska oreserverat, den uppfattning som Birger Schlaug ger uttryck för när det gäller angelägenheten av att denna fråga förs ut till en offentlig debatt. Nu är bilden kanske inte riktigt så mörk som Birger Schlaug målar upp den. Några partier har arbetat med frågan under ganska många år. Centerpartiet har riksdagsperiod efter riksdagsperiod motionerat i den här frågan med olika utgångspunkter, ibland med helhetsgrepp, ibland med isolerade krav. Vi har naturligtvis också, inte minst genom vårt ungdomsförbund, lyckats få ett internationellt agerande i denna fråga, framför allt när det gäller det som brukar kallas patentfrågan men också i andra frågor. Så visst finns det ett engagemang, och visst finns det en debatt som inte är alldeles nymornad, men som gudbevars behöver förstärkas och nå ut och få en annan bredd än tidigare. Jag kan lova Birger Schlaug att jag skall ta upp frågan igen i jordbruksutskottet för att se om det finns en grund att med det som forum gå vidare i en debatt i riksdagen, i det parlamentariska arbetet, med ett parlamentariskt ansvar för att kanske föra denna debatt i ett vidare perspektiv. Kanske skulle den frågan, fru talman, kunna vara aktuell för en särskild debatt i den här kammaren, som ofta ägnar sig åt dagsaktuella, kontroversiella eller angelägna frågor. Kanske förtjänar en sådan här litet mer långsiktig fråga en öppen och särskilt fokuserad debatt här i kammaren. Låt oss gärna ta den diskussionen. Vad utskottet har hanterat i denna omgång är bl.a. frågan om märkning av gentekniskt manipulerade, eller modifierade, livsmedel. Vi i utskottet har också behandlat frågan om hur hanteringen av gentekniken är organiserad i Sverige. Det senare har vi gjort med hjälp av arbetsinsatser från Riksdagens revisorer. Därigenom har vi fått fram ett material som också har kunnat ligga till grund för detta betänkande. Det som slår en när det gäller organisationen av gentekniken och dess hanterande i Sverige är den splittring som finns på såväl myndigheter som, vågar jag säga, departement. Jag vet att inte minst fru talman väl känner till de bekymmer som kan finnas när det gäller att hantera denna fråga organisatoriskt. Ansvaret för den är fördelat på sju olika myndigheter med olika vinklingar. Dessutom är den fördelad på några stödmyndigheter som har ett visst remissansvar. Splittringen är dessutom ungefär likadan på departementen. Bl.a. är Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet inblandade. Det är säkert några fler inblandade. Det finns alltså en splittring av denna fråga som vi har pekat på och som vi menar att man måste rätta till för att frågan skall få den seriösa och effektiva hantering som den förtjänar. Det är ju därför som utskottet har gjort ett tillkännagivande till regeringen i den delen. Vi vill att regeringen skall se över myndighetsorganisationen. Jag skall också säga att det känns mycket bra att detta är en gemensam bedömning av utskottet, att det börjar bli en samsyn kring värdet av frågan och dess effektiva hantering. Det är glädjande. Jag tycker att den diskussionen i utskottet var mycket stimulerande. Den gav också ett riktigt resultat. Frågan om märkning av produkter, däribland särskilt livsmedel, är den andra stora frågan. Där konstaterar utskottet att en sådan märkning är angelägen och viktig, särskilt när det gäller livsmedel, just därför att konsumenten bör ha denna rätt att veta vad en produkt innehåller. Det finns en del relationer som vi måste ta hänsyn till och utnyttja. Bl.a. det faktum att Sverige är medlem i EU gör att vi i Sverige kan påverka andra länder med en annan tyngd än tidigare. Vi är också en del av ett system som rymmer ett regelverk. Detta har lett till att vi har formulerat detta tillkännagivande till regeringen på ett sätt som lägger ett ganska stort ansvar på regeringens fortsatta hantering. Nu tror jag att regeringen är medveten om ambitionerna och situationen. Jag utgår från att regeringen mycket tydligt kommer att driva, som utskottet säger, detta krav i olika internationella sammanhang. Jag tror att denna samstämmighet har varit och är mycket viktig. Det gör, fru talman, att jag gärna yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 11. Det finns ett antal reservationer i betänkandet. Jag har stor respekt för dessa reservationer. Men de är litet av krusiduller i randområdet kring den här frågan. För mig har det varit viktigt att nå den här stora samsynen i utskottet, vilken utskottet också demonstrerar. Att det sedan finns reservationer som bl.a. bygger på att Sverige skall bortse från EU-direktiv och ett gemensamt regelverk på ett sätt som kanske kan tyckas litet lättvindigt tycker jag också att vi kan lämna där hän. Jag tycker rent av att dessa reservationer kan vara till nytta genom att de pekar på ambitioner som de olika reservanterna har. Jag kan slutligen inte låta bli att säga att en del inlägg gör att man faktiskt kan hoppas att debatten snart fortsätter och tar en ny vändning.

Peter Weibull Bernström tar sockerbetan och mjölken osv. som exempel och säger att det inte har påverkat dessa produkter att de har tagits fram med hjälp av gentekniken, att detta är harmlöst. Kanske är det så. Men jag skall ge ett exempel. Man vet att egenskaper inte ligger i bara en gen utan kan ligga i flera gener, och flera egenskaper kan ligga i samma gen. Och vi är inte alldeles säkra på hur detta samband ser ut. När det gäller människor talar man om att schizofrenigenen naturligtvis är kopplad till en svår ärftlig sjukdom men också kanske till konstnärlighet. Man kan inom konstnärsvärlden se att det kanske finns den typen av samband. Låt oss gissa att man kan vara helt säker på att man ger kon eller sockerbetan en viss ny egenskap genom att förändra den genetiska sammansättningen. Men kan man då vara alldeles säker på att man inte samtidigt förändrar någonting annat värdefullt i dag eller i framtiden med hjälp av detta rakknivsvassa snitt in i arvsmassan? Kan Peter Weibull Bernström lova oss att det är på det sättet med den här sockerbetan som han nämnde eller med den här mjölken som han redovisade att gentekniken med fullständig säkerhet inte leder till också någon annan förändring som han och jag kanske inte vill skall äga rum? Om man inte kan ge denna fullständiga säkerhet och garanti tycker jag att man skall vara försiktig och vördnadsfull innan man ger sig in i och petar i det allra innersta, livets byggstenar. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka ett tydligt bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 11 och avslag på reservationerna.
Fru talman! Först får jag tacka för de vänliga orden om Miljöpartiets reservationer. Jag förmodar att Lennart Daléus hade kunnat ställa sig bakom dem i större omfattning om samarbetet med Socialdemokraterna inte hade varit så kraftigt just nu. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lennart Daléus hur man resonerar i utskottet beträffande det som står i betänkandet. "En risk med genteknisk verksamhet är att det kan vara svårt att förutsäga hur en genetiskt förändrad organism kommer att uppföra sig när den kommer ut i naturen. Genom att helt nya kombinationer kan skapas är det svårt att med säkerhet kunna överblicka konsekvenserna av förändringen." Det är precis vad Lennart Daléus har sagt. "Vid utsättning av en genmodifierad växt måste riskerna för t.ex. att en egenskap skall sprida sig till andra växter kunna bedömas." Vad då bedömas? Hur stor risk skall man ta? Lennart Daléus står ju bakom det här. Därför undrar jag: Hur stor risk skall man ta? Jag minns en gammal IAEA-promemoria från 70 talet, där det faktiskt konstateras att Tjernobyl var en mycket säker reaktor. Vilken är Lennart Daléus riskbedömning, och varför kan vi inte stoppa detta helt och hållet? Eller menar Lennart Daléus att vi faktiskt har hamnat i klorna på EU i så hög grad att vi inte kan gå före med gott exempel ens i den här frågan?
Fru talman! Först till detta med skälet till att vi inte stöder reservationerna. Att skälet skulle vara en sorts ömhetsrelation till den socialdemokratiska regeringen är naturligtvis bara trams. Skälet till att vi inte stöder reservationerna är att vi tycker att de inte förtjänar vårt stöd, bl.a. därför att utskottets redovisning är mycket tydlig och klar. Den är också stabil. Här finns en kraftfull politisk uppbackning. Vi gör vårt ställningstagande i perspektivet av att vi genom vårt arbete - det tror jag att jag vågar säga - under de gångna åren har lyckats driva igenom en förhållandevis sträng svensk ny gentekniklag, en ny organisation med ett tydligt ansvar på genteknikområdet. Det är icke tillräckligt, men det är ändå ett nytt tydligt ansvar. Därmed har vi visat att det går att föra frågan framåt, också i det svenska perspektivet - vi vill ju göra det i det internationella perspektivet. Vi accepterar naturligtvis restriktioner där, men vi vill också ta till vara de möjligheter som EU-medlemskapet innebär; därav vårt förhållningssätt - för att använda andra ord efter mitt anförande tidigare - till det förhållandevis extrema resonemang som Miljöpartiet för fram genom att t.ex. ta avstånd från allt frisläppande i naturen. I realiteten handlar det om all användning av gentekniken. Detta är inte sansat, fru talman! Visst går det att göra en bedömning. Man kan göra en bedömning t.ex. av att genmanipulation som innebär att man arbetar med antibiotikaresistens är av en annan karaktär jämfört med en mera förhållandevis harmlös hantering. Det går alltså att göra riskvärderingar på detta område, och vi tycker att den möjligheten skall utnyttjas.
Fru talman! Nyss var det alldeles utmärkta reservationer. De var åtminstone ganska bra, men nu är de ganska sanslösa - eller vad det nu var Lennart Daléus sade. Ja, det går fort i den politiska världen. Jag skulle vilja ha ett svar på den fråga som jag ställde. I betänkandet säger utskottet: "Vid utsättning av en genmodifierad växt måste riskerna för t.ex. att en egenskap skall sprida sig till andra växter kunna bedömas." Vilken risk är Lennart Daléus villig att ta? Vilken riskbedömning är det fråga om? Handlar det om en olycka på tusen, på miljonen eller på hundra? Skall riskerna här sättas i relation till de vinster som företagen kan göra, eller vad handlar det egentligen om?
Fru talman! Jag har aldrig sagt att reservationerna är bra. Det är bara att läsa protokollet, Birger Schlaug! Jag har sagt att det är bra att de förekommer, därför att de visar på en ambition från flera partier. I den delen tycker jag att de är bra. Innehållet har jag däremot inte diskuterat. Visst går det att göra en riskvärdering. En del manipulerande har vissa effekter som kan förutses. Man kan ju förutse att hantering av just antibiotikaresistens eller resistens mot en del herbicider är av en annan karaktär jämfört med t.ex. resistens mot sjukdomsangrepp. Det är två skilda saker. Detta är ett exempel. Man skall alltså skilja mellan en resistens och en egenskap som hänger samman med naturligt förekommande sjukdomar och en resistens som hänger samman med användningen av kemikalier som producerats av människan, eller av andra medel. Den värderingen kan påbörjas. Det kan man alltså ha ett förhållningssätt till. Likaså kan man ha ett förhållningssätt till användningen av genteknik för att skapa för människan nödvändiga substanser för att bota sjukdomar, respektive genteknik för att höja livsmedelsproduktionen. Också det är två skilda saker. Birger Schlaug har kanske inte riktigt förstått frågan. Han undrar nämligen om det skall behöva inträffa en olycka - hur nu orden föll sig. Fru talman! På detta område kommer vi inte att hinna se några olyckor. Det är jag ganska övertygad om. Gör vi fel i den här frågan, kommer det att förändra det ekologiska systemet. Det kommer att ske långsamt och smygande och kommer möjligen att leda till en förändrad biologisk verklighet om 50 200 år. Någon olycka av den karaktär som Birger Schlaug ger uttryck för tror jag dock inte att vi skall tala om.

Fru talman! Lennart Daléus ställde en fråga till mig i slutet av sitt huvudanförande, vilket för övrigt var intressant att lyssna till. Dessutom var det balanserat. Lennart Daléus undrade om jag kan utställa en garanti för att dagens sockerbetsförädling med inslag av genteknik inte på lång sikt, säg på tio års sikt, leder till problem. Jag kan självfallet inte lova det i högre grad än jag skulle kunna lova detsamma när det gäller traditionell växtförädling och avelsarbete. Givetvis kan vi inte överblicka det riktigt långsiktiga resultatet av vare sig den ena eller den andra tekniken. Som jag tidigare framhållit i debatten kan jag inte heller göra det då det gäller rent spontana mutationer som vi och alla organismer runt omkring oss ständigt och jämt drabbas av. Det är faktiskt de som lett vår utveckling framåt.
Fru talman! Det finns en skillnad här, men det vill Peter Weibull Bernström inte hålla med om. Mutationerna sker ju i ett tidsperspektiv där det hela tiden blir litet av trial and error i naturen. Man arbetar sig i naturen långsamt framåt mot en förändring. Det visa i naturen är alltså att en förändring tar tid. Felaktigheter hinner därmed korrigeras på vägen. Det blir en harmoni. Vad vi gör med gentekniken är att vi med ohygglig precision klipper ut gener som vi vill flytta. Det gäller de mest bisarra kopplingar, från Ishavsvitling till svenska trädgårdsprodukter. Precisionen här gör att det blir nödvändigt att man stäms till eftertanke. Är man säker på att man med nämnda precision har kompenserat och tagit hänsyn till den långsamma kloka naturliga utvecklingen? Peter Weibull Bernström antyder ju att vi skulle kunna gå in och göra snabba klipp så att säga för att därmed tro att vi också har fått hela den naturliga korrigeringen med oss. Det kan vi dock rimligen inte ha fått. Det är det som är bekymret och det är det som gör att man måste hålla starka ramar kring det här. Vördsamhet och stor försiktighet är vad som gäller. Jag tycker faktiskt inte, Peter Weibull Bernström, att det gavs uttryck för detta i tidigare inlägg och det har gjort mig litet bekymrad.
Fru talman! Lennart Daléus hänvisar till traditionellt avelsarbete och till förädling. Han talar om en långsam och klok utveckling. Jag skulle nog vilja ifrågasätta en hel del av det "kloka" i mycket av den utveckling som vi människor har styrt genom avel. Det går att finna många avarter t.ex. inom hundförädlingen, ja, inom husdjursförädlingen över huvud taget. Det kan vara fråga om svårigheter för skelettet att bära en enorm kroppshydda. En del hundar har svårt att andas osv. Det har alltså inte varit en särskilt klok utveckling, skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja fråga Lennart Daléus - jag börjar komma in på de mer existentiella problemen - om det över huvud taget är moraliskt att vi förädlar och bedriver avelsverksamhet på växter och djur. Är det över huvud taget ofarligt? Är det över huvud taget lämpligt att vi ägnar oss åt sådant? Det är kanske den debatten vi i så fall borde föra, inte bara begränsa det till den s.k. gentekniken.
Fru talman! Jag har inte talat om avel tidigare. Jag talade om naturen och sade att den biologiska utvecklingen är sund, klok och eftertänksam, och det är den ju. Det finns naturligtvis en avart i avel som är fullständigt hårresande men som har förekommit och som kommer att förekomma. Men att sådant förekommer där är inget skäl till att hylla de extrema delarna av gentekniken. Det måste finnas någon balans i detta. Det är självklart att vi skall ta avstånd från en del avelsverksamhet. Det har vi gjort i denna kammare i förhållande till bl.a. Belgian Blue som är resultatet av avel. Självfallet skall den kritiken fortsätta. Jag tycker ändå att Peter Weibull Bernström inte riktigt tar till sig dynamiten och dynamiken i den nya tekniken. Fru talman! Hade någon högre makt, vilken vi nu kan åberopa, velat att gener från Ishavsvitling skulle finnas i arvsmassan hos svensk poppel, så skulle hon eller han ha sett till att det var så. Vad vi håller på med är att blixtsnabbt göra de gentekniska förändringarna på ett sätt som vi - detta har flera talare tidigare varit inne på - inte riktigt vet vad det leder till. En sak bör det leda till, nämligen till eftertanke och fundersamhet, inte tvärsäkerhet utan varsamhet. Jag är övertygad om att vi säkert kommer att kunna utveckla den varsamheten gemensamt i jordbruksutskottet. Låt oss börja med den utgångspunkten att vi inte alldeles säkert vet allting i denna fråga.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men efter att ha hört den tycker jag att det finns anledning. Jag tycker att man måste bli konkret i debatten och se vad den egentligen handlar om: Vad är på gång, vad sker och vilka av de risker vi känner till är vi beredda att ta? Det nämns i betänkandet att man nu inom EU ansöker om att få använda modifierad raps. Det tycker jag är ett typexempel där vi vet att det finns en stor risk men där man ändå anser att man kan släppa loss sorten även om den egentligen är farlig. Vad det handlar om är att bekämpningsmedelsindustrin tar fram sorter som är resistenta mot vissa bekämpningsmedel. I det här fallet har man alltså lyckats få in en gen i raps som gör att man kan spruta ett bekämpningsmedel på raps utan att rapsen dör, vilket är en fördel. Då kan man nämligen spruta rejält på rapsåkrarna, där allt annat än rapsen dör. Det innebär att man får större skördar på fälten där man har den genmanipulerade rapsen än på andra. Det farliga i sammanhanget är att danska forskare har visat, vilket har publicerats i Forskning och framsteg, att den här genen kan spridas till ett av de ogräs som man vill bekämpa, nämligen åkerkål. Då frågar mig sig: Vad händer sedan? Vad händer den dag då vi upptäcker att ett av de ogräs som man tidigare kunde bekämpa med Round Up helt plötsligt blir resistent? Vad gör lantbrukare då? Jo, då tar bekämpningsmedelsindustrin, som tagit fram den manipulerade rapsen, fram ett nytt bekämpningsmedel som är det enda som klarar de resistenta sorterna, t.ex. åkerkålen. Det finns alltså en ekonomisk vinning i bakgrunden som är mycket obehaglig. Det är mycket obehagligt att bekämpningsmedelsindustrin i dag tar fram resistenta sorter. När det gäller rapsen kan jag förstå att man inom Centerpartiet kan vara mycket tveksam hur man skall bete sig. Å ena sidan säger man att vi skall vara försiktiga, men å andra sidan vet man att det finns väldigt många inom bonderörelsen som är intresserade av att få in de här sorterna till Sverige, eftersom den ger större skördar. Det vill de trots att de vet att det finns en risk att genen kan spridas till åkerkål och att vi därmed kan få ett mycket stort problem i framtiden. Men okej, vi kanske har lämnat den här jorden då och det är kommande generationer som får ta det här problemet. Riskerna finns redan, och jag skulle vilja fråga Lennart Daléus: Hur skall vi bedöma riskerna? Vi vet att de finns, men lik förbaskat godkänner vi de här sorterna. Rapsen är ett typexempel på vad som håller på att ske. Det finns fortfarande en aningslöshet i debatten. Man litar på att det inte händer någonting. Man tror att det inte blir så farligt. Men vi har faktiskt forskare som kan bevisa, genom det lilla försök vi hittills har gjort med rapsen, att den manipulerade genen kan gå över i andra arter, vilket kan få förödande konsekvenser. Det finns all anledning att se mycket allvarligt på det som sker. Det enda som vi kan göra för att vara helt på den säkra sidan är att se till att vi inte planterar ut genmanipulerade organismer i naturen, för vi känner inte till konsekvenserna.
Fru talman! Att koppla ihop Centern, bonderörelsen, rapsen och därmed någon inställning till den internationella kemiorganisationen är trams. Jag håller å andra sidan med om bedömningen att kopplingen mellan kemiföretag och förädling är litet besvärlig. Jag var själv för några år sedan hos Monsanto, som är ett av de större företagen på området, i St. Louis och gick igenom företagets laboratorier, både det kemiska och det som hade med växtförädling att göra. Det var alldeles uppenbart att företagets utgångspunkt var att man genom att skapa resistens vill sälja mer kemikalier, i det fallet var medlet Round Up. Den inställningen finns naturligtvis. Den måste motverkas - jag delar den uppfattningen. Gudrun Lindvall undrar hur vi skall göra, varför inte förbjuda. Det är det vi försöker. Vi försöker hantera den här frågan med ett regelverk, genom en myndighetsorganisation som förmår att hantera en fråga som vi inte kan tänka bort, för den finns här. Det regelverket försöker vi nu med utskottets hantering att förbättra genom att begära en bättre myndighetsorganisation. För att vara ärlig minns jag inte hur sammansättningen i dag är i Gentekniknämnden, där man prövar bl.a. den här typen av frågor. Är det så att Miljöpartiet har en plats i denna nämnd bör man besätta den med Gudrun Lindvall så att hon får utrymme för sin kunskap på det här området. Jag har själv suttit i den nämnden och i Hybrid-DNA-delegationen. Jag har, utan att Gudrun Lindvall nämnde det, på samtliga nu aktuella punkter reserverat mig mot de frisläppandebeslut som dessa myndighetsorgan har fattat. Det är ett sätt att arbeta. Men jag tror att ett långsiktigt bättre sätt att arbeta är att förändra lagstiftningen, skärpa myndighetsorganisationen och att ta en ny diskussion i jordbruksutskottet i ett vidare perspektiv om hur vi framöver skall hantera hela frågan, inte bara märkningen och myndighetsstrukturen.
Fru talman! Vi har en ledamot i Gentekniknämnden, Elisa Abascal Reyes, som har minst lika stor kunskap på det här området som jag. Jag är mycket glad att höra att Lennart Daléus tar så pass starkt avstånd från den här typen av genmanipulerade sorter, som faktiskt är på väg in på den svenska marknaden. Det finns ett stort intresse för att de skall komma in på den svenska marknaden. Blir dessa produkter godkända i EU får vi svårt att säga nej. Jag hoppas att vi tillsammans kan påverka bondeorganisationen - jag hade trott att Lennart Daléus där hade litet större inflytande än jag, men jag får vara tacksam om jag anses ha lika stort inflytande.

Det handlar om just Round Up och Monsanto i det här fallet. Jag hoppas att vi inte luras att tro att vi kan hantera risken. Jag finner att utskottets skrivning litet andas att vi faktiskt kan bedöma risken. Där ligger skillnaden. Antigen tror vi att naturen lätt kan låta sig manipuleras och att vi kan hantera risken eller så säger vi att det är bäst att använda försiktighetsprincipen. Kan vi vara överens, Lennart Daléus, om att vi i det här fallet skall använda försiktighetsprincipen är jag mer än nöjd.
Fru talman! Jag vill gärna göra Gudrun Lindvall nöjd. Det är klart att försiktighetsprincipen skall vara en av de styrande principerna i vårt miljöarbete. Jag är också självfallet av den uppfattningen att hanteringen med att koppla en kemikalie till en växt som gör att man tvingas köpa ett helt paket är milt uttryckt djupt olycklig. En sådan hantering bör motverkas. Men instrumentet för att motverka detta är ju inte att stå här och prata, utan instrumentet är att åstadkomma en lagstiftning, ett regelverk, ett utnyttjande av det internationella regelverket så att våra visioner blir verklighet. Det är detta som vi under en följd av år - och inte minst genom det beslut som vi fattar här i dag - har skapat: ett bättre regelverk och en bättre myndighetsorganisation. Jag tror att det är vägen att arbeta, vilket också kommer till uttryck i betänkandet. Där har det också tagits hänsyn till de regler som gäller på det internationella området. Vi har inte tänkt bort verkligheten. Jag vågar lova att vi arbetar med samma starka engagemang och med minst samma hetta för denna fråga som någonsin Gudrun Lindvall. Men några av oss är kanske mer medvetna än Gudrun Lindvall om vilken verklighet som vi lever i och vilka system som skall förändras. Det finns också en ganska tydlig strategi för hur de skall förändras. Jag är glad att vi har lyckats med detta.